Fru talman! Får jag först börja med att ge skolministern en eloge för att hon sade att hon ska följa upp idrottsdagarna. Det tycker jag är bra, så att man utnyttjar dem på ett bra sätt i skolorna. Tyvärr kan jag inte ge samma eloge till Eva Johansson, som på något sätt försöker politisera den här debatten, som jag har en känsla av att vi allesammans har ett stort intresse för. Eva Johansson säger att man från idrottsrörelsens sida, som jag också tycker gör ett fantastiskt arbete, inte har läst på. Det är precis detta vi diskuterar i dag, Eva Johansson, att de elever som saknar intresse för det här ämnet inte kommer att få den tid de behöver. Det är det idrottsrörelsen är orolig för, den idrottsrörelse som Eva Johansson alldeles nyss berömde. De är faktiskt oroliga för just detta. Det är det som tas upp i den interpellation som Roy Hansson har ställt, just denna oro. Man har inga bekymmer över huvud taget för dem som är idrottsintresserade, som jag sade i mitt förra inlägg. Det är inte alls några bekymmer. De kommer att få den motion de behöver. De kommer att gå på gymmen, de kommer att göra allt som behövs. Det är de som inte får den tiden som vi är oroliga för. Det är det som Arne Ljungqvist är orolig för. Jag blev lite oroad när Eva Johansson sade att Arne Ljungqvist inte hade läst på. Det har jag i det pressmeddelande han har skickat ut uppfattat att han verkligen har gjort. Får jag sedan bara bemöta det som sades om moderaternas syn. Vi har en motion i det här ämnet som är undertecknad av 17 personer. Där säger vi att ämnet idrott och hälsa måste ges ett större utrymme i skolan. Vi känner en oro för de ungdomar som inte tar till sig möjligheterna. Det är dem vi är oroliga för, inte dem som är idrottsintresserade. Det är de som inte är det, men som har samma behov av att röra på sig, att inte sitta still och titta på TV, att inte låta bli att gå ut på rasterna. Det är för dem vi känner att något måste göras.
Fru talman! När vi diskuterar timmar och timplanens fördelning är det klart att man, om man säger att man ska ha mer av någonting, har ett ansvar för att också tala om vad man ska ha mindre av eller om man menar allvar med att utöka helheten. Det var inte det jag skulle prata om. Jag tänkte fortsätta lite grann på mitt resonemang om vilket ansvar skolan som helhet har för barns och ungdomars fysiska aktivitet och rörelse. Ibland tenderar ansvaret att åvila enbart ämnet idrott och hälsa. Men om vi har kunskapen om vad barns motoriska utveckling betyder för hela deras inlärning, för alla barns sätt att ha ett bra liv, borde det vara en självklarhet för skolan som helhet att bejaka fysisk aktivitet och rörelse. Därför vill jag fortfarande höra Wärnerssons synpunkt om uppföljningen av den slopade timplanen med tanke på framför allt de praktiskestetiska ämnenas roll. Hela skolan måste inse - det gäller alla ämnen, svenskämnet, engelskämnet, SO ämnena - vikten av att ha fysiskt aktiva och rörelseglada barn och ungdomar. I det sammanhanget finns det stora möjligheter att inom skolans ram nyttja idrottslärarnas kunskap och kompetens, så att den inte bara sätter sin prägel på skolarbetet under de timmar som är avsatta för idrottsämnet. Det finns mycket annat att göra. Jag går sedan över till Roy Hansson, som har chans att ta en replik. Vi ska vara försiktiga med kopplingen mellan ämnet idrott och hälsa och militär. Det finns en tendens att se den gamla tidens idrottsämne, gymnastik, med bocken och plinten som alla skulle över. Vi behöver inte den kopplingen mellan militären och ämnet idrott och hälsa.
Fru talman! Vi kan väl konstatera att vi är överens om att det inte finns några signaler om att skära ned ämnet idrott och hälsa. Roy Hansson sade att det fanns en oro före jul, och det var därför interpellationen väcktes. Jag vet inte hur detta rykte uppstod. Det som beslutades av riksdagen i maj månad gäller. Att jag inte har besvarat interpellationen beror på att det var stopp från riksdagens sida att besvara interpellationer när Roy Hansson väckte sin interpellation. Sedan har jag haft ytterligare ett tjugotal interpellationer att besvara, och vi har så gott vi kan försökt att fördela dem i jämn ordning. Ja, Lennart Gustavsson, det är oerhört viktigt att följa upp de praktisk-estetiska ämnena. Oron har gällt ämnet idrott, fastän Lennart Gustavsson har visat på en möjlighet. Den har också förts fram av lärare inom slöjd. Det är ett av de områden som ska bevakas speciellt i uppföljningen av slopad timplan. Kent Olsson tog upp sin gamla yrkesroll. Jag tänkte ta lite från min gamla yrkesroll. Många har berört att rörelse inte bara ska vara knutet till idrott och hälsa. Jag har också varit skolledare. Det var då fråga om att för första gången fördela timplanen. När ska timmarna ändras? Tidigare var de uppdelade på låg-, mellan och högstadium, och det var detaljerat från statens sida hur timmarna skulle fördelas på varje stadium. Jag ser det som oerhört viktigt att rörelse finns inom alla ämnen. Det finns all möjlighet för lärarna i dag att verkligen se till den saken. Små barn behöver röra sig på. Vi har kunskapen om att båda hjärnhalvorna måste stimuleras. Man kan inte sitta still en hel dag i skolan. Därför sade jag när vi skulle fördela timmarna inom vårt rektorsområde att det är viktigt att lägga många av timmarna på årskurserna 7-9, där många gånger kroppen och tonåren säger: "Jag vill inte." Vi vet att det är naturligt att röra sig för de små barnen. Vi vet att lärarna skickar ut dem, de rör på sig och de springer betydligt mer i skogen. Att se till sin gamla yrkesprofession är ett sätt att hantera frågan. Jag vet att många resonerar på samma sätt. Birgitta Sellén undrade varför jag inte tog upp idrott och hälsa i dag i mitt anförande. Jag vet att i dagens specialpedagogik ingår rörelse i utbildningen. Man vet att man måste träna med båda hjärnhalvorna, man vet rörelsens betydelse. Jag har mött en speciallärare som arbetar bl.a. med barn som är dyslektiker och som har flera av timmarna i idrottshallen. Jag har i min debatt tidigare i dag prioriterat satsningen på specialpedagogiken och satsningen på läs och skrivsvårigheter. I det ligger givetvis det moderna sättet att se på vad undervisningen ska innehålla. Massage förs också fram, och man kan undra var den ska läggas in. Ingen har nämnt det ordet i dag. Men företrädare för idrotten har fört fram till mig att på det sättet ser man till att blodomloppet och kroppen rör på sig och stimulerar hjärnan. Man har sett att massage och läsinlärning har stor betydelse för eleverna. När vi nu summerar alla dessa infallsvinklar kan jag inte se att jag har fått några förslag på förändringar i timplanerna. Moderaterna har fört fram att man vill ha mer. Men vill man då utöka de totala 6 665 timmarna eller vill man ta bort något? Jag förväntar mig att den diskussionen kommer att vara i utbildningsutskottet, och så får man se vad som kommer fram. Jag har understrukit att jag är öppen för förändringar i timplanen. Vi har en försöksverksamhet med slopad timplan - just för att jag förlitar mig på professionen. Men jag tycker att förändringarna ska stödjas av riksdagens samtliga partier.
Fru talman! Det jag efterlyste i mitt första inlägg, Eva Johansson, var att ta till vara möjligheterna till rörelse i skolan. Man sänder ut signaler från centrala verk och regering till skolor om hur detta ska hanteras. Jag skulle vilja ge ett tips till skolministern att ta råd av försvarsministern, för där har man lyckats. Jag har viss erfarenhet därifrån. Jag tror att även skolan klarar detta - om signaler och anvisningar ges. Jag tycker att anvisningen att en tioåring ska ha 50 minuter idrott i veckan inte är en bra anvisning. Det är inte lysande att stå med klockan och mäta att vi nu har gjort veckans idrott. Den flickan jag talade med tyckte inte heller att det var speciellt bra. Skolan har ett ansvar för helheten, alla ämnen. Det ska kombineras så att man får ut största och bästa effekten, både vad gäller teoretisk undervisning - matte, läsning, engelska - och rörelse. Det går att kombinera i det allra mesta så att det går att få ut maximalt av de timmar som står till förfogande. Vi vet alla att det finns ett visst givet antal från början. Jag delar Marie Engströms uppfattning att planeringen ska föras ned till skolorna. De kan hantera den bäst. Det är skillnad mellan en skola i Norrland och en skola i Skåne, inte minst klimatet gör att man kan röra sig på olika sätt. Det går inte att hantera lika bra i Stockholm. Däremot ska Stockholm medge möjligheten för skolorna att sköta planeringen. Vi är helt överens om helheten, Lennart Gustavsson, och även i fråga om inriktning har vi likartade erfarenheter. Jag ser inte någon koppling mellan artonåringar och åttaåringar - det var bara en möjlighet. Slutligen vänder jag mig till skolministern. Det är utmärkt att det inte finns någonting. Men det blev en debatt i november. Någonting var det - ingen rök utan eld. Vi har klarat ut att det inte finns någonting, och det är bra. Men jag hörde i debatten att det fanns signaler. Jag efterlyser initiativ för att se till att öka rörligheten totalt i skolan. Det har inte kommit några initiativ. Initiativen som lades fram i förra veckan om att ta tid och pengar från idrottsrörelsen till skolan var inte något bra inspel från skolministern i frågan.
Fru talman! Det sägs att barn har 100 språk och att man berövar dem 99. Genom att ge dem mycket rörelser kan vi ge dem något språk mer. Barn som har rört sig aktivt orkar sitta stilla och lyssna och arbeta med teoretiska ämnen på ett bättre sätt. Det är av den anledningen jag hävdar att teoretiska ämnen kan vi lära oss när vi är vuxna, men före 20-25 års ålder måste vi se till att bygga upp våra muskler. Dessvärre låser timplanen oerhört mycket. Som skolministern vet har jag själv jobbat i skolan och jag vet precis hur låsningen har varit. Varje lärare värnar om sin bit och säger att just den lärarens ämne är så viktigt och att man inte får nalla på det. Turligt nog i de lägre klasserna på låg och mellanstadiet finns det många kreativa och bra jobbande lärare. Precis som Lennart Gustavsson sade förekommer det många olika bra sätt när det går att ha rörelse i andra ämnen än bara idrott. Jag har själv jobbat på en skola där drama har varit ett sätt att röra sig. Massage har naturligtvis ingått. Skolministern vet att jag kan prata så att det spottar drama ur munnen på mig. Musik och dans och att gå ut i naturen är också ett sätt att aktivera. Det behövs signaler från regering och riksdag ut i skolorna att denna fråga är legal. Det är positivt att timplanen har tagits bort i några skolor. Jag hoppas mycket på det. Det kommer att bädda för att vi får mer rörelse i skolan.
Fru talman! Jag vill tacka alla debattörer för en givande debatt. Jag vill bara kort kommentera mitt inlägg i Sportnytt, som många refererade till. Det var en intervju på 20 minuter där jag hade tillfälle att prata om mycket som ligger mig varmt om hjärtat när det gäller ämnet. Det är min uppfattning att det är kommunerna själva som bestämmer över sina pengar och hur de vill använda dem. Om man klipper i ett inslag kan det bli missförstånd - det har jag förstått när jag själv har lyssnat på det som sades. Jag lägger mig alltså inte i hur kommunerna använder sina pengar. Jag ser mycket positivt på det som sker i Bunkeflo, där man har använt de 60 miljoner som är avsatta av staten till olika samverkansprojekt mellan kommun och idrottsföreningar. Där har idrottsföreningarna gått in i skolan, vilket ger möjlighet för eleverna att ha idrott varje dag. Jag ser oerhört positivt på det. Jag vet också att väldigt många arbetar ideellt inom idrottsrörelsen, vilket begränsar deras möjligheter att vara inne i skolan på dagtid om det inte avsätts ekonomiska resurser. Jag är väl bekant med detta. Men jag tycker att det är positivt med samverkan. Låt mig ändå, fru talman, sluta med någonting positivt, som jag tar från Folkhälsoinstitutets rapport om fysisk aktivitet i en studie gjord 1999. Den visar att dagens 20-åringar är mer fysiskt aktiva när det gäller motion på fritiden än vad dagens 40-åringar var när de var 20 år. Speciellt 20-åriga kvinnor är i dag dubbelt så fysiskt aktiva som 20-åriga kvinnor var under senare delen av 1970-talet. Med detta positiva får jag väl också ge mig själv en anmodan att bli mer aktiv. Jag får diskutera med Marie Engström hur vi ska göra i fortsättningen.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att de nationella proven i gymnasieskolan ska bli obligatoriska, dels om jag avser att verka för att fler kärnämnen ska få obligatoriska prov. Därtill frågar Ulla-Britt Redan i regeringens skrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - Kvalitet och likvärdighet betonades vikten av ett nationellt provprogram, som bl.a. skulle kunna ligga till grund för resultat och kvalitetsbedömningar både på lokal och på nationell nivå. framförde regeringen uppfattningen att gymnasieförordningens bestämmelser om de nationella proven borde ändras, så att de nationella kursproven blir obligatoriska inför betygssättningen i bl.a. kärnämneskurserna i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik. I propositionen framhölls att Skolverket borde få ett nytt uppdrag angående en provbank med nationella prov för kunskapsbedömning i andra ämnen och kurser än de ovan nämnda för att stärka möjligheterna att kvalitetssäkra såväl betyg som resultatredovisning. I september 1999 fick Skolverket ett nytt uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem för det offentliga skolväsendet som ersätter det uppdrag verket fick den 21 april 1994. I uppdraget ingår att utveckla diagnostiskt material, ämnesprov, kursprov samt en provbank i det offentliga skolväsendet. För gymnasieskolans del innebär uppdraget att ta fram obligatoriska prov i kärnämnena i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik samt den avslutande gemensamma karaktärsämneskursen på respektive program i engelska och matematik. Vidare ska verket vidareutveckla den provbank som är under uppbyggnad. Regeringen har genom ändringar i gymnasieförordningen infört bestämmelser om detta. Jag kan alltså konstatera att de obligatoriska prov som Ulla-Britt Hagström frågar om redan har åtgärdats. I vilka ämnen som det i övrigt ska finnas nationella prov eller uppgifter i en provbank är en fråga för Skolverket att bedöma inom ramen för sitt uppdrag och sina resurser.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 Förutsättningar för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt är något som bl.a. skapas genom betygskriterierna. En av de viktigaste åtgärderna för att förbättra gymnasieungdomarnas matematikkunskaper är att satsa på kvalitetsförbättringar redan i grundskolan - utan en gedigen grund blir svårigheterna i gymnasieskolan uppenbara. Det är av största vikt att på ett tidigt stadium identifiera de elever som behöver stödundervisning. I det sammanhanget vill jag uppmärksamma på den förändring av gymnasieförordningen som nyligen införts i syfte att tydliggöra gymnasieungdomarnas rätt till stödundervisning. Det kan dock konstateras att andelen elever som erhållit betyget Icke godkänd i kärnämnet matematik var 5,4 % läsåret 1998/99, vilket är en liten förbättring i förhållande till året innan. Detta innebär inte att jag är nöjd. Regeringen har i flera sammanhang aktualiserat, senast i budgetpropositionen för år 2000, behovet av ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan. Flera åtgärder har vidtagits, bl.a. på matematikområdet. Jag kan bl.a. nämna att regeringen uppdragit åt Göteborgs universitet att dels genomföra forskningsbaserade utvecklingsstudier om matematikutbildning inom vissa prioriterade områden, dels utarbeta förslag till innehåll i kompetensutvecklingsprogram i matematik och matematikdidaktik för lärare.
Fru talman! Jag vill tacka skolminister Ingegerd Vi har just i dag lyssnat till en skoldebatt begärd av Kristdemokraterna. Den senaste rapporten från Skolverket, som är bakgrunden till dagens skoldebatt, visar att 22,7 % inte nått upp till målen från grundskolan med en variation från 3,3 till 43,4 % utan betyg. Pojkar är i större utsträckning i avsaknad av betyg än flickor. Andelen obehöriga till gymnasiet är en av tio. Variationen är från 0 % till 28,3 %. Det finns skolor där var tredje inte är behörig. 36 % av elever med invandrarbakgrund når inte målen. Över 20 % av dessa är inte behöriga till gymnasieskolan. Det innebär att skolor och kommuner bryter mot skollagen. Riksdag och regering har formulerat målen och nöjer sig med att konstatera att man inte har lyckats. Min fråga är om det inte är dags att göra en nationell aktionsplan och ta sig en funderare på hela systemet. Mina frågor till skolministern gäller gymnasieskolans kursprov. Jag tycker att ministern har tagit väl lätt på frågorna när hon vill framhålla att vad som måste göras redan är gjort. Så är inte fallet. Skolministern konstaterar att de obligatoriska prov jag efterlyst redan är åtgärdade. Vårterminen 1999 erbjöds kursprov i kurserna svenska B, matematik A, D och Provresultatet har samlats in från ett urval av 100 gymnasieskolor och 50 komvuxenheter. Bortfallet, som varierade mellan kursproven, var i storleksordningen 15-50 % för ungdomsgymnasiet. Bortfallet beror till största delen på att proven inte har använts. Fru talman! fr.o.m. hösten 2000 kommer det att finnas obligatoriska nationella prov i svenska, matematik och engelska. Resten av omfattningen av nationella prov i kärnämnen överlåter skolministern till Skolverket att bedöma. Det handlar om fem kärnämnen som på detta sätt godtyckligt lämnas över från regeringens ansvar. Samhällskunskap, religion och naturvetenskap är kärnämnen som borde ha nationella prov. Risken är att de ämnen som har tillgång till obligatoriska nationella prov blir normerande för hela betygssättningen. 1 juli 1999, har nyligen kommit i gång med sitt arbete. De kvalitetsredovisningar som ska upprättas av kommunerna och som skolorna haft två år på sig att komma i gång med har endast upprättats av 35 %. Tyvärr räcker det inte att hänvisa till regeringspropositionen om gymnasieskolan. Vi har långt kvar till rättvisa och likvärdighet. Kursproven jag frågat om är ett hjälpmedel för lärare i betygssättningen. Provbankens uppgift måste också vara att stimulera till bättre undervisning. Kursproven för matematik A visar att andelen Icke godkänd är större än 1998 för alla program i ungdomsskolan utom omvårdnadsprogrammet. Det varierar från 65 % icke godkända på fordonsprogrammet till 2 % på naturvetenskapliga programmet. Min fråga till skolministern är om det är rimligt att fortsätta i tron att alla ska ha högskolebehörighet, när mindre än 10 % på de yrkesförberedande programmen går vidare till högskola. Vore det inte bättre att satsa mera på lärlingsutbildning och att införa en yrkeshögskola, detta också med tanke på att 22 % av flickorna sju år efter grundskolan varken har ett arbete eller studerar?
Fru talman! Det finns många aspekter på kvalitetsproblemen i den svenska skolan. En aspekt är naturligtvis att själva organisationen av studierna skulle kunna bli annorlunda och mera individuell, med bl.a. större möjlighet att välja mera yrkesinriktade studier. Men jag nöjer mig i dag med att kommentera just kursproven, ämnesproven och de diagnostiska proven som finns i skolan. Det har sagts många gånger att utvärdering är väldigt viktigt. Fortfarande visar många siffror att utvärderingen inte har fungerat särskilt bra i den svenska skolan. Många undersökningar visar t.ex. att det är stor skillnad mellan de satta betygen och de verkliga kunskaperna hos eleverna. Just därför är en användning av olika typer av diagnostiska prov, ämnesprov och nationella prov mycket viktig. Det är glädjande att regeringen har föreslagit och att riksdagen har beslutat att de nationella proven i gymnasieskolan ska bli obligatoriska. Bortfallet har ju varit oerhört stort. Jag tycker att skolministern borde gå vidare och agera för obligatoriska rejäla ämnesprov långt ned i grundskolan också. All information vi får från olika håll tyder på att det är de tidiga insatserna som är viktiga och att det är viktigt att elever inte glöms bort genom grundskolan. var tanken att man skulle göra en avstämning efter årskurs 5 för att se vilka åtgärder som skulle behöva sättas in och vilken hjälp olika elever skulle få. Den avstämningen har det inte blivit mycket av. Den är väl i praktiken borta nu. Jag tycker tvärtom att vi borde göra en avstämning betydligt tidigare. Min direkta fråga till skolministern blir om hon är intresserad av att utsträcka obligatoriet när det gäller ämnesprov till att omfatta också grundskolans tidigare år. Jag tycker i första hand att man borde göra en första rejäl obligatorisk avstämning redan i årskurs 2. Om man missar eleverna så tidigt är det ofta för sent att göra någonting åt det senare.
Fru talman! Jag tycker att det är bra, liksom föregående talare har sagt, att de nationella kursproven nu blir obligatoriska i vissa kärnämnen. Sedan kan vi alltid diskutera vilka ämnen det ska bli framöver. Det är klart att det inte har varit tillfredsställande med ett så stort bortfall, som bl.a. Ulla-Britt Hagström berörde. När bortfallen beror på att man över huvud taget inte har genomfört proven är det ännu sämre, tycker jag. Det är inte acceptabelt. Jag tycker också att det är bra med en provbank där Skolverket får komma med nya ämnen, utöver de tre kärnämnen som kommer redan i höst. Vad jag tänker på är yrkesämnen, där det är betydligt svårare att genomföra nationella prov än i t.ex. matematik och engelska. Men om vi betraktar prov och provbank ur individens synvinkel är det förstås viktigt att även sådana ämnen finns med i bedömningen. Vi måste stärka de praktiska yrkesförberedande programmen och de elever som väljer dessa program. Jag vill höra vad skolministern säger om detta, dvs. om att inte begränsa de nationella proven till teoretiska ämnen utan även ta med de praktiska ämnena, trots att jag är fullt medveten om att det är svårare att utarbeta sådana prov. Jag är också intresserad av hur skolministern ser på nationella prov inom vuxenutbildningen. Jag tänker inte bara på den kommunala vuxenutbildningen - på komvux - utan även på den utbildning som bedrivs av andra huvudmän i dag och i framtiden. Om komvux är den enda skolform som kan ge betyg som går att pröva får kommunen ett slags betygsmonopol för alla vuxna studerande. Vi har uppmärksammat detta i Kunskapslyftskommittén, där vi diskuterat om det ska vara på det sättet eller om vi vill ha en större frihet även för andra utbildningsanordnare än komvux att få avge betyg. De ska förstås också komma med på dessa prov. Jag kan inte avkräva skolministern ett exakt svar här och nu, men tycker inte skolministern som jag att det vore bra om varje godkänd anordnare av vuxenutbildning själv får sätta betyg, så att eleverna inte behöver gå via komvux där de får träffa lärare som de inte har träffat förut? Lärare från en utbildning som de har gått igenom får alltså inte ge slutbetyg, utan det blir sådana som de inte känner till som få ge dem betygen. Dessutom kan man då utvärdera alla vuxenutbildare - inte bara de kommunala - via nationella prov. Betygssättningen ska vara likvärdig och rättvis, precis som skolministern skriver i svaret på denna interpellation.
Fru talman! Jag har tidigare i dag i debatten uppehållit mig vid hur viktigt det är med kvalitetsredovisningar och granskningar. Jag har också sagt till riksdagen att jag kommer att se över detta och återkomma. Vi är inne i ett helt nytt skede i det svenska skolsystemet genom att det är målrelaterat, vilket ger möjligheter till en helt annan uppföljning och granskning än vad vi har haft tidigare. 1994 började vi med den typ av nationella prov som vi har i dag. Precis som flera av interpellanterna talar om finns det fortfarande brister i systemet. Det sade jag själv i debatten innan. Steg för steg får vi förbättra för att få ut de resultat vi vill ha. Om jag tittar på de nationella proven och diagnostiska prov kan jag säga att det som gäller sedan 1994 är att det ska finnas diagnostiskt material för årskurs 2 och årskurs 7. Det ska finnas ännu så länge frivilliga ämnesprov för årskurs 5, obligatoriska ämnesprov för årskurs 9 samt kursprov för vissa kurser i gymnasieskolan. 1994 sade man också att det skulle införas en provbank. Nu har vi obligatoriska prov, som vi har sagt innan, i kärnämnena svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessa prov är oerhört dyra att ta fram om de ska ha den kvalitet som vi verkligen vill ha i proven. Jag kan tycka att flera ämnen skulle behöva ha sådana prov, men det är en kostnadsfråga och en prioriteringsfråga. Men jag ser positivt på dem. Jag har också sett att de utvecklar undervisningen på ett positivt sätt. Det nya uppdraget för Skolverket är nu att ta fram ett diagnostiskt material anpassat dels för åren före årskurs 6, dels för skolåren mellan årskurs 6 och årskurs 9. Materialet för de tidiga skolåren bör i första hand utarbetas med fokus på språkutveckling och matematisk begreppsbildning, så att stöd kan sättas in tidigt. Materialet för årskurs 6 till årskurs 9 ger underlag för bedömning av var varje elev står i förhållande till uppsatta mål. Provbanken ska i första hand omfatta ämnen och kurser i vilka det inte finns nationella prov. Provbanken ska också innehålla prov eller delar av prov samt diagnostiskt material som kan utgöra ett stöd för läraren vid bedömning av elevernas prestationer. Provbankens tekniska och innehållsmässiga uppbyggnad ska syfta till en flexibel användning för samtliga berörda skolformer. Skolor ska kunna utnyttja provbanken vid för dem passande tillfällen. Provbanken bör utformas så att den erbjuder olika forum, t.ex. Internet, för diskussion mellan lärare om provbankens utformning och användning. Jag har fått många frågor här, och jag ser att tiden har gått. Jag vill kort kommentera det som Lars Hjertén var inne på, om vi skulle kunna ha nationella prov i yrkesämnen. Det är en intressant fråga och, som Lars Hjertén säger, kanske också svår. Det förslag som vi nu håller på att bearbeta om en gymnasieexamen som ska omfatta 100 poäng är kanske inte ett direkt svar på den frågan, men det är ändå en inriktning. Det är tänkt att detta inte ska göras under en begränsad period, utan det ska löpa under en längre period. Man ska kunna ha handledare utanför, och det ska också vara en inriktning på det som är karaktären för det som man läser. Jag ser att det här examensarbetet faktiskt är en möjlighet för just eleverna på de yrkesinriktade programmen att verkligen få visa sin kompetens. Det är inte ett prov, men det ger en möjlighet till en annan typ av erkännande än vad som har funnits tidigare.
Fru talman! Tack, skolministern! Jag tror att vi, om vi kunde uppvärdera de praktiska yrkena, lärlingsutbildning osv., skulle få mer resurser över. Nu går väldigt mycket pengar till elever som egentligen inte vill och som påtvingas en behörighet som de egentligen inte orkar med att ta till sig. De skulle kunna ha mer motivation för de teoretiska ämnena i samverkan med praktiska ämnen. Jag tycker därför om Lars Hjerténs idé om att man också ska kunna hitta nationella prov för de praktiska yrkesämnena. Om man ser att bara 35 % av kommunerna har upprättat kvalitetsredovisningar efter två år är det väldigt viktigt med tydliga signaler från skolministerns sida. Det är viktigt att tydligare uttrycka att de nationella proven nu är obligatoriska och även tala om att det på sikt skulle vara bra att kunna införa också obligatoriska prov i t.ex. samhällskunskap, religion och naturvetenskap. Obligatoriska och gemensamma prov minskar nämligen risken för godtycke vid betygssättningen. Vi har i dag upplevelser i vårt land av tilltagande rasism och ökande nazism. Då kan inte dessa ämnen nog värderas. Vi har ett sjunkande intresse för demokrati och ett tilltagande utanförskap för flera medborgargrupper som gör det viktigt att höja statusen ytterligare på dessa ämnen. Som jag sade tidigare finns det annars en risk att tre ämnen blir vägledande för betygssättningen i stort. Provbanken är en god lösning som ett komplement, men den är inte tillräcklig. Jag tycker att det är lite fel att lämna frågan så mycket till Skolverket. Skolverket har inga sanktionsmöjligheter, och de skolor som inte vill använda de prov som inte är obligatoriska gör som de vill. När det gäller det högsta betyget MVG, mycket väl godkänd, har rekommendationer tidigare inte getts för hur provet ska användas som underlag för betygssättningen. Den kritik som har framförts i det avseendet har lett till resultat. Nu är kriterier för MVG också på gång. Skolministern skulle kunna reagera på samma sätt när det gäller kritiken mot att nationella prov inte finns i fler kärnämnen. Jag vill också återvända lite till matematiken. Skolministern säger att det är svårt att göra jämförelser mellan gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Jag påpekade ju att resultaten var bättre vid den gymnasiala vuxenutbildningen. Jag tycker att det är positivt att skolministern har uppdragit åt Nationellt Centrum för Matematikutbildning att genomföra forskningsbaserade utvecklingsstudier. Det är också positivt med kompetensutvecklingsprogram och matematikdidaktik för lärare; det behövs. Men handen på hjärtat, skolministern, kan inte förklaringen också ligga i att vuxenstuderande har motivationen och därför utvecklar matematikkunskaperna? Är det inte så att vi inte klarar av att påtvinga alla elever i ungdomsskolan motivation för matematik? Det handlar ju om att ha ett arbetsklimat som ger möjlighet till koncentration. Hur kan det komma sig att spännvidden när det gäller kursproven är så märkbar mellan gymnasieskolans olika program? Det är också en fråga som jag vill ställa.
Fru talman! Man kan säga att kvaliteten på de tidigare centrala proven och nu de nationella proven i Sverige har gått i vågor. Vi har en period bakom oss när man dels lade ut dem på flera dagar, dels inte lät dem vara obligatoriska på gymnasieskolan. Det var tråkigt att det tog så lång tid för en majoritet i riksdagen att inse att man ska lägga ut nationella prov på samma dag. Men det är glädjande att riksdagen faktiskt beslöt förra året att vi nu ska göra det. Nu gäller det att gå vidare och få de här olika typerna av prov att bli bra redskap. De är bra redskap för den nationella utvärderingen och för att visa hur vi lever upp till de politiska målen. De nationella proven är bra redskap för lärarna vid betygssättning. De är bra redskap för att de ska få information om hur det går för eleverna. De nationella proven är inte minst bra för eleverna. Eleverna behöver tydlig och tidig information om hur det går för dem i skolan. Jag tycker att det är bra att Ulla-Britt Hagström har tagit upp den här debatten. För min del handlar den första prioriteringen kanske inte om att man ska vidga antalet ämnen där man har nationella prov eller ämnesprov, även om det vore positivt. Min första prioritering handlar, som jag sade i mitt förra inlägg, om att man ska få fler obligatoriska nationella prov tidigare i grundskolan. I dag får eleverna sitt första betyg på hösten i årskurs 8. Däremot garanteras de ett riktigt nationellt prov, som gör att de kan få en uppfattning om hur det går, först i årskurs 9. Jag upprepar därför min fråga till skolministern: Är hon intresserad av att diskutera obligatoriska ämnesprov - eller vad vi kallar det för - betydligt tidigare i grundskolan, helst redan efter andra året?
Fru talman! Jag tycker att det var ett bra svar när det gäller yrkesämnen. De elever som är duktiga i de ämnena bör också ha en chans. Inte sällan lyckas elever som går studieförberedande teoretiska program bra på dessa prov - om de sedan blir obligatoriska blir kanske diskrepansen ännu större. Medan andra elever som går vissa praktiska program inte hävdar sig riktigt i konkurrensen. Då kan de få en möjlighet att visa att de också är duktiga i vissa ämnen som för samhället är lika viktiga. Det får väl bli något slags gesällprov eller liknande. Det ska ju inte vara ett skriftligt prov om man ska visa mycket praktik. Jag fick inget svar på frågan om andra utbildningsanordnare än komvux skulle kunna tänkas få sätta betyg och också få vara med i den nationella utvärderingen. Jag har en sista liten fråga. Jag förväntar mig inte något omedelbart stöd från skolministern när det gäller den. Den handlar om Skolverkets dubbla roller. Skolverket genomför nationella prov. Man sysslar alltså med utvärdering och kontroll, men Skolverket har också till uppgift att främja, dvs. stå över verksamheten och stimulera till utbildning och bra verksamhet över hela landet. I den tidigare skoldebatten i dag sade skolministern att de här två rollerna, främjande och kontrollerande, är väl förenliga med varandra. Men är de verkligen det? Vore det inte bättre att ha ett fristående kvalitetsinstitut, fristående i förhållande till staten och det statliga Skolverket? Det är min sista fråga för dagen.
Fru talman! Jag är säker på att Lars Hjertén kommer igen med nya frågor. Men det är bra; då håller vi debatten i gång. När det gäller de nationella proven och betygen ligger det ett uppdrag hos Skolverket att just titta på kopplingen mellan vad man har fått för resultat på de nationella proven och betygssättningen. Detta ligger alltså i Skolverkets uppdrag. Ulla-Britt Hagström var inne på matematiken. Om vi ska få ett riktigt bra resultat på matematikundervisningen och nå de 100 % som vi verkligen vill tror jag att vi ska börja tidigt i förskolan. Det gör man, som jag brukar säga, i leken, ute i naturen eller var man nu är. Det handlar om att stimulera. Barn är nyfikna och kan ta åt sig oerhört mycket. Jag tror också att vi faktiskt har mycket kvar att utveckla i skolan när det gäller de pedagogiska metoderna. Det är ett av de områden som är svåra, men det finns också olika sätt att använda matematiken. Därför har vi gett det här uppdraget till dem som vi ser som de bästa i vårt land, för att de ska komma tillbaka och för att vi ska kunna få ett väldigt bra material. Med det materialet ska vi sedan ge stöd till våra lärare, så att matematik inte blir någonting svårt eller någonting som man är rädd för utan som känns som en naturlig del i ens liv. Då kommer givetvis andelen elever som känner sig motiverade att vara fler även på gymnasiet. När det gäller yrkesämnen vill jag säga att vi måste se att även våra yrkesämnen innehåller mycket teori. Det krävs för det samhälle vi lever i. Det innebär givetvis att också våra yrkeslärare behöver kompetensutveckling. Jag säger ofta kompetensutveckling, och jag menar det verkligen. Eftersom förändringarna går så fort kan vi inte bara säga till lärarna att göra. Vi måste ge dem detta stöd. Jag tror på det förslag vi har och som vi kommer att lämna medel till, nämligen lagarbete mellan lärare i karaktärsämnen och kärnämnen, och att hitta ett annat sätt att använda svenskan eller matematiken när vi möter eleverna på de yrkesinriktade programmen. Det är en viktig del. Jag tror inte på att vi kan sänka kraven. Det kan kännas så när man möter de elever som är skoltrötta, Ulla-Britt Hagström. Jag har stor respekt för dem som individer. Men vi måste bli bättre på arbetet i förskolan och grundskolan så att man inte känner att man har gått in i väggen när man börjar på gymnasiet. Jag tycker att det är bra med pryo-programmet för dem som är allra mest trötta. De får börja utanför skolan, och när de är ute och jobbar känna vad det är de behöver kunna för att komma in igen. Jag tror att vi gör fel om vi sänker kraven. Jag kommer tillbaka när det gäller lärlingsutbildningen. Vi håller just på med de sista förberedelserna. I den grupp vi har för skola och arbetsliv på departementet, där alla är med, arbetstagare, arbetsgivare och representanter för olika intresseorganisationer är det, vad jag vet, en samsyn på hur det ska se ut i framtiden eller vad vi ska göra. Det ger mig en trygghet i något som verkade ganska lätt när vi började med försöksverksamheten med lärlingsutbildning, men som visade sig inte vara det. När det gäller entreprenad vill jag säga att de får sätta betyg, Lars Hjertén.
Tack, fru talman! Det var många synpunkter. Jag tror fortfarande att om man kan få använda teori och praktik varvat med nya pedagogiska metoder och får motivation och se vad man behöver går matematiken lättare. När det gäller de elever, som Ingegerd Wärnersson också talar om, som har svårigheter med detta menar jag inte att vi ska sänka kraven, men jag tror att som vi nu håller på sänker vi deras självförtroende steg för steg. Jag menar att man ska ha en behörighet och kunna komma vidare, men den kanske inte behöver ges direkt på en gång. Jag ställer mig fortfarande frågan: Varför är det bara 10 % som går vidare till högskolan från yrkesförberedande program? Detta måste börja väldigt tidigt, redan i förskolan och hela vägen. Men min interpellation handlade ju om gymnasieskolan. Därför har jag inte berört tidigare delar. När vi nu är så olika är det då verkligen rimligt att tre ämnen blir normerande genom tillgång till obligatoriska kursprov? Vi har olika talanger. Vi skulle kunna känna större tillfredsställelse om vi kunde få mäta också andra talanger genom nationella prov, som skulle kunna jämföras för hela landet. Vi har i vår skola i dag alltför få tillfällen att direkt låta eleverna pröva sina kunskaper. Jag har ytterligare en fråga till Ingegerd Wärnersson. Eftersom elever med utländsk bakgrund har större svårighet att klara proven och ibland hamnar snett undrar jag om det finns undersökningar i jämförelse med andra länder om hur man möter elever med utländsk bakgrund när det gäller studier och prov
Fru talman! Jag kan inte svara på den sista frågan. Jag vet inte det. Det vi kan se i dag som skiljer oss från andra länder är att vi har en hög andel elever med utländsk bakgrund inom gymnasieskolan. Det kan jag se, men jag har inget övrigt svar. Däremot skulle jag vilja ge ett svar till Ulf Nilsson, fastän frågan inte har kommit i dag. Den har kommit flera gånger när jag inte haft papperet med mig. Då har Ulf Nilsson frågat mig om Kvalitetsgranskningsnämndens uppdrag när det gäller betyg. Nu har jag papperet med, och nu tänker jag läsa.

Jag fick ingen fråga, men jag hade papperet med i dag.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att fristående gymnasieskolor ska ges samma rätt att anordna alla gymnasieprogram och att reglerna för stöd till elever ska kunna tillämpas lika för kommunala, statliga och fristående skolor. Genom de behörighetsvillkor för gymnasieskolans nationella och specialutformade program som gäller fr.o.m. läsåret 1998/99 krävs att målen i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik måste vara uppnådda innan en elev tas in på ett nationellt eller ett specialutformat program, eftersom dessa kunskaper är en förutsättning för att klara studierna på gymnasial nivå. För elever som inte är behöriga att tas in på ett nationellt program eller har andra särskilda skäl finns individuella program som framför allt syftar till att stimulera eleven att senare gå över till ett nationellt eller specialutformat program. Enligt min uppfattning är det viktigt att förbättra insatserna i grundskolan så att behovet av lösningar med individuella program i gymnasieskolan minskar. Regeringen har också under de senaste åren satsat på åtgärder som syftar till att öka kvaliteten och förbättra resultaten i grundskolan. Tyvärr fortsätter inte alla elever från de individuella programmen till nationella eller specialutformade gymnasieprogram utan avbryter sin utbildning. Det är hemkommunen som har uppföljningsansvaret för dessa ungdomar. De individuella programmen ligger inom ramen för det kommunala uppdraget att ge alla barn och ungdomar en fullständig grundskoleutbildning. På så sätt kan de individuella programmen liknas vid en sorts basår som förbereder för studier i gymnasieskolan. På grund av detta kommunernas ansvar är det också lämpligt att det är kommunen som svarar för de individuella programmen Skollagens regler för stöd till elever vid fristående förskoleklasser är sådana att hemkommunen för varje elev ska betala ett bidrag som bestäms med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklasen. Det råder således inte någon skillnad mellan fristående och offentliga förskoleklasser i bidragsvillkor för elever i behov av särskilt stöd. Tvärtemot vad Ulf Nilsson påstår begränsas inte fristående skolors rätt till extra resurser för elever i behov av särskilt stöd i förordningen om fristående förskoleklass. Bidragsreglerna för fristående grundskolor innebär att elevernas hemkommuner är skyldiga att bestämma det bidrag som ska lämnas för varje elev med hänsyn tagen till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Även för de fristående grundskolorna är således principen jämförbara bidrag. Kommunernas bidrag för elever i fristående gymnasieskolor förutsätts kunna bestämmas i förhandlingar mellan den enskilda skolan och dess elevers hemkommuner. I de fall man inte kommer överens om annat ska elevernas hemkommuner erlägga det belopp som regeringen har föreskrivit i en bilaga till förordningen 1996:1206 om fristående skolor. Beloppen för de olika programmen beräknas utifrån en årlig redovisning från Skolverket av kommunernas kostnader per gymnasieprogram. Genom att beloppen bygger på medianvärden för riket innebär det att ersättningen till de fristående gymnasieskolorna för vissa kommuner överstiger kommunens egna kostnader för motsvarande utbildning, medan ersättningen är lägre för andra kommuner. Det finns i dag inget samband mellan hemkommunens kostnader och bidraget för dess elever som går i fristående gymnasieskolor. Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor, Fristkommittén, har fått tilläggsdirektiv att utreda ekonomiska och andra konsekvenser av det snabbt växande antalet fristående gymnasieskolor samt att belysa förutsättningarna för konkurrens på lika villkor för fristående och offentliga gymnasieskolor. Utredningens arbete ska redovisas senast den 1 mars 2001. Enligt Ulf Nilsson växer nu specialskolor upp på olika håll i landet, och det är då viktigt att dessa skolor garanteras samma möjlighet att söka statliga bidrag för specialskolor som motsvarande skolor inom det allmänna skolväsendet. I dag finns det inte någon fristående skola som motsvarar specialskolan i Sverige. Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd avvecklas det nuvarande systemet med specialskolorna som egna myndigheter med var sin styrelse. I stället inrättas en gemensam myndighet, under ledning av en styrelse, som ska svara för verksamheten vid specialskolorna. Som en konsekvens av detta beslutades också att godkännande av fristående skolor som motsvarar specialskolan ska prövas av den nya styrelsen.
Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret. I min interpellation har jag ställt frågor om skillnader mellan reglerna för fristående skolor och kommunala när det gäller extra insatser för elever i behov av stöd. Det individuella programmet utnyttjas i dag i svenska gymnasieskolor för att elever som inte har behörighet i övriga gymnasieprogram ska kunna komma upp till grundskolenivå, kan man säga, så att de sedan kan gå över till de övriga nationella gymnasieprogrammen. I de flesta kommuner har som bekant det individuella programmet vuxit, eftersom alltfler elever inte har uppnått målet i grundskolan. Jag vill redan nu säga att jag inte tycker att det individuella programmet är någon bra lösning. I de allra flesta fall misslyckas det individuella programmet med att lyfta över eleverna till ett annat gymnasieprogram. Skolministern säger i sitt svar att det är viktigt att förbättra grundskolan så att behovet av det individuella programmet minskar, och det tycker jag också. Men ska det lyckas måste grundskolan ta sitt ansvar på ett helt annat sätt än i dag, genom att sätta in stöd tidigt och anställa fler speciallärare. Det som i dag kallas individuellt program borde helt enkelt bytas ut mot mer resurser i grundskolan och kanske ett extra år för dem som behöver det. Men i dag är hur som helst det individuella programmet den möjlighet som finns för de flesta elever som kommit efter, eftersom det inte har kommit några politiska beslut som förändrar grundskolan. En elev som går ut grundskolan med otillräckliga betyg är i dag hänvisad till det individuella programmet, om han eller hon inte ska sluta skolan vid 16 års ålder. I praktiken innebär alltså dagens regler att en elev med dåliga betyg inte kan välja en friskola, även om denna skulle vilja anordna individuellt program. Rent logiskt, skolministern, är detta en skillnad som begränsar valfriheten och som visar att socialdemokraterna inte riktigt vill acceptera att friskolorna hör till det allmänna skolsystemet. Så länge man med någon form av hinder avhåller friskolorna från att ta emot alla elever ska man inte anklaga dem för att vara elitskolor som utesluter vissa elever. Enligt min mening finns det en skillnad mellan kommunala och fristående skolors rätt till bidrag för elever med särskilt behov av stöd. Skolministern sade att jag hade fel i att friskolor enligt lagen har sämre villkor än kommunala, men lagen säger att kommunen inte ska var skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter skulle uppstå för kommunen. Det här är skrivningar som i varje fall lämnar fältet fritt för tolkningar. Jag menar att vi ska slå fast att kommunerna ska ge fristående skolor ersättning för elever med behov av stöd på samma villkor som till de kommunala skolorna. Detta borde formuleras tydligare. På samma sätt borde bidragen till fristående särskolor garanteras. I dag utgår lagen från att parterna kommer överens om beloppet. En betydligt starkare garanti för fristående särskolor borde formuleras. Det har kommit en del nya friskolor som riktar in sig på att hjälpa elever med olika speciella behov av stöd, t.ex. elever med DAMP eller Aspergers syndrom. Jag håller med skolministern om att de här skolorna inte är specialskolor i den mening som de gamla statliga specialskolorna var det, men de är inriktade på att hjälpa elever med vissa typer av inlärningssvårigheter, och det skulle vara bra om regelverk och lagstiftning utformades så klart och konsekvent att de här friskolorna uppmuntras att engagera sig i olika utmaningar när det gäller nya elevgrupper. Faktum kvarstår, fru talman, att det finns skillnader mellan fristående skolor och kommunala när det gäller möjligheterna att hjälpa olika elever. En del handlar om svårtolkade lagtexter, som kanske bara skulle behöva förtydligas och skärpas, en del är mera uppenbara och stänger ut många elever. Jag tror att det behövs, fru talman, en genomgång av regler och bestämmelser för att skapa trygga och långsiktiga villkor för fristående skolor.
Fru talman! För särskilt stödkrävande elever gäller precis samma regler oavsett om de väljer en skola inom kommunen eller om de väljer en fristående skola. Det kan tolkas, men det handlar inte om extra stöd av någon speciallärare eller om behov av att gå i en speciell grupp, utan det är fråga om andra skäl, ibland omfattande lokalförändringar. Regelskrivningen är lika för kommunen som för den fristående skolan. Därvidlag är det alltså inte någon skillnad. När det sedan gäller de fristående särskolorna och det regelsystem som finns i dag har man ännu ej behövt vända sig till regeringen för att få något sådant här belopp fastställt, utan det har fungerat i praktiken. Om regelsystemet fungerar i praktiken ser jag ingen anledning att ändra på det. Den tredje delen - som inte gäller specialskolorna; dessa är skolor för döva och hörselskadade - avser skolor för elever som är dyslektiker eller som har någon annan typ av funktionshinder. Det finns i dag några sådana skolor som har inriktat sig just på den gruppen av elever. De har bidrag precis på samma sätt som andra fristående skolor. Det finns alltså inget som helst hinder för dem att starta verksamhet.
Fru talman! I den allmänna diskussionen om friskolor har socialdemokraterna under många år varit negativa. I takt med att fler människor önskar valfrihet i skolans värld har socialdemokraterna mjukat upp sitt motstånd. Fortfarande finns det en negativ inställning, och fortfarande vill socialdemokraterna i större utsträckning låta kommunernas politiska majoritet avgöra om friskolorna ska få rättvisa villkor eller inte. Skolministern har uttalat att friskolorna har kommit för att stanna, och det uppskattar jag. Samtidigt har regeringen tydligt deklarerat att man vill stoppa en del av de nya friskolorna, dem som man kan anklaga för att göra vinst på sin verksamhet. De friskolor som i dag är på väg att växa fram t.ex. i Stockholm är på väg att bli en naturlig del i kommunens hela skolverksamhet, även när det gäller elever med särskilt behov av stöd. De satsningar som den kommunala skolan gör på att hjälpa olika elever ska bli självklara också i de fristående skolorna. Den här debatten visar att många från socialdemokratiskt håll fortfarande vill se friskolorna som något slags undantag, som det måste finnas särbestämmelser för. Jag tycker tvärtom att vi nu ska påbörja ett arbete för att utforma ett gemensamt regelsystem så långt det över huvud taget är möjligt för fristående och kommunala skolor. Så länge skolans organisation inte får gälla fullt ut i friskolorna är de inte öppna för alla. Vi är nog alla överens om att skolan ska vara ett samhällsansvar, kanske det viktigaste politiska ansvaret för framtiden, men jag anser att det går utmärkt att behålla det politiska ansvaret för skolorna, även om en del av dem inte drivs av kommunen. För mig minskar inte effektiv målstyrning och utvärdering om vi får fler friskolor. Skolministerns argument mot att fristående gymnasieskolor ska få anordna individuella program tycker jag inte är övertygande. Skolministern säger att det individuella programmet är ett kommunalt ansvar. Javisst; all skolverksamhet som bedrivs av kommunala skolor är under kommunalt ansvar. Om en elev väljer en fristående skola ska den skolan ha ansvar för eleven utifrån hans eller hennes behov och utifrån de fastställda målen. Jag upprepar: Att inte låta en fristående gymnasieskola anordna individuellt program är inte konsekvent - om man inte anser att fristående skolor över huvud taget ska avstå från att befatta sig med elever med olika behov av stöd. Varför undanta just det individuella programmet?
Fru talman! I det betänkande som Sven-Åke Johansson och Fristkommittén lämnade till regeringen låg också uppdraget att titta på de elever som har ett behov av mer resurser än andra. Nu kunde Fristkommittén konstatera att de fristående skolorna hade fått ersättning för de här eleverna. Det fanns alltså ingen anmärkning på den punkten, utan det hade blivit bättre jämfört med vad det har varit tidigare. Så gäller det det individuella programmet. Skulle man tänka i en vision skulle jag vilja säga så här att om ett antal år står jag här och säger att nu behöver vi inte det längre. Vi har tagit ett stort steg framåt när vi har sagt att vi ska kunna ha en gymnasieskola för alla. Det här beslutet fattades ju samtidigt som vi hade en grundskola som inte var inriktad på en gymnasieskola för alla. Nu ska alla eleverna in, och nu måste man se det här i ett långt perspektiv. För att verkligen kunna nå det här gymnasiet, där också alla elever har godkäntkrav när de går in, krävs ett ordentligt uppföljande arbete inom förskolan och grundskolan. Det är det som vi har diskuterat många gånger under den här dagen. För varje årskull får vi bättre uppföljning både vad gäller resurserna och resultaten. Och om ett antal år måste det bli på det sättet att antalet elever som har behov av det individuella programmet kommer att minska efterhand som vi får den starkare grundskolan. Jag vet - Ulf Nilsson och jag har diskuterat detta tidigare - att det också finns kommuner som har infört ett tionde år för att se till att eleverna har mer kunskap när de lämnar grundskolan så att de inte behöver gå in på det individuella programmet. Ser man då till de kommunala gymnasieskolor som finns kan man se att många av de små gymnasieskolorna som bara har ett antal program inte har det individuella programmet. Anledningen är, säger man på dessa skolor, att man inte har kompetens i dag för att kunna möta alla de elever som kanske behöver gå på det individuella programmet. Detta är ju en mycket speciell grupp av elever. Man kan se på vissa av de här programmen att man har väldigt små grupper. Man har fått ta in kompetens också utifrån. Det krävs lärare som verkligen har god specialpedagogisk kompetens. Jag tycker inte i dag att jag är beredd att släppa detta. Jag tycker att det är bra att vi har ett kommunalt ansvar för det individuella programmet. Vi vet att det är oerhört resurskrävande, och vi vet också därför att även små gymnasieskolor ibland låter sina elever gå till en större gymnasieskola där man har just det individuella programmet. Vi vet i dag att vi fortfarande har alltför många lärare som är obehöriga inom de fristående skolorna, och vi har heller inte i dag krav på att man ska ha lärarkompetens. Det är något som vi funderar över, men i dag finns det inte. Att i detta läge, utan krav på lärarkompetens och med fortfarande många lärare utan behörighet, är jag inte beredd för elevernas skull att öppna möjligheten till individuella program på de fristående gymnasierna. De fristående grundskolorna, som har inriktat sig mot de här eleverna, har också visat att man har en utpräglad pedagogisk kompetens och specialkompetens. Där har man det dokumenterat.
Fru talman! När det gäller kravet på lärarkompetens på fristående skolor tycker jag att det är en fråga som vi snarast borde börja diskutera. Jag tycker det är viktigt. Vi från Folkpartiets sida driver ju kravet på att man ska genomföra en generell lärarlegitimation som ska definiera vad en av staten godkänd utbildad lärare är. I det sammanhanget tycker jag att man ska ställa de kraven också på fristående skolor, dvs. att de har utbildade och kompetenta lärare. Det är viktigt att vi snabbt kommer till den diskussionen. Skolministern säger att det inte har varit några problem hittills utan att det har fungerat i praktiken. Jag menar då att det handlar om en vilja att skapa en utveckling så att vi så snart som möjligt har en beredskap för framtiden, då det växer fram nya fristående skolor och då vi inte står inför tolkningstvister som gäller hur vi ska tolka lagen, vad som kommer i konflikt med kommunens ekonomiska ansvar, med kommunens organisation osv. Det finns väsentliga formuleringar i lagen som bör göras om, inte bara när det gäller stöd till svaga elever, utan över huvud taget när det gäller fristående skolor, där vi fortfarande har ett mått av kommunalt godtycke. Anser man t.ex. att elever med särskilt behov av stöd inte ska ha full rätt att välja mellan skolor bör den lagen formuleras så att det är lika även när det gäller val mellan t.ex. kommunala skolor. Men man bör sträva efter så stor likvärdighet som möjligt. En del av de här exemplen kanske inte har ställt till så stora svårigheter nu, men orsaken till att jag tar upp detta är att det är viktigt att vi inte halkar in i en utveckling mot att vi på något sätt försvårar för de friskolor som faktiskt har som ambition att framför allt arbeta med elever med olika typer av behov av särskilt stöd.

Fru talman! Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att stimulera bl.a. småföretag i syfte att minska regionala obalanser, samt om regeringen kommer att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, inom företagsstödet med anledning av den rapport som kommit inom området. Bakgrunden till frågan är växande regionala obalanser i Sverige och att bruksbygder genomgår en genomgripande och i många fall smärtsam strukturrationalisering. Efter samråd med näringsministern är det jag som besvarar frågorna. Det är riktigt som Marie Engström påpekar att det går bra för Sverige och att nya jobb skapas. Men tillväxten är alltför ojämnt fördelad över landet. Därför behövs ytterligare regionalpolitiska åtgärder. Här i kammaren har vid flera tillfällen berörts olika åtgärder som regeringen vidtar för att påverka utvecklingen. Dessa berör bl.a. utbyggnaden av infrastrukturen i form av såväl järnvägar, flygplatser och högskolor som modern informationsteknik. Framgångsrika förhandlingar om ökade medel för regionalpolitiska åtgärder från EG:s strukturfonder har också avslutats. De regionala tillväxtavtalen, som regeringen har tagit initiativ till, innebär också en viktig kraftsamling för att bättre utnyttja befintliga resurser, inte minst för småföretagsutveckling. De direkta företagsstöden inom regionalpolitiken ses nu över av den regionalpolitiska utredningen. Den ska främst lämna principiella förslag till eventuella förändringar av t.ex. användningen av investeringsstöd eller driftstöd, bidrag eller lån i samband med investeringar. Här ska den beakta EG:s statsstödsregler, som ju bl.a. begränsar möjligheterna att lämna stöd som snedvrider konkurrensen. I detta sammanhang ska utredningen också beakta företagsstödens roll för Sveriges möjligheter att attrahera utländska direktinvesteringar. Utredningen ska också överväga om det finns andra åtgärder som kan underlätta näringslivets utveckling i särskilt utsatta områden. Vad gäller företagsstöd i allmänhet har regeringen nu fått ett nytt underlag genom den utredningsrapport, Statens åtgärder för fler och växande företag, som nyligen överlämnats till Näringsdepartementet. Regeringen kommer att lägga fram förslag med anledning av det här på riksdagens bord under innevarande år.
Fru talman! Jag tackar för svaret! Bakgrunden till att jag har skrivit den här interpellationen är naturligtvis hur det ser ut i det här landet. Tillväxten är väldigt olika om man jämför glesbygdslän med storstadsområden. Vi har i dag många bruksbygder där det tar väldigt lång tid att genomföra den viktiga strukturomvandlingen. De behöver hjälp att göra det. Där är satsning på småföretag oerhört viktigt. Det är bakgrunden. Mona Sahlin beskrev i svaret samspelet mellan det vi kallar stora och lilla regionalpolitiken, som också är väldigt viktigt. Naturligtvis ska vi satsa på infrastruktur, arbetsmarknadsfrågor och liknande. Men det ska i någon mening kombineras med att vi har direkta satsningar inom ramen för lilla regionalpolitiken. Häromdagen tecknades tillväxtavtalen runtom i landet. Den delen inom lilla regionalpolitiken spelar en viktig roll. Det handlar om att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Det har Mona Sahlin också påpekat här. Problemet för dagen är de omstruktureringspengar som kommer att användas till omstrukturering av försvaret. Det kanske kan hämma vissa regioner som har sett att de har fått pengar indragna. Det är en del. Det är inte det jag har tagit upp i min interpellation, men jag vill ändå teckna det som en bakgrund. Bakgrunden till min interpellation är den utredning som kom före jul någon gång där man ifrågasatte stödet som i dag finns till mindre företag ute i regionerna. Man menade att det snedvrider konkurrensen och inte tjänar sitt syfte, och man ser inga resultat, osv. Jag har tittat lite grann på mitt hemlän Värmland, som till viss del är ett glesbygdslän. Där kan man visa på att det faktiskt har gett resultat. Det har kommit fram sysselsättningstillfällen. Det har inneburit nya investeringar och att man har startat nya företag just i den typ av bygder och orter som jag förut har beskrivit. Syftet med min interpellation är att ta reda på hur man tänkt sig det hela. Det är väl ändå inte så när vi nu skriver tillväxtavtal och ska jobba med samverkan att vi drar undan förutsättningarna genom att vi fattar andra beslut? Jag skulle vilja höra hur Mona Sahlin ser på växelverkan mellan lilla och stora regionalpolitiken och tillväxtavtalen.
Fru talman! Jag vill först understryka hur väsentliga de frågeställningar som Marie Engström tar upp är. Sverige har i dag en väldigt stark och bra utveckling av ekonomi och tillväxt. Men precis som Marie Engström påpekar gäller detta inte för hela landet. Det är intressant att närmare studera de delar av Sverige som i dag har en väldigt stark tillväxt. I en rapport som jag fick i förra veckan tittar man på mindre delar av länen där tillväxten är riktigt stark. Där är Stockholm i särklass följd av Gnosjö och Åre. Alla de tre orterna är väldigt olika. En av förklaringarna till att också små orter i glesbygdsområden kan ha en väldigt stark tillväxt är just att de små företagen har förutsättningar, kan samverka och också har ordentligt stöd från närområdet som t.ex. av universitet och högskolor. Jag vill verkligen understryka att tillväxtavtalen är en väldigt spännande process som nu har börjat i och med överlämnandet nu i veckan till regeringen. Den processen har kommit för att stanna. Därmed har jag inte sagt att jag tänker medverka till att vi drar undan förutsättningarna för tillväxtavtalen. Tvärtom måste samverkan mellan den lilla och den stora regionalpolitiken bli än starkare. I den riktningen har vi nu dragit i gång en översyn på Näringsdepartementet av de olika instrument som staten har på näringspolitikens område för att se vilken statens roll är, vad som görs bättre på regional nivå och hur vi kan göra det lättare för små företag att hitta rätt på den riktigt lokala nivån. Fast beredningen pågår vill jag understryka att vi inte tänker dra undan förutsättningarna utan i stället ska vi försöka bygga under tillväxtavtalen. Det man kan göra på regional nivå i samverkan mellan näringsliv, stat och regionala företrädare görs bäst ute i landet och inte i Stockholm. Det vi nu försöker göra är att tydligare definiera det som är statens roll och stärka möjligheten att fatta egna beslut och ta eget ansvar ute i länen. Då blir det bäst för glesbygden och småföretagen, och därmed gynnas tillväxten i hela landet.
Fru talman! Jag delar Mona Sahlins syn på statens roll och framför allt synen på det viktiga underifrånperspektiv vi ska ha när vi jobbar med frågorna. Där tror jag att vi är helt överens. Vad jag däremot kände att jag inte riktigt fick svar på var den direkta frågan om Mona Sahlin delar den slutsats eller de synpunkter som utredarna kom fram till i översynen av företagsstöd. Det tycker jag är ganska centralt. Jag vet att det sitter en regionalpolitisk utredning som har i sina direktiv att den ska se över stöden och komma med förslag till att möjligtvis förbättra dem i någon mening. Det vore naturligtvis bra. Men jag vill ha en mer principiell diskussion om synen på företagsstöd. Man säger att företagsstöd snedvrider konkurrensen. Att över huvud taget etablera sig i en glesbygd är en konkurrensnackdel. Det är den man försöker att uppväga med transportstöd, småföretagarcheckar eller vad vi nu kallar stöden. Det är viktigt att ha en principiell diskussion här. Det är väldigt viktigt att regionerna i dag får klara och tydliga besked om vad de har att hålla sig till. Kan man jobba vidare utifrån de tillväxtavtal som vi har tecknat i förening? Det är oerhört viktigt. Mona Sahlin tog upp den nya rapporten, som jag tyvärr inte har läst men gärna skulle vilja ta del av. Exemplet som togs var Stockholm, Gnosjö och Åre. Man kan då genast konstatera att de inte på något sätt är traditionella bruksbygder utan andra bygder. Åre är turistbygd, Gnosjö har sin speciella Gnosjöanda och småföretagaranda och Stockholm växer så det knakar. Det betyder inte att jag tycker att det som händer på de ställena är dåligt. Men stora delar av det här landet behöver en annan typ av stöd. Jag vet att det finns exempel på att det stödet också har gett effekt, och vi måste ge det lite tid.
Fru talman! På den direkta frågan om jag ser att alla de olika företagsstöd som vi har i dag bör försvinna är svaret nej. Det bör de inte göra. Om man ska försöka ge rimliga villkor för företagande också där avstånden är långa och befolkningssammansättningen ser annorlunda ut måste staten ha ett ansvar. Jag tänker inte medverka till att stöden tas bort. Man måste ha fortsatt stöd till företag i t.ex. glesbygd. Det är självklart. Det som har varit intressant med den rapport som vi har fått, som heter Statens åtgärder för fler och växande företag, är att vi från statens håll under 30 års tid varit dåliga på att utvärdera de olika stöden. Vilka har varit bra? Vilka har varit dåliga? Har de fått de effekter som var avsedda? Är myndighetsstrukturen anpassad efter det företagen behöver och de olika villkor som finns i olika delar av landet? Kan man ibland jobba mer med tidsbegränsade stöd när det t.ex. handlar om strukturrationaliseringar i de orter som Marie Engström talade om? De delarna tycker jag är väl värda att fundera på. Jag tänker inte medverka till att vi skulle ta bort företagsstödet till de orterna i glesbygden så markant som en del i utredningen tyder på. Konkurrensvillkoren måste bli så lika som möjligt. Då krävs det en stat som är aktiv också med stödformerna. Förutom det har staten ett ansvar när det gäller transporter och infrastruktur. Det är förstås också viktiga förutsättningar för företag i orter utanför storstadsområdena.
Fru talman! Det var nästan klarläggande, det svar jag fick av Mona Sahlin nu. Jag uppfattade inte heller egentligen att utredarna ville ta bort stöden. Man ifrågasatte stödens betydelse för regionerna, och vad man i stället ville göra var att smeta ut stöden över hela landet, exempelvis i form av skattesänkning. Detta kan man ju föreslå utan att egentligen säga att man vill ta bort stöden. Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande när det gäller min fråga. När det gäller den nya rapporten och att vi är dåliga på att utvärdera kan nog det äga sin riktighet. Jag tror att detta är viktigt, och jag känner mig också intresserad av hur vi utvärderar. Hur mycket pratar vi med de regioner som detta berör och hur mycket pratar vi med de människor som jobbar med att fördela stöd, och som själva sitter och gör utvärderingar och statistik över detta? De har ju tydligen en hel del intressant att berätta kring detta. De kanske kommer till slutsatsen att detta inte riktigt stämmer överens med en annan utredning som utreder hur vi har det i avfolkningsbygderna. Det tror jag är ganska viktigt att komma ihåg - att man faktiskt är ute i de här landsdelarna och lär sig den problematik som finns där. Man måste ta detta till sig när man utvärderar det hela. Jag skulle vilja att Mona Sahlin förtydligar lite grann. Man sade ju aldrig att man skulle ta bort stöden, utan man sade att man skulle smeta ut dem över hela landet. Det är en viss skillnad.
Fru talman! När det gäller den första frågeställningen om utvärdering får vi återkomma till exakt hur detta ska ske. Jag bara konstaterar att jag tycker att rapporten pekar på en riktig, och öm, punkt där vi har mycket kvar att göra från statens sida. Vi måste hitta former för att kontinuerligt utvärdera de insatser vi gör och hela tiden pröva om de är effektiva. Har verkligheten kanske förändrats så att det är en annan form av stöd som blir mer viktig att rikta till de orter som t.ex. Marie Engström nu tar upp? Jag ska försöka göra svaret på den andra frågeställningen tydligare. Eftersom förutsättningarna i landet för företagande är olika kan man inte bara jobba med generella stöd eller generellt tala om skattesänkningar och därmed tro att företagsklimatet blir rätt och riktigt i hela landet. Det räcker inte med enbart generella insatser. Man måste också ha riktade stöd för att förutsättningarna för företagande ska vara något mer lika. Har jag uttryckt mig klart och tydligt nu? Den här åsikten tycker jag är väldigt viktig. Sedan kan man resonera länge om vilken del av politiken som detta handlar om. Självfallet är det två olika insatser vi pratar om när det gäller näringspolitiken och regionalpolitiken. Delvis är det också olika mål. Men på båda dessa områden räcker det inte bara med generella åtgärder, utan man måste ta hänsyn och rikta insatser till orter utanför storstadsområdena. Det gäller orter med stora och svåra strukturrationaliseringar framför sig, orter med annorlunda befolkningssammansättning och orter med långa avstånd. Annars har man varken någon regional eller näringspolitik som passar hela landet, och det är trots allt detta som vi måste vara med och bygga upp nu.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat statsministern vad han avser att göra för att förhindra att Sverige fortsätter att gå i en riktning mot att en liten del av befolkningen står utanför gemenskapen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Ett samhälle präglat av social sammanhållning är för mig ett samhälle som strävar efter att varje individ ska vara en aktiv, deltagande medborgare med plats i ett socialt sammanhang, där rätten till arbete är särskilt viktig. Vi måste alla medverka till att Sverige åter blir ett land med full sysselsättning. Arbete är inte bara individens främsta ekonomiska trygghet. Det är också den grund på vilken vårt välfärdssamhälle vilar. Den gemensamma sektorn har också ett tydligt utsagt ansvar för alla människors grundläggande trygghet. I Sverige ska ingen svälta eller sakna bostad. Inget barn ska fara illa. Grundläggande i vår svenska välfärd är också att alla, oavsett bostadsort, ska erbjudas en bra vård, omsorg och skola. En viktig sammanhållande faktor i Sverige är vårt socialförsäkringssystem. Genom att systemet omfattar alla enligt särskilda regler är det en väsentlig motkraft mot utslagning. Genom att det ger ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen får det en bred förankring och legitimitet i befolkningen. Genom sin uppbyggnad omfördelar det också risker på ett sätt som gynnar utsatta grupper på arbetsmarknaden. Ett sätt att beskriva de mål som jag anser måste vara vägledande inför 2000-talet är att utgå från allemansrätten. Dess grundläggande princip är att en av våra viktigaste gemensamma tillgångar, nämligen naturen, ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett inkomst, härkomst, ålder och kön och oavsett vem som äger marken. Denna princip ska vara vägledande för alla andra viktiga samhällssektorer - barnomsorgen, skolan, utbildningen, kulturen, vården och omsorgen. I den sociala omsorgen innebär allemansrätten framför allt att människor som hamnat vid sidan av den sociala välfärden ska ha samma rättigheter och mötas med samma respekt som övriga medborgare. Men samma rättigheter betyder inte alltid samma samhälleliga åtgärder och insatser. De utsatta, de hemlösa, de psykiskt sjuka eller missbrukarna har behov av ett individuellt anpassat stöd för att de ska kunna skapa ett värdigt och självständigt liv. Det är viktigt att alla barn får växa upp och utvecklas under trygga förhållanden. För att möjliggöra för både män och kvinnor att förena förvärvsarbete med vård och fostran av barn krävs att samhället garanterar rätt till bra föräldraledighetsregler och en barnomsorg med hög kvalitet. Centrala åtgärder för att förbättra barnens situation är inrättandet av en allmän förskola, rätten till barnomsorg för barn till arbetslösa föräldrar, samt införande av en maxtaxa i barnomsorgen. Välfärdsbokslutet som presenterades tidigare i år visar tydligt att ensamstående mammor med barn drabbats hårt av krisen under första hälften av 1990 talet. Den höjning av barnbidraget som nu trätt i kraft är ett exempel på åtgärder som gynnar barnfamiljerna. En viktig del i arbetet med att motverka utslagning handlar om att förhindra segregation och diskriminering. Att ge invandrare del i samhällsutvecklingen, men också ta till vara deras kunskaper, kompetens och erfarenheter är för oss en viktig del i arbetet med att utveckla vårt samhälle mot social sammanhållning. Välfärdsbokslutet pekar också på att utrikes födda har fått en sämre situation och att segregationen ökat. För att motverka detta görs nu bl.a. en storstadssatsning för att motverka segregation. Regeringen och de berörda kommunerna tecknar nu avtal om projekt för att få i gång positiva processer i de berörda stadsdelarna. En viktig del i dessa projekt är att de boende i dessa områden själva ska vara med i utformningen av insatserna. För att sammanfatta vill jag säga att arbetslinjen är central i den svenska socialpolitiken. Arbete är grunden för tillväxt och därmed välfärd. Allt måste göras för att möjliggöra för människor att försörja sig själva med eget arbete. Men de människor som inte når fram till arbetsmarknaden måste ändå ges rätten till ett värdigt liv.
Fru talman! Jag tackar Lars Engqvist för svaret på den här interpellationen, som ju är en av många som vi i Centerpartiet ställde för en tid sedan för att diskutera just trygghetsfrågor. Jag känner stor sympati med många delar av resonemanget, men en del frågor som mer ligger på det ideologiska planet gör mig lite undrande. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till dem eller föra en diskussion kring dem. Lars Engqvist säger att vi ska ha ett samhälle där varje individ ska vara en aktiv, deltagande medborgare med plats i ett socialt sammanhang, där rätten till arbete är särskilt viktig. Vi i Centerpartiet, och jag, vill att vi som människor i det svenska samhället ska ha makt över vår egen situation - makt att bestämma och makt att välja. Vi ska också ha en delaktighet i samhällsutvecklingen. Min fråga, fru talman, blir då om detta är samma sak som Lars Engqvist till äventyrs menar med att man ska vara en aktiv, deltagande medborgare. När vi säger en människa med makt, möjlighet till delaktighet och förfogande över sin egen situation - är det då också vad Lars Engqvist menar? Skälet till att jag frågar är att i svaret från Lars Engqvist verkar det som om vi alla har lika möjligheter och lika chans. Men det är ju inte så i dag, fru talman! I dag är tryggheten för många människor självklar. Man har ett starkt socialt nätverk och en god ekonomisk standard. Men det finns många människor i samhället - de är faktiskt inte så få - som också har det väldigt svårt. Deras ekonomiska trygghet handlar om att få det gå ihop för dagen. Det och många andra exempel visar att vi på något sätt håller på att få ett tudelat Sverige, såväl socialt och regionalt som ekonomiskt. Det är många människor som har små möjligheter att påverka sin egen situation. De har det ständigt ekonomiskt besvärligt. De känner sig självklart utanför samhället. Dessa människor tvingas under långa tider leva på socialbidrag. Jag menar att vi måste ge dem ett alternativ till detta att som individer tvingas vända ut och in på sig och sin ekonomi för att få del av den gemensamma tryggheten. Min fråga till Lars Engqvist blir: Tror han att dessa människor i dag har makt över sin egen situation och känner delaktighet? Eller är de aktiva deltagande medborgare? Var hör de hemma? Om de inte finns med i detta, är det då inte så att vi behöver ta fram nationella mål för att minska antalet socialbidragstagare och naturligtvis också ta lokala krafttag? Måste vi inte sätta upp mål för att minska antalet människor som inte har makt över sin situation och inte har möjlighet att känna den delaktighet som många andra känner? En fråga som berör detta, fru talman, är kommunernas roll och agerande. Det bekymrar mig att många människor är hänvisade just till det här individprövade stödet som jag talat om tidigare genom att kommunerna, genom socialtjänsten, nu har fått ett allt större ansvar för medborgarnas ekonomiska trygghet. Därmed har den trygghet som jag frågar efter i min interpellation på något sätt blivit mer selektiv. Jag undrar om Lars Engqvist skulle vilja fundera över om det är rätt väg. Är det att ge oss alla en gemensam trygghet?
Fru talman! Socialministern skriver och säger här att socialförsäkringssystemen är själva grundbulten för att bryta utanförskapet. Jag kan hålla med socialministern om att socialförsäkringssystemen visst är utomordentligt viktiga och värdefulla. De fyller en stor funktion. Men fler socialförsäkringar, eller ens bättre socialförsäkringar, kommer inte på något sätt att bryta utanförskapet. Problemet med utanförskapet är att många människor är utförsäkrade från många av de här fina socialförsäkringssystemen och är hänvisade helt och hållet till socialbidragsberoende. För att bryta utanförskapet för dessa människor behövs det helt andra och kraftfullare insatser. Jag skulle vilja fråga om socialministern är beredd att pröva nya och kanske mer okonventionella metoder där man ger makten tillbaka till människorna, precis som Lennart Daléus har varit inne på här, och där man också, på statens bekostnad, ger makten till kommunerna att hantera välfärdsutvecklingen för de människor som i dag befinner sig i utanförskapet. Är socialministern beredd att pröva nya vägar?
Fru talman! Under den välpolerade ytan kan det möjligen finnas ganska stora avstånd. Jag funderar på vad Göran Lindblad egentligen är ute efter när han talar om utanförskap. Jag är övertygad om att inget samhälle kan fungera under acceptabla sociala former med mindre än att alla människor har ett arbete, en utbildning eller en roll att spela i samhället. Strävan måste alltså vara att erbjuda alla människor denna möjlighet. Jag tror att det är så enkelt att alla faktiskt vill delta i det gemensamma arbetet på det sättet. Många människor kan sedan vara förhindrade. Eller också kan man på ålderns höst anse att man inte längre kan eller bör delta i produktionen. Men under livet vill alla ha den här uppgiften. Jag har sett att när Moderaterna ska försöka attackera socialbidragsproblemet tror man tydligen att människor är arbetslösa eftersom de har socialbidrag. Jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror att man har socialbidrag för att man är arbetslös. Det är ett viktigt konstaterande, eftersom man måste bestämma sig för vad det är för problem som man ska åtgärda. Det kan handla om brister på arbetsmarknaden, att erbjuda bättre utbildning, att attackera fördomar hos arbetsgivare och bryta diskriminering osv. Och det är någonting helt annat för att bryta utanförskapet än att skära ned på socialbidragen och därmed tro sig kunna tvinga människor att göra någonting annat. Det bygger på föreställningen att människor på något sätt skulle välja en försörjningsform som faktiskt är ganska förnedrande. Jag förstår inte riktigt vad Moderaterna är ute efter när de talar om den typen av utanförskap. Jag förstår nog Lennart Daléus bättre. Jag tror att Lennart Daléus rör vid frågan om grundtrygghet eller inkomstanpassade försäkringssystem och trygghetssystem. Det kan låta väldigt förnämligt att människor, i stället för att få ett individanpassat och behovsprövat stöd om man inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden, ska få någon sorts oprövat grundtrygghetsstöd. Där man har provat de systemen har det visat sig att de inte skapar det man egentligen är ute efter, nämligen större rättvisa och större social utjämning. Jag tror att det system vi har, som ju faktiskt i huvudsak grundar sig på ett system som följer inkomsten och ger en trygghet när man är sjuk, arbetslös eller på annat sätt står utanför produktionen, är det bästa systemet om man vill skapa delaktighet. Men det förutsätter å andra sidan att vi klarar den viktigaste uppgiften, nämligen att ge människor en chans att få fotfäste på arbetsmarknaden eller delta i en utbildning. Till sist handlar allting om vad vi gör för att se till så att människor kan delta i produktionen. Jag tror att ett fungerande samhälle förutsätter att alla ser sin roll på det sättet och att hela samhället arbetar för att öppna arbetsmarknaden för alla. Alla ska känna att de gör ett meningsfullt arbete. På det sättet tror jag att man skapar den form av delaktighet jag vill ha, nämligen att alla människor känner att de med sin egen kunskap, sin egen initiativförmåga och sin egen fantasi deltar i det gemensamma och att man på det sättet också delar makten gemensamt.
Fru talman! Vi talar nog inte riktigt om samma saker. Det kan delvis hänga samman. Jag är ute efter något som jag kom i kontakt med i höstas. Jag var ute och nattvandrade med Stadsmissionen i Stockholm. Man kan bli väldigt imponerad av det arbete som de bedriver och den respekt de visar för hemlösa, psykiskt sjuka, prostituerade och alkoholiserade människors integritet. Det är ett oerhört arbete. Flera av de här människorna berättade hur kränkta de kände sig över att behöva vända ut och in på sig inför främmande människor för att få den grundläggande hjälpen från samhället. Det är dessa jag talar om, och de är rätt många nu. Det är där frågan om socialbidraget kommer in. Jag kan förenkla frågan och säga att de här människorna måste gå och bli värderade för att få just det här grundläggande stödet från det övriga samhället. Tycker socialministern att detta innebär att man visar respekt för dessa människors integritet när de ska bli delaktiga i den trygghet som vi betraktar som självklar? Ingen av oss går ju igenom en sådan eklut regelbundet flera gånger om året för att få del av tryggheten, men de gör det. Ska vi inte sätta upp mål för att få bort den typen av prövningar och krav som vi ställer på människor som förtjänar den delaktighet som vi andra har? Fru talman! Den andra frågan som socialministern nämnde i sitt svar var maxtaxan. Han sade att genom införande av maxtaxan förbättrar man situationen för barnen. Jag undrar om han kan utveckla det lite och också utveckla på vad sätt ett införande av maxtaxan gör att föräldrar får ett bättre grepp över sin situation, makt över sin och barnens tillvaro och delaktighet i utformandet av den omsorg som man vill ge de egna barnen. På vad sätt åstadkommer man det med hjälp av en maxtaxa? Vad jag begriper, fru talman, styr den entydigt, man kan säga piskar ekonomiskt, åt ett håll för dagens barnfamiljer. Man hamnar i samma fyrkantiga uppstrukturerade sätt att se på barnomsorgen som ju alltid har präglat socialdemokraterna. Den tredje frågan, fru talman, handlar återigen om detta med makt, delaktighet, möjlighet att välja. Vi har berört det tidigare, och det kommer upp i socialministerns svar även den här gången. Vi står båda två - jag gör det gärna - för att vi ska ha en gemensamt finansierad vård och omsorg i landet. Den ska betalas av oss - jag använder gärna det ordet - solidariskt. Men lika tydliga är jag och Centerpartiet i att det måste finnas andra möjligheter att utföra vård och omsorg än att det sker i det offentligas regi. Jag vill ställa en fråga till socialministern också på den punkten. Om vi nu är överens om att det är viktigt med makt och delaktighet - det svarade inte socialministern på, men jag utgår från det - på vad sätt får människor makt att välja alternativ? På vad sätt blir människor delaktiga i utformningen av den vård, den omsorg man vill ha utförd med de gemensamt finansierade ansträngningarna? Ger det synsätt socialministern representerar denna makt, denna delaktighet i att utforma den vård och omsorg som berör oss?
Fru talman! Jag vill först tacka socialministern för att han åtminstone anser att jag har en polerad yta. Därutöver vill jag betona att vi nog faktiskt är överens om en hel del saker. Det är också en del missförstånd vi nog skulle kunna klara ut. Vi är överens om orsakerna till utanförskapet. De är ju faktiskt skapade av den politik som har förts av socialdemokraterna under lång tid i Sverige. Människor har hållits utanför arbete. Precis som socialministern säger vill människor arbeta. Man vill inte leva på socialbidrag. Man vill göra en insats. Man vill vara delaktig i samhället. Man vill kunna påverka sitt eget liv. Det är just det förhållandet som vi moderater vill ändra på när vi föreslår att man ska reformera socialbidragssystemet. Vi tycker att det är ovärdigt att t.ex. gamla invandrade personer måste söka socialbidrag regelbundet. Det vore självklart att de fick en pension. Det är ovärdigt att många som är missbrukande, sjuka, handikappade på olika sätt måste söka socialbidrag. De ska omfattas av helt andra försörjningssystem. Vi kan vara helt överens, socialministern, om att det ska betalas solidariskt av oss alla. Självklart är det på det sättet. Däremot är vi moderater - och jag undrar om inte socialministern också är det, och det skulle jag vilja ha svar på - övertygade om att människor som ges chansen till en egen försörjning också tar den. I dagens Sverige är det många som inte har möjlighet och som inte har fått möjlighet att försörja sig. Man är hänvisad till ett bidragsberoende. Jag skulle vilja fråga socialministern om han är beredd att medverka till nya grepp för att människor verkligen ska få arbete. Vi kan vara alldeles överens om att arbetslinjen är det som måste gälla om Sverige ska förmeras. Vi har i det här landet missat chansen att förmera landet och berika oss på den stora invandring vi har haft. Jag undrar om socialministern är beredd att delta i en ny politik för att ta till vara de människor som har kommit till Sverige.
Fru talman! Till både Göran Lindblad och Lennart Daléus vill jag rikta en liten uppmaning. Det gäller att se vad som faktiskt sker i det svenska samhället just nu. Socialbidragsberoendet minskar mycket kraftigt. Kommunernas kostnad för socialbidrag minskar. Det är lite osäkert med hur mycket eftersom vi inte har siffrorna för 1999, men sannolikt handlar det om mellan 20 % och 30 %. Vi får så småningom en tydligare bild, men helt klart är att det minskar. Sysselsättningen ökar. Det är faktiskt så att socialbidragskostnaderna minskar som en följd av att sysselsättningen ökar. Vad det handlar om är alltså att det finns en väg att minska socialbidragsberoendet, och det är att se till att vi har en fungerande arbetsmarknad. Det intressanta är att Sverige trots de problem vi hade under 90-talet, som ju slog hårt mot den svenska arbetsmarknaden, ändå har upprätthållit en av de högsta förvärvsfrekvenserna i Europa. Män och kvinnor deltar i arbetslivet i Sverige mer än vad man gör i resten av Europa. Det tror jag helt enkelt beror på att det som har präglat den svenska socialpolitiken har varit det som har kallats för arbetslinjen. Grunden för den egna försörjningen, grunden för familjens trygghet, har handlat om att delta i arbetslivet. När man lyssnar på Göran Lindblad kan man ibland få intryck av att antalet människor som inte försörjer sig på arbete har ökat under den tid som socialdemokratin har varit med och påverkat samhällsutvecklingen. Men det är faktiskt precis tvärtom. Då kvarstår problemet med vad man gör med människor som inte klarar sig, som inte har ett arbete och som inte heller har en ersättning för sjukfrånvaro. De kanske på annat sätt är borta från arbetsmarknaden och klarar inte den ekonomiska tryggheten. Lennart Daléus tänker sig tydligen att man ska införa ett generellt stöd som är oprövat och som ska utgå. Det är början till ett slags grundtrygghetssystem. Jag tror faktiskt att det är bättre att fortsätta att se till att socialbidrag är en rättighet. Så började diskussionen när socialtjänstlagen formulerades i början på 80-talet. Man ska ha rätt att kräva stöd av det allmänna om andra försörjningsmöjligheter är stängda. Det ska inte vara förnedrande på det sätt det har blivit, beroende på att kommunalpolitiker har tvingats till besparingar också på det här området. Jag anser inte att det ska betraktas som förnedrande, att man ska behöva uppleva att man blir granskad i sömmarna för att man begär att få stöd från samhället genom socialbidrag. I stället ska vi se till att vi har generösa regler för detta. Man ska känna att man har samhällets stöd när man inte har andra försörjningsmöjligheter. I allt väsentligt ska vi fortsätta på den väg som har varit lite unik här i Norden, nämligen att bygga våra trygghetssystem på principen om full sysselsättning. Jag förstod inte riktigt Lennart Daléus fråga om detta med maxtaxa. Vad det handlar om är att börja skapa en allmän förskola. Alla barn ska ha möjlighet att delta i den och avgifterna ska vara sådana att alla föräldrar klarar att betala för förskoleplatsen. Inför vi en gemensam avgift eller en maxtaxa i förskolan har vi tagit det första viktiga steget att betrakta barnomsorgen som en del av en integrerad skola. Nu är det så, Lennart Daléus, att de allra flesta faktiskt har sina barn på dagis. Det är väldigt många. Det finns några stycken som väljer andra lösningar, men man har barn på dagis i stor utsträckning. Det handlar om att ge dem en möjlighet att behålla en hygglig familjeekonomi samtidigt som barnen får möjlighet till en god uppfostran.
Fru talman! Det här med maxtaxa blir obegripligt. Socialministern säger i svaret till mig att en central åtgärd för att förbättra barnens situation är införande av maxtaxa i barnomsorgen. Men detta kan ju inte vara klarlagt på något sätt. Det finns ingen skrift som säger detta. Tvärtom är det väl så att vi är många som är klara över att införandet av maxtaxa kommer att styra in föräldrar på att utnyttja ett speciellt av socialdemokraterna utpekat system, som kan ha många fördelar för många föräldrar. Jag älskar dagis. Det har många fördelar för många föräldrar, men det ger inte valmöjligheter om man styr på det här sättet. Vi var förut överens om att ge reell makt - så att man inte framstår som ekonomiskt dum utan har en reell makt - att förfoga över sin och sina barns tillvaro även när barnen behöver omsorg. Det är detta som socialdemokraterna, vad jag förstår, går ifrån, herr talman. Man styr åt ett visst håll, ger inte makt och delaktighet. Vad jag begriper är det inte klarlagt att införandet av maxtaxa skulle förbättra barnens situation. Socialministern rör vid en annan fråga där han resonerar på samma sätt. Han säger: Det ska inte vara förnedrande att få socialbidrag på det sätt som det har blivit förnedrande att få socialbidrag. Nej, det ska det inte. Men sättet att arbeta med socialbidrag har ju lett till just den situationen att det för många människor är förnedrande att, för att använda socialministerns ord, bli synad i varje söm. Det är nämligen det som just nu äger rum, och det är den frågan jag vill har svar på: Hur ska socialministern och socialdemokraterna kunna komma tillbaka till att ge individen respekt och integritet så att man inte behöver vända ut och in på sig på det sätt som har blivit därför att det har blivit på det sättet?

Herr talman! Låt mig när det gäller socialbidragen svara att vi diskuterar två parallella frågeställningar. Den ena är hur socialbidragen faktiskt fungerar i dag. Det är ingen tvekan om att det som har hänt runtom i kommunerna är att bedömningen när det gäller socialbidragen har blivit hårdare. Man granskar människor på ett ofta förnedrande sätt. Det har gått ut anvisningar - och jag vet vilka politiska partier som står bakom, tänkte jag säga - från kommunerna som faktiskt är ganska upprörande. Man säger t.ex. att vi måste vara mer restriktiva när det gäller familjer med många barn. Man har någon sorts föreställning om att det i botten finns människor som önskar leva på socialbidrag. Jag tror att det är otroligt svårt att hitta sådana. De allra flesta vill faktiskt ha en plats i samhället. Det finns anledning att återgå till det som var tanken med socialtjänsten: Man ska ha rätt till bistånd på det här sättet. Man ska inte behöva bli prövad så långt att man måste lämna sin lägenhet eller göra sig av med den begagnade bil man kanske skaffat för flera år sedan för att under några månader få hjälp från samhället. Jag tror att det är fullt möjligt att återinföra en generösare prövning av socialbidragen och betrakta socialbidragen som en rättighet för människor som inte har andra försörjningsmöjligheter. Det är det ena. Det andra vi diskuterar är: Kan man ersätta socialbidrag med någonting annat, ett annat system som fungerar bättre, som inte leder till inlåsning där vi inte får en koppling till arbetsmarknaden? Jag är rädd att Centerpartiets resonemang kring de här frågorna faktiskt kan innebära att vi minskar sysselsättningen, att man låser in människor i andra system och att vi då inte får denna koppling till arbetsmarknaden. Det är det politisk-ideologiska dilemmat. Ett inkomstbaserat välfärdssystem kompletterat med ett behovsprövat stöd för människor som inte klarar försörjningen tror jag är det effektivaste sättet att få en koppling mellan arbete och välfärd på det sätt som vi har gjort. Sedan handlar ju maxtaxan trots allt inte om att förbättra verksamheten på dagis. Det är väl ingen som har påstått det. Däremot handlar den om att ge familjerna möjligheter att klara sin ekonomi samtidigt som barnen får en bra uppfostran på dagis.

Herr talman! Birgitta Sellén har frågat mig om åtgärder för att motverka spridningen av GHB och GBL. Lars Elinderson har frågat mig om jag är beredd att förelägga riksdagen förslag om narkotikaklassificering av GHB. Amanda Agestav har frågat om jag är beredd att verka för ett förbud mot GHB samt vilka åtgärder i övrigt regeringen avser vidta för att minska drogmissbruket hos unga. Jag besvarar samtliga frågor i ett sammanhang. Regeringen beslutade den 13 januari 2000 att föra upp GHB på förteckningen över substanser som ska anses vara narkotika enligt narkotikastrafflagen. Ikraftträdandet skedde den 1 februari. Eftersom riksdagen genom 8 § narkotikastrafflagen bemyndigat regeringen att besluta vilka varor som ska anses vara narkotika kommer inget förslag om narkotikaklassificering att föreläggas riksdagen. I enlighet med ett kommissionen. Bakgrunden är att beslut om narkotikaklassificering i ett land av en vara som har legal användning i ett annat land i princip innebär handelshinder. Normalt ska en s.k. stand still-period om tre månader iakttas innan beslutet får träda i kraft. Sverige hävdade dock i sin anmälan, med åberopande av folkhälsoskäl och med hänvisning till en särskild undantagsregel i direktivet, att ärendet var av brådskande karaktär, varför denna period inte kunde avvaktas. Kommissionen har inte haft något att invända mot det svenska förfarandet. Birgitta Sellén tar också tagit upp frågan om kontroll av GBL. GBL är ett ämne som behövs för att tillverka GHB. För framställning av nästan all narkotika krävs olika typer av kemiska preparat, de allra flesta med omfattande användning inom den kemisktekniska industrin. Så är också fallet med GBL, som bl.a. används i stora mängder vid klottersanering. Kontrollen av ämnen som används för framställning av narkotika, s.k. prekursorer, är harmoniserad inom EU. Initiativ har redan tagits i EU för att föra upp GBL på den gemensamma s.k. prekursorslistan, vilket innebär att handeln noga kontrolleras för att förebygga läckage till den illegala marknaden. Sverige kommer att ansluta sig till det initiativet samt verka för ett snabbt beslut. För att fördjupa kunskapen om användningen av GBL, på både den legala och den illegala marknaden, samt undersöka möjligheterna till överenskommelser om frivillig kontroll av handeln med GBL anordnar Folkhälsoinstitutet ett seminarium i mars med deltagande från berörda myndigheter samt importörer och återförsäljare av GBL. För att komma till rätta med narkotikaproblemet räcker det emellertid inte med kontrollinsatser. Narkotikapolitiska insatser måste för att bli framgångsrika riktas mot både tillgång och efterfrågan. Särskilt viktigt är förebyggande insatser bland barn och unga. Samhällets budskap att det inte är acceptabelt att använda narkotika är och ska vara glasklart. Trots det uppger 7-8 % av dagens 15-åringar att de någon gång har prövat narkotika. Några av dem - men långt ifrån alla - kommer att utveckla ett missbruk och beroende om inte förebyggande insatser sätts in i rätt tid och på rätt sätt. Det är därför en angelägen samhällelig och politisk uppgift att utveckla kunskap om hur riskgruppernas behov och förutsättningar ser ut så att insatser och åtgärder kan avpassas för dessa, i syfte att hålla tillbaka ett riskabelt experimenterande med droger. Ansvaret för det förebyggande arbetet vilar främst på kommunerna, som i samarbete med organisationer, familjer och den övriga vuxenvärlden samt med stöd från staten söker olika vägar att utveckla och förnya formerna för att stödja unga människor i valet av en drogfri livsstil. Inom ramen för Nationella ledningsgruppen för alkohol och narkotikaförebyggande insatser, som jag leder, har ett flertal projekt av nationellt intresse initierats för att förnya och vitalisera det arbetet. En viktig utgångspunkt har varit att utgå ifrån och ta till vara ungdomars eget engagemang i och intresse för dessa frågor. Låt mig avslutningsvis framhålla att det inte finns några enkla svar på frågan varför ungdomar, och för den delen också vuxna, väljer att berusa sig med preparat som kan vara livsfarliga. Ytterst handlar benägenheten att använda eller avstå från narkotika om personlig livssituation, val av livsstil, värderingar och framtidshopp - frågor som bara i begränsad utsträckning kan lösas inom ramen för narkotikapolitiken. Det är i hög grad ett samhälleligt och mänskligt ansvar som alla måste vara med och dela.
Herr talman! Först vill jag tacka ministern för svaret. Jag tycker att det är väldigt positivt att regeringen nu har tagit initiativet att narkotikaklassa drogen GHB. Det var på tiden. GHB-problematiken är ju inte ny. Den uppdagades redan för cirka fyra år sedan. Problemen har varit som störst i Västsverige. Vad undertecknad inte förstår är varför det har tagit så lång tid för regeringen att ta det här initiativet. För några veckor sedan kom rapporten om det första GHB-fallet i Stockholm. Är det så att ett problem måste nå huvudstaden för att regeringen ska vidta åtgärder? Lars Engqvist talar också om kommunernas ansvar för det förebyggande arbetet. Men kommunerna måste ges rätt instrument för detta. Ett instrument är den viktiga narkotikaklassningen. Ett annat viktigt instrument är information. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om ministern tog ett initiativ till en nationell drogupplysningskampanj för ungdomar om just GHB. Den här problematiken har ju visat att myten bland ungdomar är att den här drogen inte är farlig. Trots att ett stort antal ungdomar har vårdats på intensivvårdsavdelningar, framför allt i Västsverige, lever den här myten kvar. Det behövs olika slags information om vilka skadeverkningar den här drogen medför.
Herr talman! Tack till socialministern för svaret och tack för senast. Jag var med och överlämnade 44 900 namnunderskrifter. För oss tre som överlämnade namnunderskrifterna var det också mycket glädjande att socialministern tog sig mycket lång tid att lyssna till vad vi hade att berätta. Jag vill precis som Amanda Agestav tacka för att preparatet äntligen har blivit narkotikaklassat. En polis i Härnösand som har varit mycket engagerad i detta sade att man efter den 1 februari har blivit mycket försiktig i Härnösand. Det är ovanligt, eftersom problemet har existerat där i fem års tid. Förutom Göteborg är Sundsvall och Härnösand drabbade orter. De har antagligen haft preparatet längre, eftersom Amanda Agestav pratade om fyra år. Det är också mycket positivt att inte EU kommissionen har protesterat mot Sveriges agerande och att GBL är uppsatt på prekursorslistan. Det var många rosor till att börja med i ett sorgligt ämne. Jag tänkte nu bemöta svaret och berätta lite mer omkring GBL. Socialministern säger i slutet av svaret att det ytterst handlar om att välja livsstil. Jag har funderat över att det kanske inte alltid är så att man kan välja livsstil. Jag vill berätta om ett par tjejer, 13 och 15 år, som blev drogade av tre killar. De hällde helt enkelt GHB i tjejernas drinkar. Därefter följde tjejerna med killarna hem och de blev alltså sexuellt utnyttjade. I dag, två år efteråt, vill den äldre flickan åtala killarna. Men den yngre flickan, som i dag alltså är 15 år, är fortfarande kvar i träsket, fortfarande beroende av GHB. Då har man inte haft möjlighet att välja livsstil. Här i riksdagen är vi ganska härdade av att ha sett olika exempel. Jag tänker på Ecce Homo och Shocking truth. Det gör att jag faktiskt vill läsa upp ett brev från en 13-årig flicka. Hon kallar det för Mumsiga recept. Det är möjligt att jag rodnar när jag läser det, men jag tycker att det är värt att höra det: Ta två korkar GHB, låt verka! Knulla cirka två timmar. Ta två-tre korkar, låt verka! Ha sex! När det har gått för killen, om det går för honom, ta två korkar till, eller om du känner dig lite småtrött. Ett tips är att ta amfetamin. Väldigt effektivt. Är det så att det ej är någon partystämning kan det annars vara lika bra att bränna av och ta ungefär fyra-fem korkar, beroende på vad du tål. När du efter cirka två timmar vaknar igen är troligtvis killarna kåta som svin. Så skriver en 13-årig flicka från Härnösand. Det är alltså mycket allvarliga saker som händer. Jag anser att man inte har kunnat bestämma livsstilen då. Drogberoende är också väldigt uppfinningsrika. Det är därför jag har lyft fram GBL i min interpellation. Vi vet att om man ändrar lösningen lite grann i de kemiska reaktionerna blir det ett nytt preparat som inte är klassat som narkotika. Jag kan också berätta att bara häromdagen tog polisen i Härnösand ett brev som kom från Kanada. Man hade via IT beställt 650 gram GBL. Man blandar det med natriumhydroxid och kokande vatten. Det ger sex liter med samma verkan som GHB, vilket genererar ett netto på 10 000-12 000 kr.
Herr talman! Jag vill också tacka socialministern för den snabba hanteringen efter den juridiska prövningen av huruvida GHB omfattades av dopningslagen eller ej. Vi var många, inte minst i Västsverige, som tacksamt noterade att regeringen den gången handlade snabbt. Man kan tycka att våra interpellationer är överspelade med detta. Men jag tycker ändå att det finns anledning att ta upp en del av förspelet inför det snabba agerande som skedde i början av januari. Den här frågan är som sagt inte ny. Jag tror att detta missbruk startade längs Norrlandskusten. Det är nog riktigt att det pågått fem år där uppe. Men nere i Västsverige är det knappt fyra år sedan det först uppmärksammades. Vi tror också att det kommer från Under förra året trodde vi att problemet skulle lösas när vi fick den nya dopningslagen. Det var med stor förväntan som inte minst polismyndigheten och sociala myndigheter som har varit i kontakt med den här frågan noterade det besked man fick när vi här i kammaren för snart ett år sedan fattade beslut om en ny dopningslag som skulle ta itu med problemet GHB. Under fyra års tid hade man hört försäkringar från regering, riksdag, utskott och statsråd att dopningslagen kommer att lösa problemet med de syntetiska drogerna och GHB. Under den här tiden har problemen eskalerat. När det i somras blev klart att sannolikt inte heller dopningslagen skulle göra slut på problemet med GHB eskalerade problemet i Västsverige. Det är inte bara i Göteborg. Också i min hemkommun Falköping och i grannkommunen Tidaholm har vi haft exempel på tonåringar och knappt tonåringar som har varit i livshotande situationer, akut intagna på sjukhus, på grund av berusning med GHB. Jag tror att man kan lära av den här situationen. Jag hoppas i varje fall att man kan det. Vi är tacksamma för att vi nu har fått ett beslut om en narkotikaklassning av ett preparat som uppenbarligen har använts av ungdomarna i berusningssyfte, inte i dopningssyfte. Men frågan som ställs är varför man över huvud taget inte från början aktualiserade frågan om en narkotikaklassning av ett uppenbart narkotiskt preparat. Den fråga som man ställer sig är: Varför kunde man inte tidigare inse konsekvenserna av den väntan vi tvingades till i den här frågan? Det blev fem års väntan innan vi fick ett förbud mot en drog som innebär mycket stora problem för många ungdomar.
Herr talman! I åtminstone två propositioner togs frågan om GHB upp. Mot bakgrund av den kunskap som experter hade gett ansågs GHB vara ett dopningsmedel. Det var alltså inte taget ur luften eller bara ett påhitt, utan bedömningen var att detta skulle vara ett dopningsmedel och med den nya lagstiftningen skulle man komma åt problemet. Det var faktiskt först i och med domslutet i december som det stod alldeles klart att man inte kunde gå den vägen, dvs. att rätten inte ansåg att det var självklart att man skulle kunna betrakta GHB som dopningsmedel. Man kan ju fråga sig varför det gick som det gick. Ja, jag tror att vi också i framtiden kommer att ha problem med att definiera dopningsmedel kontra narkotika. Det intressanta är att vi genom den lagstiftning som infördes nu har möjlighet att med samma kraft bekämpa dopningsmedel som narkotiska preparat. Det är bara i det läget ett medel inte betraktas vare sig som dopningsmedel eller narkotiskt preparat som vi får problem. I det här fallet var det offentliga Sverige alldeles på det klara med att det var ett dopningsmedel: Är det inte det klassar vi det som narkotiskt preparat. Sedan klippte vi till så snart domslutet var klart. Jag tycker inte att det finns anledning att vara alltför kritisk till hanteringen sådan den var med tanke på den kunskap som man hade i riksdagen, regeringen och hos myndigheterna. Jag tycker att det viktigaste är att så snart man fick beskedet från Göteborg beslutade regeringen att klassa GHB som narkotika. Därmed gavs möjligheter för polisen att gripa in, en möjlighet som man inte hade haft tidigare. Man kan möjligtvis klaga över hastigheten i förfarandet sedan den första kunskapen i frågan för flera år sedan, men om man går igenom de handlingar som har funnits i målet finns det en begriplig förklaring. Det viktigaste är trots allt att när vi fick veta hur det exakt förhöll sig kunde vi på bara några veckor klassa ämnet som narkotika. Det sker mycket, Amanda Agestav, i fråga om information. Jag skulle vilja rekommendera att ta fram den hemsida som Socialdepartementet tidigare hade ansvaret för men som nu har gått över till en annan organisation - en viktig principfråga. Hemsidan är kvar. Där finns fantastiska upplysningar om hur GHB fungerar. Det är en av de hemsidor som besöks av flest ungdomar i Sverige. Den heter Drugsmart.
Herr talman! Jag tror inte att vi löser GHB problemen och drogproblemen enbart genom att lagstifta och narkotikaklassa olika preparat. Det som behövs är kunskap. Det är jättebra att det finns en hemsida, men det behövs fler insatser för att avliva myten att GHB inte är farligt. Jag tror också att det behövs föredömen. Det behövs människor som ställer sig upp och säger nej till en livsstil som innebär att man använder droger. Ungdomar behöver goda exempel. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och vara närvarande bland ungdomarna i ungdomskulturerna. Vi har också vårt ansvar som politiker att reagera i tid när sådana saker uppmärksammas. Jag hoppas att det inte tar fem år innan nästa ungdomsproblem behandlas. Jag hoppas att vi tillsammans kan verka för att reagera ännu mer i tid nästa gång.
Herr talman! Lars Elinderson sade att interpellationsdebatten kändes lite överspelad. Jag tycker inte det. Faran finns kvar. Grundämnet finns kvar, och det kan användas till nya blandningar. Så länge inte GBL, lösningsmedlet, har åtgärdats, så länge är vi inte trygga. Vi ska lära oss av det som har hänt. Det tog lång tid, och det har blivit en del dödsfall till följd av för stora doser. Därför vill jag vädja till socialministern att handla snabbt. Preparatens verkan bör ligga som grund för vilka ämnen som ska narkotikaklassas i stället för vilka kemiska ämnen som ingår. Nya blandningar uppfinns hela tiden, men verkningarna är likartade. Jag skulle vilja vädja att man tittar över den frågan för att snabbare kunna åtgärda sådana saker. Socialministern talade i svaret om framtidshopp. Ytterst handlar det om framtidshopp, inte bara att välja livsstil. Vad gäller framtidshopp vet vi i dag att många ungdomar har det jobbigt och besvärligt. Inte minst i dag har frågan belysts i skoldebatten. Var fjärde elev går ut ur skolan utan godkända betyg. Där har både samhället, familjerna och skolan ett stort ansvar. Då gäller det att vi ställer upp och hjälper dem. Upplysningskampanjen som Amanda Agestav nämnde behövs. En sådan broschyr fick socialministern av studerande i Härnösand. De hade gjort en åskådlig broschyr där det framgår hur drogerna påverkar. Om inte annat går det att trycka upp broschyren och sprida den. Det finns en anledning till att det behövs mycket information. Vad gör man för elever med underkända betyg - det behöver naturligtvis inte bara vara sådana? Det är lättare för dem att tappa framtidshoppet. Vad gör de? Jo, de drogar sig. De drogar sig då med en ny blandning av GBL eller som jag tidigare gav exempel på utblandat med natriumhydroxid och vatten eller någon ytterligare metod eller bara GBL som det är. Den egna människokroppen omvandlar GBL till GHB. Jag vädjar - gör någonting i god tid, så att det inte dröjer fem år innan nästa beslut fattas. Det gäller även alla andra preparat. Därför tycker jag att verkan borde gå före kemiska ämnen.
Herr talman! Jag vill först vända mig till Birgitta Sellén. Man skulle kunna tycka att interpellationen är överspelad, men jag betonade sedan att jag inte heller anser att den är det. Det som gör, och har gjort, GHB speciellt svårhanterligt har varit att det har uppfattats av många ungdomar som ett bekvämt berusningsmedel. Det gäller speciellt unga ungdomar. Det luktar inte. Det är ett kort rus. Det märks inte när man kommer hem på kvällen. Det ger ingen efterverkning i form av baksmälla. Därför har det uppfattats speciellt av unga ungdomar som ett behändigt och användbart berusningsmedel, till skillnad från en del andra där det går att direkt se på beteendet i efterhand när vederbörande har varit berusad. Detta har gjort att berusningsmedlet GHB har slagit igenom bland väldigt unga ungdomar, och därför har det varit speciellt angeläget att förbjuda det i tid. Jag vill inte vara efterklok och säga att man borde ha gjort på det ena eller det andra sättet. Anledningen till att jag har tagit upp hanteringen av frågan är att jag anser att man kan lära sig för framtiden. Varje gång frågan har varit uppe till behandling i utskottet - jag har inte varit med på den tiden - har jag kunnat konstatera att man har givit svaret att dopningslagstiftningen kommer att ta hand om problemet GHB. I efterhand har det visat sig att redan före den slutliga juridiska hanteringen i december visste de flesta med ganska stor säkerhet att GHB inte skulle omfattas av dopningslagstiftningen. Nu har vi lättare att snabbt hantera de förändringar som skedde i narkotikalagstiftningen förra året. Det är bra. Men det ger oss samtidigt anledning att fundera lite noggrannare kring de underlag vi har för beslut framöver. Det måste rimligen vara något fel i underlaget när man i tre, fyra, fem år kan ge beskedet att den nya lagstiftningen kommer att hantera problemet GHB. När det sedan prövas i juridisk instans visar det sig att dopningslagen inte alls hanterar frågan. Regeringen fick använda sin nya möjlighet att med hjälp av en brandkårsutryckning lyfta in GHB i narkotikalagstiftningen.
Herr talman! Först vill jag ge en mer principiell synpunkt om vem som ansvarar för information och upplysning när det gäller alkohol, narkotika och droger. Det är viktigt att påpeka att regeringen som sådan, eller ett departement, inte ska ta på sig uppgiften att bedriva den typen av upplysningsverksamhet. Den ska en statlig myndighet - allra helst någon fri organisation eller folkrörelse - stå för. Jag säger det därför att på initiativ av min företrädare startade Socialdepartementet denna hemsida för att bidra till upplysningen och kunskapen om narkotika. Det var viktigt som en försöksverksamhet. Men det är viktigt att den verksamheten går vidare och förs ut ur departementsorganisationen. Jag sökte efter namnet: det är alltså CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. CAN tar från den 15 januari i år över ansvaret för hemsidan - med statligt stöd. Hemsidans uppgift är densamma, nämligen att ge en kunskap och framför allt rikta sig till unga människor. Jag hoppas att den kommer att utvecklas ytterligare. Den har hittills varit mycket framgångsrik. Den ger en baskunskap och mycket bra kunskap när det gäller GHB. CAN är alltså ansvarig för verksamheten fr.o.m. nu. Det är svårt att diskutera i efterhand. Det går knappast att klandra den bedömning som gjordes med den sakkunskap som fanns. Det har kommit ny kunskap. Socialstyrelsen yttrade sig inför rätten med delvis ny kunskap. Om jag förstår rätt konstaterade man att skillnaden när det gäller tillväxthormon var att man tidigare kunde visa att GHB frigjorde tillväxthormon men inte alldeles säkert kunde säga att det också ökade produktionen av tillväxthormoner. Därmed var det inte att betrakta som ett dopningspreparat. Vi kan ju som politiskt ansvariga råka i ett läge där tillgänglig expertis är osäker eller saknar kunskap. Men jag tycker att det finns skäl att säga att med den kunskap man hade kanske man ändå handlade rätt. Det viktigaste var att det politiska systemet, inkluderande de riksdagsmän som interpellerade - exempelvis ni tre - reagerade väldigt fort och insåg att det var dags att någonting skedde snabbt, när vi vet att dopningslagen inte är tillämplig i det här fallet. Man kan konstatera att det samspel som skedde med de organisationer som har bidragit till namninsamlingar och opinionsbildning, riksdagen med interpellationsinstitutet och regeringens förmåga att snabbt fatta beslut visar att det politiska systemet kan reagera om man väl bestämmer sig för det. De här interpellationerna besvarades lite sent, men de har bidragit till processen. Det är ett viktigt konstaterande.
Herr talman! Jag kan bara instämma i det som socialministern sade, att vi kan stå här och debattera i all oändlighet om vad man skulle ha kunnat göra, om det som har hänt och vad som borde ha hänt osv., men det driver inte frågan framåt. Det är viktigt att vi nu drar lärdom av det som har hänt och fortsätter att använda de instrument vi har för att motverka all form av droganvändning bland unga.
Herr talman! Det är precis som Elinderson sade, att man blir glad av ruset och att det inte märks någonting. Det invaggar föräldrarna i en trygghet, att "mitt barn drack i alla fall inte alkohol i går". Att det är populärt bland ungdomar beror ju på det billiga priset. För 30 kr kan man få ett rus, vilket alltså är billigare än en öl. Vi har inte berört vad som händer när man blir beroende, men jag kan göra en liten notis om det. Har man drabbats av beroende är man inte längre den glada personen, utan då har man en fruktansvärd ångest och kan över huvud taget inte gå ut utan att ha tagit en kapsyl. Dessutom medför det att man kan tvärsomna. Polisen i Härnösand är övertygad om att en dödsolycka för ett år sedan på vägen mellan Sundsvall och Härnösand berodde just på att en GHB-beroende somnade vid ratten. Den mötande bilist som han krockade med omkom. Polisen hade inte möjlighet att bevisa det, men man visste att det var en GHB-beroende. Min fråga till socialministern blir: Kan socialministern tänka sig att verka för att det ska vara preparatets verkan och inte de kemiska ämnena som gör att vi kan klassa det fortare? Vi har GBL kvar, och jag ser att hotet finns kvar. Vi måste mota Olle i grind.

Herr talman! Det finns inte så mycket att tillägga i den här debatten. Huruvida man skulle ha gjort på ett annat sätt finns det ingen anledning att diskutera vidare. Däremot finns det anledning att konstatera att man i en del andra länder har behandlat frågan på ett annat sätt än vad vi har gjort i Sverige. När sådana här nya preparat dyker upp i Sverige i framtiden kan det kanske finnas anledning att titta på hur man har behandlat frågan i de länder som preparaten kommer ifrån. Om vi hade gjort det den här gången kanske det hade gått något snabbare.

Herr talman! Kenneth Johansson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att, i olika avseenden, förbättra förhållandena vid de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse . Frågan är föranledd av rapporter om brister i behandlingen vid vissa ungdomshem samt den uppkomna kösituationen. Ansvaret för vården vid de särskilda ungdomshemmen överfördes till SiS den 1 april 1994 i syfte att få en mer lättillgänglig och differentierad vård. Resultatet av detta kan bl.a. påvisas av att SiS i dag har fler ungdomshem med olika behandlingsprofil än vad som tidigare var fallet. Under de år SiS verkat har uppgiften successivt förändrats. De första åren, som främst karakteriserades av SiS uppbyggnad, följdes sedan av vad som kan beskrivas som dramatiska efterfrågeförändringar avseende såväl volym som inriktning, där SiS på ett drastiskt sätt tvingades förändra sin verksamhet. Sedan en tid tillbaka kan dock SiS sägas befinna sig i ett skede där verksamheten har fått en tydligare inriktning. Arbetet kan nu fokuseras mer kraftfullt på kvalitets och utvecklingsfrågor samt tillsyn och uppföljning. Domstolarnas möjligheter att döma till påföljd enligt LSU är - där delar jag Centerpartiets uppfattning - ett bättre påföljdsalternativ än fängelse. Den nu aktuella situationen visar att fler ungdomar dömts till sluten ungdomsvård än vad som från början antogs. Införandet av sluten ungdomsvård hade, som jag uppfattat det, stöd såväl hos rättsväsendets myndigheter som hos myndigheter inom den sociala sektorn. Tillämpningen visar också att den nya påföljden har vunnit förtroende hos domarkåren. Regeringen ser allvarligt på de rapporter som framkommit om brister i vården och den brist på vårdplatser som nu uppkommit. Regeringen följer utvecklingen noga, och det förs en dialog med berörda myndigheter och departement i syfte att analysera och bättre prognostisera det framtida vårdbehovet. Den analys och dialog som alltså nu pågår omfattar både verkställighet av sluten ungdomsvård och LVU-placeringar. Resultatet kommer att ligga till grund för regeringens ställningstagande vad avser det framtida platsbehovet vid SiS institutioner och frågan om behovet av ökade resurser. Regeringen avser att återkomma med besked i dessa frågor i tilläggsbudgeten och vårpropositionen. Kenneth Johansson tar också upp frågan om kvaliteten i vården. Det är SiS själv som beslutar om det faktiska vårdinnehållet på de särskilda ungdomshemmen och som alltså också ansvarar för kvaliteten i vården. SiS har inlett en utvärdering av den nya påföljden sluten ungdomsvård. Inom ramen för det projektet kommer också bl.a. kvaliteten i vården att belysas. För att förbättra kvaliteten i vården har SiS nyligen tagit fram ett åtgärdsprogram mot tidigare missförhållanden samt vidtagit nödvändiga organisatoriska förändringar i ledningsstrukturen. Kenneth Johansson frågar också vilka åtgärder jag avser att vidta för att de unga som omhändertagits enligt LVU inte stämplas som lagöverträdare. När påföljden sluten ungdomsvård infördes uttalade regeringen att såväl praktiska som behandlingsmässiga motiv kunde tala för att hålla de två grupperna åtskilda men att det också kunde vara mest ändamålsenligt från behandlingssynpunkt att placera grupperna tillsammans. Någon särskild bestämmelse i frågan har därför inte införts. Regeringen överlät åt SiS att i det enskilda fallet avgöra om den som dömts för brott bör hållas avskild från övriga intagna. Vården vid SiS institutioner är differentierad efter ålder, kön och problembild. För ungdomar med psykiska besvär finns det t.ex. särskilda avdelningar. Avsikten är att varje ungdom ska hamna på den institution som bäst kan råda bot på just hans eller hennes problem. För ungefär två tredjedelar av ungdomarna som vårdas enligt LVU utgör kriminalitet en av placeringsanledningarna. De ungdomar som vårdas enligt LSU ska också ha tillgång till den bästa vården med hänsyn till deras problem. De vårdas därför ibland tillsammans med omhändertagna enligt LVU som har likartade problem med t.ex. kriminalitet. De ungdomar som dessutom har psykiska besvär vårdas avskilda från övriga ungdomar med annan problematik.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Insatser inom socialtjänsten för barn och unga ska i första hand ges i frivilliga former med stöd av socialtjänstlagen. I vissa lägen har socialnämnden inte bara befogenheter utan även skyldigheter att ingripa till den underåriges skydd om förutsättningarna i lagen om vård av unga är uppfyllda. Att omhänderta ett barn eller en tonåring enligt LVU är ett mycket stort ingrepp i den enskildes integritet och måste självfallet göras med stor försiktighet. Omhändertagandet ska vara en sista utväg för att ge unga en möjlighet till en ny start i livet. Av egen erfarenhet - jag är f.d. socialnämndsordförande - vet jag att det kan vara en mycket grannlaga uppgift. Barnens bästa måste självfallet alltid gå först. Samhället tar på sig ett stort ansvar vid ett omhändertagande. Därför är det mycket angeläget att samhället tillhandahåller bästa tänkbara vårdinsatser. Det rapporteras om stora brister i vissa ungdomshems verksamhet och långa köer som gör att barn och ungdomar som mår dåligt i vissa fall blir kvar i häkten eller får resa över hela landet för att få en plats, och det är en otillfredsställande situation. Även uppföljningen och personalens kompetens har kritiserats. Jag är dock säker på att de allra flesta i personalen gör sitt allra bästa. Jag har också tagit del av material som Statens institutionsstyrelses generaldirektör varit vänlig att delge mig, och detta tillsammans med socialministerns svar får mig att konstatera att det pågår ett aktivt arbete för att komma till rätta med problemen. Det är självfallet bra och dessutom helt nödvändigt. Vi är överens om att sluten ungdomsvård är ett bättre alternativ än fängelse för de yngsta lagöverträdarna, förutsatt att behandlingen är av hög kvalitet, individualiserad och drivs av kompetent personal. Det finns även kritiska röster som i debatten har varnat för att vi kan vara på väg tillbaka till gamla sortens ungdomsfängelser och att strafftänkande går före vård och behandling - detta i ett läge då lagen om sluten ungdomsvård används i stället för lagen om vård av unga. Jag tycker att de synpunkterna och de inläggen också är väl värda att beakta när man utvärderar den verksamhet som nu har påbörjats. Emellertid verkar det vara så att behovet av platser klart överstiger det behov som man har budgeterat för. Det är inte konstigt, men fortfarande oacceptabelt, att det då uppstår köer. Socialministern hänvisar till tilläggsbudgeten och vårpropositionen. Min fråga är om socialministern är beredd att något lätta på förlåten. Planeras det i klartext för utökade resurser? Kan köerna kapas? Kan vi klara närhetsprincipen? Hur bedöms behovet, så långt man kan förutse det, se ut i framtiden? Kan man tro att antalet ungdomar som döms till sluten ungdomsvård fortsätter att öka?
Herr talman! Jag tror att Kenneth Johansson och jag är överens i vår allmänna bedömning av den verksamhet som bedrivs av Statens institutionsstyrelse. Det har varit ett uppbyggnadsskede. Man har utan tvekan också haft en del problem. Jag tror att vi gemensamt konstaterar att vi har förtroende för ledningens sätt att försöka hantera dessa problem. Jag är ganska optimistisk inför att det ska klaras. Däremot har de fått ett problem som möjligtvis beror på en underskattning från regeringens och riksdagens sida när det gäller behovet av platser. Det kan man inte skylla SiS-ledningen för. Där kan man konstatera att man underskattade behovet, och det innebär att man har satt ledningen inför en ganska svår utmaning, nämligen att med alldeles för lite resurser och alldeles för få platser ändå hantera uppdraget. Jag kan inte tillfredsställa Kenneth Johanssons önskemål och tala om exakt hur vi kommer att hantera detta i det budgetarbete som pågår, men det är ingen tvekan om att ambitionen är att se till att man inte ger Statens institutionsstyrelse ett uppdrag som den inte har resurser för att genomföra. Avsikten är naturligtvis att se till att det finns platser som står i proportion till de behov som vi bedömer finns, och behoven är alldeles uppenbart större i dag än antalet platser.
Herr talman! Även om socialministern är lite försiktig i sin avslutning tolkar jag det ändå som att det ska tillföras resurser om det finns behov av det för att man ska klara behoven. Att döma av de redovisningar som jag har tagit del av är svaret och slutsatsen ganska givna. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Just när samhället tar över ansvaret från enskilda föräldrar är det väldigt angeläget och nödvändigt att man också klarar ut det på ett bra sätt. Jag utgår ifrån att vi är helt överens om det. Jag ser att unga som vårdas enligt LVU riskerar att stämplas som kriminella när de vårdas på samma institution och i samma grupper som dem som dömts till vård. Det har jag framhållit i min interpellation. Många av de unga som behandlas enligt LVU gör det för att komma bort från missbruk och från dåliga hemförhållanden, inte för att bli märkta som dömda för kriminell handling. Det finns också faktorer som talar för en integrering av båda grupperna i den befintliga vården. Det framhöll socialministern i sitt inledande svar, och det framgår ännu tydligare av en SiS-rapport som jag har haft möjlighet att ta del av. Oavsett vilken grupp ungdomarna tillhör krävs nog behandlingsinsatser för missbruk, kriminalitet, relations och skolproblem, etc. Jag tror att det viktigaste är att insatserna är individualiserade och differentierade efter person och problembild. Jag hoppas också på fler mindre behandlingshem i framtiden och kanske också fler behandlingshem med specialinriktning. Jag är intresserad av att höra om socialministern har någon kommentar om det. Det har också rapporterats om en del händelser bl.a. vid Hammargården utanför Stockholm, som föranledde SiS generaldirektör att tillsätta en internutredning. Den skulle vara klar den 15 december. Jag begär inte att socialministern ska gå in i detaljerna kring den frågan, men jag skulle ändå vilja höra om socialministern känner sig säker på att verksamheten fungerar så bra det nu går utifrån givna förutsättningar. I min interpellation frågar jag också om socialministern anser att tillsynen över SiS verksamhet behöver förbättras eller förstärkas. Där fick jag inget svar. Jag undrar om socialministern vill komplettera på den punkten.
Herr talman! Först kommenterar jag frågan om behovet av fler små behandlingshem. Jag tycker att det är viktigt att låta SiS fortsätta att arbeta från utgångspunkten att ge varje individ den behandling och det stöd som han eller hon behöver, oavsett vad som är bakgrunden till behandlingen. Jag tror inte att det skulle vara bra att formellt skilja dem som behandlas därför att de har gjort sig skyldiga till en kriminell handling och dem som är föremål för behandling på annat sätt åt. Däremot kan jag förstå att problemet kan uppstå om det från världen utanför upplevs som att det handlar om någon sorts brottslingar som man tar hand om när de i själva verket inte är det. Men jag tror att SiS har förmåga att skilja på detta. Det viktigaste är trots allt att varje individ får den hjälp och den vård som han eller hon behöver. Jag kan hålla med om att det, för att man ska klara av det som krävs i framtiden, säkerligen behövs fler behandlingsenheter och fler behandlingshem. Då menar jag också att inriktningen bör vara att man ska etablera flera små enheter. När det gäller tillsynen över SiS verksamhet har jag inte funnit anledning att ändra det system som är i dag. Jag tror att det finns anledning att känna en trygghet i det. Jag har med den information som jag har fått fullt förtroende för ledningens sätt att hantera de problem som man hade på Hammargården. Det handlar om att man ska se till att lösa de problem som man har haft, få ordning på verksamheten och återskapa det förtroende som man tidigare hade. Jag har alltså fullt förtroende för ledningens sätt att hantera situationen.
Herr talman! Det allra viktigaste är att skapa ett samhälle med goda och trygga uppväxtmiljöer för våra barn och ungdomar. Tyvärr uppstår det så allvarliga problem för ett mindre antal barn och ungdomar att speciella insatser krävs, ibland tvångsåtgärder och frihetsberövande. Utgångspunkten måste återigen, självfallet, vara barnets bästa. Jag vill tolka socialministerns svar i den här interpellationsdebatten som att det är det behov som finns som också ska tillgodoses fullt ut. Jag emotser med intresse förslag i vårbudgeten i den delen. Jag tolkar också svaret som att vi är överens om att det behövs en individualiserad vård där man ser den enskilde individen tydligt och klart och som att det finns en förståelse för att man i framtiden ska bygga små enheter. Om socialministern känner sig trygg med att verksamheten i SiS fungerar och att den tillsyn som finns fungerar känner jag mig också trygg, åtminstone tills vidare. Men det här är mycket svåra frågor och ett mycket svårt område att arbeta inom. Det dyker upp akuta problem vartefter. Det gäller nog att hela tiden se till att man aktivt bedriver tillsynens verksamhet. Det är ett mycket svårt arbete som utförs vid ungdomshemmen. Jag vill medverka till att vi ger dem bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas med att nå ett bra resultat.

Herr talman! Kenneth Johansson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att på ett samlat sätt lyfta fram åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar. Han har också frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av Barnpsykiatrikommitténs olika förslag, t.ex. för att förstärka barnens ställning i bl.a. hälso och sjukvårdslagen . Vidare har han frågat om vilka åtgärder jag avser vidta för att öka de förebyggande insatserna, dvs. att långsiktigt förskjuta tyngdpunkten från vård och behandling i sent skede till tidiga insatser. Barnpsykiatrikommittén överlämnade sitt slutbetänkande Det gäller livet i februari 1998. Därefter har regeringen tillsatt ett flertal översyner och gett uppdrag till våra myndigheter att utreda frågor vidare. En anledning till detta är att kommittén har lämnat flera förslag som innebär fortsatt utredningsarbete. Kommittén presenterade även förslag som främst inriktas på kommunernas och landstingens egna prioriteringar och verksamheter. Jag har i kontakter med både Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet fått information om att flera av förslagen redan genomförts eller påbörjats i verksamheterna. Här kan t.ex. nämnas förslaget om flexibla åldersgränser mellan barn och vuxenpsykiatrin när det gäller vård av ungdomar i åldern 15-25 år. Kommittén menade att många unga inte fick den vård de behövde eftersom de hamnade mellan de båda behandlingsformerna. Enligt uppgift från Landstingsförbundet har flera landsting redan påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att bättre kunna anpassa vården till unga och deras specifika behov. Problem som bottnar i svårigheter för kommuner och landsting att samverka på grund av rättsliga hinder har uppmärksammats i flera olika sammanhang, så även av Barnpsykiatrikommittén. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare med uppgift att beskriva och analysera de problem som finns i dag för samverkan mellan landstingens hälso och sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Socialdemokraterna och Centerpartiet träffade förra året en överenskommelse som innebär en förstärkning av resurserna till hälso och sjukvårdssektorn. Uppgörelsen innebär att 8 miljarder kronor kommer att tilldelas vård och omsorgssektorn under perioden 2002-2004. Ett av fyra områden som särskilt utpekas i överenskommelsen är insatser inom psykiatrin, och i det sammanhanget ingår insatser för barn och ungdomar. I arbetet med den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården kommer även barn och ungdomspsykiatrin att uppmärksammas. Barnpsykiatrikommitténs delbetänkande fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att utarbeta en modell för återkommande mätningar av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Sverige. En arbetsgrupp vid Socialstyrelsen presenterade resultatet från uppdraget i december 1997. I enlighet med kommitténs förslag har regeringen som inriktning att gå vidare med fortsatt utredningsarbete och pilotstudier, så att modellen för mätning av barns och ungdomars psykiska hälsa kan färdigutvecklas. Med anledning av regeringens proposition Strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention om barns rättigheter i Sverige har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla metoder i syfte att tillvarata och förstärka barnkompetensen inom hälso och sjukvården. I uppdraget ingår även att ungdomsmottagningarnas förebyggande verksamhet ska ses över och då särskilt stödet till unga män. Det lämnade uppdraget ligger i linje med vad Barnpsykiatrikommittén föreslog. Därutöver arbetar Nationella folkhälsokommittén sedan några år tillbaka med att utarbeta förslag till nationella mål och strategier för hälsoutvecklingen. Inom ramen för uppdraget avser kommittén att ta fram förslag till mål när det gäller psykisk hälsa i hela befolkningen samt för barn och ungdomar specifikt. I andra steget mot nationella folkhälsomål till regeringen. Kommittén presenterar i sitt delbetänkande bl.a. en strategi för att ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar i livet genom att minska segregationen och genom kompensatoriska åtgärder. Vidare anges mål och strategier för hur den psykiska hälsan hos barn och ungdomar ska förbättras. Avslutningsvis vill jag återigen understryka att barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet i regeringens arbete, både nu och i framtiden.

Herr talman! Jag vill tacka även för det här svaret. Jag vill referera till två bilder från två orter i mitt hemlän Dalarna: Barn mår allt sämre - fler och fler ungdomar söker hjälp för psykiska problem. Bedrövlig situation - barn som behöver vård direkt får vänta i ett halvår. Självfallet är det här inget dalaproblem. Det är ett i högsta grad nationellt problem. Vi är säkert helt överens om att absolut inget gör så ont och är så fel som när barn och ungdomar far illa. Den stora och dessutom ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är en fullständigt oacceptabel utveckling och situation. Utöver ett stort lidande för den enskilde, vilket är det allvarligaste och det största bekymret, visar beräkningar att samhällets kostnader 1996 uppgick till 11,1 miljarder kronor, varav 80 % var vårdoch behandlingskostnader. Samhället har - jag är delvis självkritisk - en förmåga att utreda och utreda men saknar förmåga att åtminstone tillräckligt snabbt gå till handling. Jag saknar och efterfrågar en nationell strategi för att komma åt orsakerna till problemen och klara av nödvändiga, förebyggande och vårdande insatser. Som socialministern framhåller i sitt svar har ju Centerpartiet och Socialdemokraterna nu lagt en ekonomisk grund för att stimulera åtgärder, och vi har ett gemensamt ansvar för att det också leder till nödvändig handling. Psykiska problem hos barn och ungdomar berör både individerna, deras familjer och samhället i stort. Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande visar att frågeställningarna berör allt från attityder och värderingar i samhällsperspektivet till resurserna i det förebyggande arbetet inom skola och omsorg och sättet vi hjälper dem med de svåraste problemen. Vi bör se livssituationen för barn och ungdomar i ett brett samhällsperspektiv. Samhället måste såväl politiskt som i vardagen gynna barns och ungdomars allsidiga utveckling och därigenom förebygga ohälsa. Barnens behov, föräldrarollens stora betydelse och ett humanistiskt förhållningssätt är exempel på viktiga attityder i det generella barn och ungdomsarbetet. Barnpsykiatriutredningens förslag om att långsiktigt förbättra kunskaperna om barns och ungdomars livssituation och värderingar är viktigt eftersom det finns stor osäkerhet och många gissningar kring problemens kärna. Barnpsykiatriutredningen redovisade, tycker jag, många kloka förslag. Om det nu inte är aktuellt att redovisa en separat barnpsykproposition är min fråga till socialministern om socialministern anser och bedömer att de idéer och förslag som fanns med kommer att få sin prövning på ett relevant och just sätt.
Herr talman! Enligt de senaste årens folkhälsorapporter vet vi att barnens kroppsliga hälsa är mycket god, men vi vet också att den själsliga hälsan har försämrats. Enligt betänkandet Det gäller livet - namnet Det gäller livet säger mycket om vikten av betänkandet - vet vi att elever med speciella beteenden och inlärningsproblem har ökat. Händelserna har i alla fall uppmärksammats mycket mer. Dagligen nås vi av rapporter från hela landet om mobbning, övergrepp och utagerande barn och ungdomar. Vi vet också att köerna till barnpsykiatrin blir mycket längre. Bristerna i samarbetet mellan den medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetensen och skolan är på många håll väldigt stora. Vi vet också att behovet av en tydlighet i ansvaret mellan socialtjänst och sjukvård efterfrågas. Jag har fått nödrop från barnpsykiatrin i mitt hemlän där man undrar vad som hände med slutbetänkandet. Är det så att socialministern har gömt det i någon byrålåda? Är det så att det var väldigt mycket som var för känsligt att ta fram? Jag tog fram slutbetänkandet och läste det och fick då se att det var en interpellationsdebatt. Jag tycker att det är ett bra svar som socialministern har gett, men det som bekymrar mig är talet om utredning. Om man ser till att det gäller livet och att det är två år sedan betänkandet presenterades, skulle jag nog gärna se att socialministern ger ett annat svar än just utredning. I slutet säger socialministern att barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet i regeringens arbete. Då är min fråga till socialministern: Gäller detta även stödet till familjerna? Det är ju där det är viktigt att åtgärder sätts in från allra första början.
Herr talman! Diskussionen kring Barnpsykiatrikommitténs betänkande är intressant på det sättet att det ett och ett halvt år efter det att kommittén hade lämnat sitt betänkande började bli någon sorts mytbildning kring vad kommittén hade föreslagit. Man sade: Innehåller det här någonting känsligt? Om man går tillbaka till kommittén finner man att kommittén har gjort ett alldeles lysande arbete. Man redovisar en rad förslag till nya utredningar och säger att det finns ett antal frågor som behöver prövas ytterligare. Man redovisar åtgärder som spänner över hela samhällsområdet och som berör kommunerna, landstinget osv. Om man ska hantera en sådan utredning är det rimligt att man går igenom utredningen och betar av bit för bit. De förslag till nya utredningar som kommittén har föreslagit ska då rimligtvis leda till nya utredningar. På de områden där kommitténs förslag riktar sig till kommuner och landsting och olika aktörer gäller det att se till att de tar del av detta och anpassar sin verksamhet efter det. Jag tror inte att det var tänkt att utredningen skulle leda till en samlad proposition om barnpsykiatrin helt enkelt av det skälet att det rörde så många områden. Däremot är det min ambition att för riksdagen kunna redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av Barnpsykiatrikommittén och faktiskt kunna säga att nu har vi genomfört allt det som kommittén har föreslagit. På de punkter där vi eventuellt inte delar kommitténs förslag ska vi tala om varför vi inte har gjort det. Jag tror att vi ska kunna göra det under det här året.
Herr talman! Det är ett omfattande arbete som Barnpsykiatriutredningen har gjort. Det bekräftas av socialministern. Det är viktigt att det inte fastnar i utredningsväsendet, utan leder till handling. Det är inte acceptabelt när prioriterade fall, t.ex. deprimerade barn och ungdomar, aggressiva eller med ätstörningar, får vänta upp till sex månader på behandling. Så ser det i varierande grad ut runt om i landet. Jag är klar över att många är berörda av Barnpsykiatrikommitténs betänkande - kommuner och landsting inte minst - och de viktiga förslag som finns om bättre kunskap hos berörda om barns och ungdomars ohälsa.

Herr talman! Som jag sade i mitt första inlägg går 80 % av kostnaderna för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar till vård och behandlingsinsatser i olika former. Vi måste vända på detta och öka insatserna på förebyggande åtgärder, tycker jag. Vi kommer aldrig att klara att vårda bort alla problem. Vi måste anstränga oss mycket mer på att problemen aldrig uppstår. Hur våra barn och ungdomar mår påverkas exempelvis av hur vi som vuxna och föräldrar mår. När inte föräldrarna mår bra mår inte heller barnen bra. Många barnfamiljer utsetts för påfrestningar på grund av arbetslöshet och dålig ekonomi. Det har förvärrats under 1990-talet. Det är viktigt att återföra resurser till basverksamheterna inom familjepolitiken, barnomsorgen och skolan. Jag tror att vi behöver öka föräldrars och vuxnas medvetande om att små barn är helt utlämnade åt oss, att alla barn och ungdomar behöver bli respekterade, sedda och få bekräftelse från vuxenvärlden. Vi måste värna de särskilt utsatta barnen, barn till psykiskt sjuka, barn med föräldrar i fängelse, barn till missbrukare, gömda barn, m.fl. Detta bara måste vi klara om vi ska kunna kalla oss ett välfärdsland. Herr talman! Jag och Centerpartiet har agerat och kommer att fortsätta att agera för att öka rehabiliteringsinsatserna för bl.a. ungdomar. I dag förtidspensioneras t.ex. ungdomar från 16 års ålder. Många yngre förtidspensionerade tillhör just gruppen med psykisk ohälsa. Centerpartiet vill ha ett snabbt beslut om att ingen under 30 år ska ges passiviserande förtidspension. Vi vill ha aktiva åtgärder. Jag tror efter svar från socialministerns kollega socialförsäkringsministern att regeringen säkert har samma uppfattning som vi, men låt oss hjälpas åt med att komma till skott även i den här delen.
Herr talman! Socialministern sade att slutbetänkandet är ett lysande arbete, och det tycker också jag. Jag har ännu inte hunnit gå igenom hela betänkandet. Jag har också varit ambitiös nog att låna alla remisssvaren på Socialdepartementet, men de är väldigt många, och jag har bara börjat studera dem. Man kan ändå aldrig komma ifrån att socialministern och regeringen har det övergripande ansvaret för stödet till familjerna och barnen. Regeringen har också ansvar för att det kring barnen finns utbildad personal som kan uppfatta de signaler som de ger. Vi vet att det är svårt med psykologer och annan utbildad personal som kuratorer på vårdcentraler. Det förekommer indragningar och svårigheter med att få tillgång till denna personalkategori. Det är vidare så att skolan inte sätter in resurser förrän man har en klar diagnos. Som Kenneth Johansson säger är köerna långa, och det tar lång tid att få en diagnos så att resurser kan sättas in.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att regeringen har det övergripande ansvaret för att vi har en psykiatri och en barnpsykiatri som fungerar, även om huvudmannaskapet ligger någon annanstans. Det som jag kommenterade var hanteringen av Barnpsykiatrikommitténs betänkande. Det har funnits en kritik mot att det inte har lett till en samlad proposition. Jag tycker att det är rimligt att regeringen har hanterat betänkandet genom att följa upp det med utredningar som begärts och på andra områden genom att kontrollera att åtgärder vidtagits. Det återstår dock flera saker. Det handlar inte minst om resursfrågan, om att se till att huvudmännen har resurser att utveckla barnpsykiatrin, att vi har en plan för utbildningen och klarar utbildningsfrågorna. På de områdena är jag ganska optimistisk om att kunna hitta positiva lösningar under de kommande åren, inte minst med tanke på det som Kenneth Johansson och jag har ett gemensamt ansvar för, nämligen att hantera de särskilda satsningar på hälso och sjukvård som ska utvecklas under de kommande åren, där just psykiatrin och barnpsykiatrin är väsentliga delar. Det som återstår är att se till att man verkligen har resurser för att kunna erbjuda en bra barnpsykiatri.
Herr talman! Jag fick inte någon kommentar till frågan om en 30-årsgräns för förtidspensionering av ungdomar, men vi kan kanske återkomma till det i annat sammanhang. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att vi inte ska förtidspensionera och passivisera ungdomar ända ned mot 16 års ålder. Jag tycker att det känns väldigt angeläget att slå fast detta.

Jag konstaterar också att vi har lagt en grund genom att tillföra vård och omsorg 8 friska miljarder. Det är ett viktigt inslag för att få i gång processer som påskyndar ett aktivt arbete för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar. Jag utgår från att alla de goda förslag som Barnpsykiatrikommittén har redovisat noggrant kommer att prövas. Det är allas ansvar att tänka på barnens bästa. Om vi arbetade efter barnkonventionen och analyserade vilka effekter olika förändringar har på barnen, skulle mycket kunna förbättras. Våra barn och ungdomar är det viktigaste och finaste som vi har. Vi har all anledning att ta ett ansvar för att vi ger dem en god grund att stå på.

Herr talman! Viviann Gerdin har frågat mig om vad jag avser att vidta för åtgärder för att ge äldre som inte är i behov av personlig omvårdnad ett hemservicestöd. Interpellationen innehåller även frågor om vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera den privata tjänstesektorn så att stödet och tryggheten för äldre ökar samt om jag avser att införa ett stöd med hemservicecheckar. Vården och omsorgen om äldre har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet, såväl vad gäller inriktningen på insatserna som dess innehåll. Ädelreformen och strukturförändringarna inom sjukhusvården har tillsammans medfört ett ökat tryck på den öppna vården och kommunernas äldreomsorg. 1990-talet har inneburit svårigheter att tillgodose de ökade behov av vård och omsorg som dessa förändringar medfört. 8 %. Minskningen är störst bland de yngre pensionärerna, men även andelen i gruppen över 80 år har minskat. Socialstyrelsen har i sina uppföljningar visat att den minskade täckningsgraden inom äldreomsorgen till stor del förklaras av att kommunerna prioriterar hårdare bland omsorgstagarna. Insatserna koncentreras till de allra äldsta och de med störst behov av vård och omsorg. I uppföljningar från både Socialstyrelsen och länsstyrelserna konstateras att kommunerna blivit alltmer restriktiva med att ge hjälp till serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp och matlagning. En utredning som genomförts på Socialdepartementet och som inom kort kommer att publiceras som en bilaga till Långtidsutredningen visar att minskningen av andelen äldre som erhåller vård och hjälp under perioden 1980-1995 har varit större än vad som är motiverat till följd av det successivt förbättrade hälsoläget bland äldre. Knappt hälften av minskningen kan förklaras med en minskad andel äldre i behov av hjälp på grund av förbättrad hälsa. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 1997-2000 följa utvecklingen inom äldreomsorgen, det s.k. äldreuppdraget. Studier som Socialstyrelsen har låtit genomföra inom ramen för detta uppdrag visar att de kommuner som genomfört stora omstruktureringar inom hemtjänsten sällan har haft någon genomtänkt strategi för förändringen. De ekonomiska vinsterna av att ta bort service inom hemtjänsten har visat sig vara marginella. Besparingen i de undersökta kommunerna understiger 1 % av bruttokostnaderna för perioden 1994-1996. I de kommuner där innehållet i hemtjänsten förändrats i betydligt mindre omfattning framhålls enligt samma studie att serviceinsatser inom hemtjänsten har ett stort förebyggande värde. har förändringarna av hemtjänsten inneburit att äldres behov av service i större utsträckning tillgodoses antingen genom anhöriga eller köp på den privata marknaden. Äldre med en bättre ekonomisk situation köper tjänsterna av privata företag, medan äldre med små ekonomiska resurser får hjälp av anhöriga. Under förra året har det kommit rapporter om några få kommuner som tillhandahåller serviceinsatser i såväl ordinärt boende som särskilt boende först efter prövning av den äldres ekonomiska situation. Jag är oroad över denna utveckling och känner stor tveksamhet kring huruvida detta är förenligt med socialtjänstlagen samt de principer för äldrepolitiken som regeringen redovisade i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken år 1998. I handlingsplanen slås fast att vård och omsorg ska vara solidariskt finansierad genom skattemedel och att den ska vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. Mot bakgrund av det redovisade är jag mycket tveksam till att införa statliga subventioner för äldre som har en sådan ekonomisk situation att de har möjlighet att köpa servicetjänster. Även om den ekonomiska situationen för de äldre som kollektiv har förbättrats under 1990-talet finns det fortfarande ett förhållandevis stort antal äldre som har mycket begränsade ekonomiska resurser. Av dessa är det många som inte skulle ha möjlighet att köpa subventionerade hushållstjänster. Detta skulle i sin tur kunna medföra en utveckling som på sikt innebär att serviceinsatser inom hemtjänsten enbart utgår efter ekonomisk behovsprövning. Det är också tveksamt om man ska införa subventioner av hushållstjänster riktade enbart till gruppen äldre. Avslutningsvis vill jag säga att situationen för de sämst ställda pensionärerna är ett prioriterat område i regeringens arbete.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag uppskattar det sammandrag som finns där. Anledningen till den här frågan är den utveckling som vi ser ute i kommunerna nu. Jag hade här en tanke om att man från regeringens sida skulle underlätta för just de här gamla trötta, men därmed inte väldigt sjuka, människorna så att de skulle få hjälp med hushållssysslor. Det har uppkommit en påtaglig svårighet. Att kommunerna är restriktiva behöver jag inte upprepa. Det ser vi och kan läsa om överallt. Det stryks ju också under i interpellationssvaret. Att det skulle minskas här gäller ju inte bara hälsan, utan vi vet samtidigt att andelen riktigt gamla ökar. Det finns alltså en gråzon här; det finns ett antal som behöver mer hjälp än vad de kan få i dag. Den här gruppen har dessutom ganska svårt att göra sin röst hörd om de inte har någon som för deras talan. Det är ju så att en gammal människa inte behöver vara svårt sjuk för att behöva hjälp. Det kan också röra sig om att man får en sämre rörlighet med åren. Det är här som Centerpartiets förslag till subventionerade hemservicecheckar kommer in. Genom att införa statligt subventionerade checkar kan vi hjälpa många gamla att kanske bo kvar ännu en längre tid. Utan hjälp kanske man snabbare tvingas söka plats i det kommunala särskilda boendet. Det är ganska svårt för människor som är 80-90 år att sköta både städning och fönsterputsning och att handla mat själva. Dessutom tycker vi att med vårt förslag stimulerar vi också tjänstesektorn. Fler i arbete minskar arbetslösheten, och det skulle vara mycket intressant att pröva det här för att se vad sluteffekterna blir. Att det ändras i den kommunala äldreomsorgen kan vi se. Vi kan bl.a. läsa i Kommun-Aktuellt nr 1 att 9 av 100 vårdtagare inom äldreomsorgen i dag får hjälp av privata företag som arbetar på uppdrag av kommunen. Vi i Centerpartiet vill öppna möjligheten för de gamla att få mer inflytande över sin vardag, och med vårt förslag vänder vi oss direkt till försäkringskassan, där de gamla kan köpa sina subventionerade hemservicecheckar. Sedan kan de själva välja både vem de vill ha och när och hur arbetet ska utföras. Utvecklingen går i den här riktningen, dvs. att vi får mer och mer privata vårdgivare. Men vad vi vill komma fram till är att det även ska finnas sådana tjänster som man kan köpa utan att behöva köpa hela paketet. I dag erbjuder privata vårdgivare både särskilt boende och att också överta hela hemtjänstdistrikt. Vi vill göra det möjligt för fler att jobba inom denna tjänstesektor, men att man kan jobba i kooperativ, på entreprenad och liknande i mindre enheter. Med kännedom om de pågående förändringarna tycker vi att det här är viktigt. Storskaliga lösningar får inte bli det enda alternativet till den verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Jag skulle vilja ha en tydligare förklaring av om man inte kan försöka införa de här hemservicecheckarna någonstans för att se vad det ger i slutändan genom att de arbetslösa kommer i arbete och betalar kommunalskatt. Det blir alltså en rundgång och en förflyttning av pengarna. Det skulle vara mycket intressant att se detta i slutändan. Det finns beräkningar lite här och där, men det är verkligheten som exakt kan visa vad detta skulle ge.
Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att hålla isär flera olika diskussioner som förs kring möjligheterna att stödja eller subventionera hushållsnära tjänster eller tjänstenäringen å ena sidan och å andra sidan diskutera vilken form av hemtjänst som ska finnas organiserad och finansierad av kommunerna. Jag menar att den kommunala hemtjänsten inte nödvändigtvis behöver produceras av kommunalt anställda. Det kan mycket väl vara en hemtjänst som utvecklas på entreprenad där kommunen har tecknat ett avtal med något företag. Likväl är det den kommunala hemtjänsten vi talar om. Den kommunala hemtjänsten ska prövas uteslutande efter medborgarnas behov av hemtjänst. Det får inte vara så att man börjar diskutera hemtjänsten såsom en del i en allmän inkomstprövning, så att man bara gör bedömningen efter de ekonomiska behoven. Jag tycker att det är olyckligt att vi, under de år då kommunerna haft omfattande ekonomiska problem, har fått en minskning av den typ av hemtjänst som handlar om ett fåtal timmar i veckan som kan handla om hjälp med städning eller lättare hushållsarbete till förmån för att man koncentrerat hemtjänstarbetet till tyngre uppgifter. Jag tycker att det är olyckligt, men det är begripligt med tanke på den kommunalekonomiska situationen. När nu kommunerna faktiskt får en förbättrad ekonomi tycker jag att det är viktigt att man utvecklar den typen av hemtjänst så att människor som av olika skäl inte kan utföra det här arbetet men ändå vill bo kvar hemma ska kunna få den hjälpen oavsett vilken ekonomisk situation de är i. Så vill jag se framtidens hemtjänst och framtidens kommunala åtaganden när det gäller hemtjänsten. En helt annan sak är att det kan finnas behov av att ge stimulans till en fungerande servicenäring som handlar om hushållsnära tjänster, som vi som ännu inte har kommit till den ålder då vi behöver den här hjälpen kan få möjlighet att köpa. Jag är inte alldeles säker på att det är den mest angelägna sociala reformen vi kan genomföra, eller ens en gång den mest angelägna näringspolitiska reformen, men jag kan förstå dem som säger att det skulle behövas ett skattesystem som utvecklade detta. Men det är i så fall frågor som man får diskutera med något av våra båda statsråd på Näringsdepartementet. För min del tycker jag att det är viktigt att säga att det som nu bör ske är att kommunerna utvecklar den hemtjänst som grundar sig på att ge människor stöd, och där bedömningarna utgår enbart från behovet av stöd och inte prövning av människors ekonomiska situation.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det är viktigt att hålla isär begreppen här. Vårt förslag rör inte den grupp som omfattas av särskilda behov. Det gäller en grupp äldre människor som finns ute i samhället i dag och som inte omfattas av och får den behovsprövade hemtjänsten. Sedan är det så med Centerpartiets hemservicecheckar att de är riktade enbart till pensionärer. Det övriga som många borgerliga partier talar om när det gäller hushållstjänster är riktat till alla grupper. Vårt förslag är enbart riktat till de äldre eftersom vi vill pröva det för de äldre och se hur det fungerar. Det står också någonstans att en snittkostnad för en hemtjänsttimme ligger på 160-170 kr. Vi menar att ungefär halva den summan - jag vill inte låsa mig fast exakt på kronan - skulle subventioneras statligt och att den enskilde skulle betala 85-90 kr. Det skulle i varje fall lösa problemen med de tyngsta arbetena i ett hem. Det är inte tänkt att vi ska subventionera någon gammal som ska ha en halvtidsanställd som sköter hemmet. Det handlar om att få hjälp några timmar i månaden för sådant som man känner att man är villig att betala för på grund av att det helt enkelt är för jobbigt att utföra de sakerna. Redan i dag kan vi se att även inom den behovsprövade omvårdnaden för gamla människor drabbas människor, och det får helt horribla konsekvenser. Jag kommer från Värmland. I Forshaga kommun i Värmland har en 95-årig kvinna fått sin hemhjälp indragen. Argumentet från socialnämnden var att hon haft hjälpen sedan hon var 87 år men att det inte betyder att hon har rätt till hjälp i all framtid. Den här kvinnans hälsa har inte förbättrats. Det rörde sig enbart om hjälp med städning i fyra timmar per månad. Visst finns det fall som ramlar utanför på grund av kommunens restriktiva bedömningar. Det är just i den gråzonen som det här förslaget kan komma in, eftersom det är riktat enbart till pensionärer. Vi tycker att det vore väldigt angeläget om man kunde pröva det någonstans i stället för att många människor i dag friställs inom äldreomsorgen och går arbetslösa med 80 % i ersättning från akassan. Här kan de göra en insats samtidigt som de kommer tillbaka på arbetsmarknaden. Det ska inte vara någon inkomstprövning, utan här behandlar vi alla lika. Det är ett fritt val för den gamla att gå till försäkringskassan och betala 50 % av kostnaden, och den andra delen står staten för. Det är absolut inte inkomstprövat. Sedan medför det naturligtvis att någon med en hög inkomst också kan komma att omfattas. Men vi vill hellre hjälpa någon med en högre inkomst än att utesluta många som har lägre inkomst och inte alls har råd att ens betala för fyra timmar i månaden.
Herr talman! Om det nu är så att vi har resurser i statskassan för att på något sätt hjälpa äldre som behöver hjälp i hemmen måste vi fundera på vilket som är bäst, mest rättvist och effektivast. Jag menar att det viktigaste nu är att få kommunerna att återvända till den mer generösa hemtjänstverksamhet som vi hade i slutet på 80-talet innan de ekonomiska kriserna kom, dvs. att hemtjänsten också hade ett stort inslag av service. Äldre människor som vill bo kvar i sina hem och som behöver just de fyra timmarna i månaden eller några timmar i veckan ska faktiskt kunna få det. Man ska då inte göra någon bedömning av den ekonomiska situationen och framför allt inte av ålder - om man är 98 år eller 97 år, eller vad det nu var för någonting. Det är det viktigaste. Jag menar att kommunerna har möjlighet till detta. Det gäller särskilt om man vet om att när man tog bort den här formen av service i hemtjänsten sparade man inte särskilt mycket pengar. Man sparade enligt Socialstyrelsen bara någon procent på bruttokostnaden. Det var alltså en liten del av verksamheten man sparade på, men man trodde förmodligen att man skulle få större spareffekt. Jag tycker att det har prioritet nummer ett. Sedan kommer vi till den andra frågan, som är Centerns tanke, nämligen att man skulle införa någon sorts subventionerad tjänst. I så fall är det förmodligen för människor som inte omedelbart behöver det, eller som i varje fall inte enligt socialstjänsten skulle behöva det, men som ändå skulle tycka att livet skulle bli en smula lättare ifall de köpte den tjänsten. Jag ska inte direkt avvisa en sådan tanke och säga att den är orimlig. Men det finns en risk att om vi nu har resurser tar vi saker i fel ända. Om jag har tillgång till ökade resurser inom statskassan för att ge kommunerna ett stöd skulle jag vilja prioritera att ge kommunerna möjlighet att utveckla den service i hemtjänsten som gick förlorad under 90 talet. Att återvända till en fungerande hemtjänst tycker jag är det viktigaste. Efter det kan man diskutera om man ska komplettera med den typ av annan service eller checksystem som Centern har föreslagit.
Herr talman! Jag kan instämma med en del av vad socialministern här har framfört. Också jag tycker att det är oerhört viktigt att vi frigör pengar till dem som är sjuka och behöver mycket vård och omsorg i kommunen. Därom råder inga delade meningar. Det är också en grupp som behöver hjälp med att få rätt omhändertagande. Den grupp som jag nu återkommer till är de människor som lever ett ganska bra liv men ändå inte klarar allting helt själva. Just det att de kan bo kvar och fortsätta att leva på ett bra sätt gör att det är ett förebyggande syfte med att få den här lilla hjälpen i stället för att den uteblir. I annat fall blir det en sänkt livskvalitet för de grupperna. Vi ser nu de privata alternativen som växer upp där man säljer hela paket med omvårdnad. Det är också skattefinansierat. Utöver att det är en hjälp till de gamla är det naturligtvis lika mycket en stimulans till tjänstesektorn. Man ska kunna få människor i arbete som har frigjorts inom kommunens äldreomsorg. Jag återkommer igen till att det skulle vara mycket intressant att någonstans få se resultatet av de ekonomiska effekterna utöver det förebyggande och den ökade livskvalitet det kan ge för den grupp som inte omfattas av bistånd inom kommunen. Jag får tacka för svaret.

Herr talman! Kia Andreasson har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att förhindra att vi får en hörselskadad generation i Sverige. Vidare frågar Kia Andreasson om jag är beredd att införa lag för högsta tillåtna ljudnivå på offentliga platser, införa obligatoriska ljudspärrar på musikanläggningar som används på offentliga platser samt obligatorisk utbildning för diskjockeyer och andra som sköter ljudanläggningarna. Ungdomar utsätts i dag för höga ljudvolymer vid rockgalor och på diskotek. Ljudnivån på dessa platser är ofta så hög att det föreligger risk för både tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar, öronsus eller andra hörselstörningar. Det är därför oerhört viktigt att vi skyddar våra barn och ungdomar från hörselskador och det livslånga lidande som sådana innebär. Den lagstiftning som reglerar ljudnivåerna på diskotek och vid konserter är främst miljöbalken. Av miljöbalken framgår att det är ägaren eller den som driver verksamheten som ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Det är den kommunala nämnd som handhar miljö och hälsoskyddsfrågor som avgör om och när olägenheter för människors hälsa föreligger samt vilka åtgärder som ska vidtas. Kommunerna har bl.a. möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska efterlevas samt att ställa krav på olika tekniska lösningar för att komma åt problem med höga ljudnivåer. I samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 gavs kommunerna dessutom möjligheter att kräva att ägaren eller den som driver verksamheten ska stå för mätningar av ljudnivån i lokalen. 1996:7). Dessa är avsedda att användas som hjälp för kommuner och andra i arbetet med att minska effekten av olika typer av samhällsbuller som förekommer inomhus i bostäder, lokaler för undervisning och vård, samlingslokaler etc. Råden innehåller bl.a. rekommendationer för maximala ljudnivåer vid konserter och på diskotek som skydd för hörselnedsättning eller öronsus. De allmänna råden om buller och höga ljudnivåer har inte varit i bruk i mer än ett par år, och någon utvärdering av vilka effekter som de har haft har därför ännu inte kunnat göras. Regeringen har dock givit de myndigheter som har tillsynsvägledningsansvar enligt miljöbalken i uppdrag att göra en utvärdering av hur bestämmelserna tillämpas. Inom ramen för denna utvärdering kommer Socialstyrelsen under år 2000 att påbörja en undersökning av hur miljöbalkens bestämmelser beträffande hälsoskydd tillämpas. Jag förutsätter att Socialstyrelsen i detta sammanhang även följer upp tillämpningen av de allmänna råden. Det är ett stort problem att många barn och ungdomar inte känner till riskerna med höga ljudvolymer och skyddar sig från dem. Detta är en av de frågor som har uppmärksammats inom ramen för det innemiljöår som genomfördes under år 1999. Folkhälsoinstitutet har tillsammans med bl.a. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Konsumentverket, Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket dragit i gång en arbetsgrupp i syfte att sprida information och kunskap om riskerna med höga ljudvolymer hos barn och ungdomar. Arbetet har bl.a. resulterat i en broschyr om vilka risker det finns med höga ljudvolymer samt hur man skyddar sig från att få hörselskador eller öronsus. I den nu gällande lagstiftningen finns det således betydande möjligheter för kommunerna att angripa de problem som höga ljudvolymer medför.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som tyvärr var ungefär detsamma som jag fick av den förra socialministern. Jag hade naturligtvis hoppats på att problemet skulle ha uppmärksammats sedan den tiden. Det är nämligen så att alltfler unga drabbas av tinnitus. Det är inte bara ett lidande för dem själva, utan det är också en kostnad för samhället. Unga människor kan faktiskt t.o.m. bli förtidspensionerade. De kan kräva långvarig psykologisk hjälp därför att de hör ett ringande eller annat ljud hela tiden, vilket även stör deras sömn. Jag förmodar att socialministern är bekant med alla de problem, allt lidande och alla kostnader som detta orsakar. Men jag tycker ändå att slutklämmen om att nu gällande lagstiftning är tillräcklig är förvånande. Det finns ju ingen lagstiftning! Det är det som är problemet. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om buller och höga ljudnivåer. Råden är rekommendationer, som är väldigt krångliga. Det sägs att ägaren eller arrangören har ansvaret, men de känner ju oftast inte till vad detta innebär. Dessutom är lagstiftningen som reglerar ljudnivån den gamla hälsoskyddslagen som införlivats i miljöbalken. Det är alltså inga nya regler. Lagen är en ramlag, och anvisningarna är svåra att tolka. Det hela står i hälsoskyddslagen under åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller undanröja sanitär olägenhet. Det är lite svårtolkat. Med detta menas en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig. Det är också väldigt svårt att tolka. När det gäller det här med "ringa" så är det bedömningar som de allmänna råden sätter olika siffror på i decibel. Det är inte många som vet vad ekvivalent nivå och andra nivåer är i detta sammanhang - speciellt inte ägare och arrangörer. Det talas också om tillfällig verksamhet. De stora konserterna är ju oftast tillfälliga. Det är också svårt att döma ut vite. Det är omvänd bevisprövning som gäller, och det är svårt att göra det i rätten och få rätt där. Miljöförvaltningarna får stå för kostnaderna om de förlorar målet, vilket blir dyrt. Om de vinner får de inte ersättning för sina kostnader. Många miljönämnder driver därför inte detta i rätten. De som blir utsatta har väldigt svårt att få ut något på försäkringarna. För hur ska de kunna bevisa något? Man kan inte se att de har tinnitus. Man får lita på deras uppgifter, och det gör väl läkarna också. Men när fick de tinnitus? Att driva en privat process om skadorna är också svårt. Då finns ju också risk att en människa får ersätta den andras rättegångskostnader. Så visst finns det många problem! Jag skulle vilja att det för det första fanns en lag som var generell. Det borde inte vara upp till varje kommun att det finns politiker som är intresserade och människor som är villiga att göra någonting. Lagen borde gälla generellt i hela landet. För det andra borde det införas miljösanktionsavgifter. Detta är bara några förslag, och det finns säkert bättre. De är inte de optimala. Man borde titta över hela problematiken. Som jag sade finns det många unga människor som vittnar om att det räcker att gå en gång på en sådan här konsert. Men även långvariga, höga ljudnivåer kan orsaka skador. Det finns ett problem, och det är att man inte kan blunda med öronen, herr socialminister!
Herr talman! Det är en viktig fråga som Kia Andreasson har väckt. Den har ju också varit med i riksdagens frågestund i dag. Jag tror att det är viktigt att lyfta upp frågor så att de blir lite inne. Andra förebyggande frågor som vi har arbetat med mycket - jag tänker på allergier t.ex. - är så inne så att när man lyfter fram dem vet alla att vi ska förebygga allergier. Ibland kanske vi har tagit i lite för mycket på det området - vi människor måste ju ha lite immunförsvar också, och lära oss att tåla lite grann. Jag är helt övertygad om att alla de regler som finns varken är kända eller tillämpas i någon större utsträckning. Det är det som är problemet. Jag tror på informationskampanjer, och jag tror att det är jätteviktigt att man intensifierar dem om inte de kampanjer man har gjort har gjort den nytta som man hade hoppats. Inte tror jag att när man är ung och kommer in på ett diskotek så är det första man gör att gå och titta i en broschyr om hur öronen mår av hög volym. Jag tror att det är på andra sätt som man måste arbeta med frågan. Vi måste se frågan i ett perspektiv och jämföra t.ex. med svetsare och när de ska ha svetsglasögon, när de som arbetar med jobb med mycket buller ska ha öronproppar osv. När vi ser att många barn och ungdomar speciellt, men även äldre, blir skadade och kanske får men för livet är det angelägenhetsgraden som ska se till att det blir fart på oss, så att vi lyfter fram frågorna. Även omgivningen mår ju lite bättre om inte ljudnivåerna är alltför höga. Jag tror alltså att detta är en livskvalitetsfråga för fler. Jag vill vädja om att man intensifierar informationskampanjen. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också att man på sikt måste förändra lagen. Men det man kan göra nu är att intensifiera kampanjen så att den verkligen slår igenom. Kommunerna måste använda sina möjligheter att vidta åtgärder om det hela inte fungerar.
Herr talman! Land ska med lag byggas, sägs det. Det betyder dock inte att alla problem kan lösas med lagstiftning. Det är ganska viktigt. Det som hänt från den 1 januari 1999 är att miljöbalken ger möjligheter för kommuner att ingripa på ett helt annat sätt än de kunde göra tidigare. Det är viktigt att konstatera att de nu kan göra det. Kommunerna har större möjligheter när det gäller sådant som inte kunde ske tidigare. De hade inte möjlighet att ingripa vid tillfälliga konserter och tillfälliga arrangemang. Nu kan de faktiskt göra det. Jag tycker att man får försöka utvärdera vad den nya miljöbalken innebär för att se hur kommunerna utnyttjar möjligheterna. Jag är inte alldeles säker på att vi skulle nå längre genom att ha en generell lagstiftning som på något sätt skulle reglera ljudvolymerna till högsta tillåtna volym. Jag är inte säker på att det skulle vara möjligt att göra det. Dessutom säger ju experter att det inte bara är frågan om ljudvolymer, utan att det också handlar om i vilken miljö de utvecklas osv. Jag tycker att det är viktigt att kommunerna har ett ansvar på det här området. Kommunerna har fått redskap för att kunna ingripa. Jag tycker att det viktigaste blir att upplysa kommunerna om att de ska ta det ansvaret. Dessutom ska vi upplysa unga människor framför allt om risken med högt ljud och buller. Det är ett informationsproblem snarare än ett lagstiftningsproblem.
Herr talman! Det förebyggande arbetet när det gäller bullernivåer har kommit långt inom yrkeslivet. Men det är just på fritiden som dessa ungdomar vistas där det är höga ljudnivåer. De förekommer ju inte bara på diskoteken som jag har nämnt, utan i biosalonger och på träningspassen osv. Dessa ljudanläggningar gör att det blir rundgång och att ljudet blir så högt. Det är den nya tekniken som också har gjort att de unga har skadats. Det hänger naturligtvis samman. Därför menar jag att man skulle kunna utnyttja den här tekniken för att sätta skydd på apparaterna så att de håller 100 decibel. Det skulle vara ett bra riktvärde. Vid vissa ljudtoner kommer dagens förstärkare så högt upp att det överstiger Yrkesinspektionens regler för högsta tillåtna industribuller. Man kan inte bara tala om informationskampanjer. Visst är det bra. Det tycker jag också. Tinnitusföreningen gör ett storartad arbete. De delar ut öronproppar på alla dessa tillställningar. Men vad är det för samhälle om man ska säga till sina barn innan de går ut att de måste ta öronpropparna med sig? Vi måste väl kunna begränsa ljudet i stället för att stoppa in sådana. Det är ju inte alla som gör det. Försäljningen på de stora konserterna har ökat från 3 % till 15 %. Men alla de som inte stoppar in öronproppar befinner sig i riskzonen. Även om det har skett förbättringar tycker jag ändå att vi ska ta allvarligt på det läkarna på öronklinikerna säger. De säger enstämmigt att Tinnitusförbundet vet vad som är i görningen. Det finns ett uppskattat antal unga människor som har skadats, men det finns säkert ett mörkertal som är lika stort. Jag har många i min bekantskapskrets, och jag hör runtomkring mig att man säger att man också har tinnitus. Det kan vara av olika grader. Visst är det bra med utvärdering, men det räcker inte. Jag tror att vi får ta ett större grepp på det här problemet.

Herr talman! Chatrine Pålsson har ställt ett flertal frågor till mig angående den icke-materiella välfärden. För det första vilka åtgärder jag avser vidta för att lyfta fram icke-materiell välfärd i vårt samhälle. För det andra vilka åtgärder jag avser vidta för att väntetiderna inom psykiatrin ska minska och slutligen vilka åtgärder jag avser vidta för att välfärdsstatistiken också ska omfatta immateriella värden. Frågorna är inte helt enkla att besvara. Det är riktigt att kraven på produktivitet och effektivitet har ökat i både arbetslivet och i samhället i övrigt och många människor har svårt att svara upp till dessa krav och förväntningar. För att förbättra den ickemateriella välfärden måste insatser skapas inom samtliga samhällssektorer. Det handlar om samhällsplaneringen, arbetslivet, bostaden, skolan, kulturen. I själva verket rör Chatrine Pålsson vid frågan om hela vår demokrati. År 1995 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, Nationella folkhälsokommittén, med uppgift att utarbeta förslag till nationella folkhälsomål och strategier för hur målen ska kunna uppnås. Syftet med kommitténs arbete är att ange vilka folkhälsoproblem som är mest angelägna att lösa och hur man ska gå till väga. Kommittén överlämnade i december förra året sitt andra delbetänkande - Hälsa på lika villkor - till Socialdepartementet. I det pekar man på tre viktiga drag i hälsoutvecklingen; det första är att medellivslängden ökar och vi blir friskare, det andra är att psykiska och psykosomatiska besvär ökar i hela befolkningen och det tredje är att den sociala ojämlikheten i hälsa består. Kommittén har även formulerat en vision med mål och strategier för ett hälsovänligt samhälle. Jag vill här nämna några av de mål och strategier som kommittén redovisat och som jag tycker känns väsentliga i sammanhanget. Ett första är att integrationen på arbetsmarknaden måste förbättras och utslagningen minska och att människors inflytande och trygghet i arbetslivet ska öka. Dessa mål är viktiga bl.a. för att minska långtidsarbetslösheten och öka sysselsättningen samt att arbetskraven ska anpassas till individens förutsättningar. Ett annat mål är att barn och ungdomar måste ges likvärdiga uppväxtförhållanden. Det kan t.ex. behövas kompensatoriska åtgärder för barn och ungdomar i utsatta områden. Till hösten ska kommittén överlämna sitt slutbetänkande med slutligt formulerade mål och strategier till regeringen. Därefter är det regeringens intention att arbeta fram en proposition på basis av kommitténs förslag. Jag föreställer mig att flera av förslagen kan spela en viktig roll för den s.k. icke-materiella välfärden. Jag är medveten om att det inom psykiatrin i dag finns ett problem med långa väntetider. Att tillskjuta resurser för att minska väntetiderna är därför av största vikt. I detta sammanhang kan nämnas att Socialdemokraterna och Centerpartiet förra året träffade en överenskommelse som innebär en förstärkning av resurserna till hälso och sjukvårdssektorn. Uppgörelsen innebär att åtta miljarder kronor kommer att tilldelas vård och omsorgssektorn under perioden 2002-2004. Ett av fyra områden som särskilt utpekas i överenskommelsen är insatser inom psykiatrin. Frågor om att förbättra psykiatrin kommer också att ha en central roll i arbetet med den Nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården som för närvarande pågår. Jag instämmer i att mycket av den statistik om välfärd som presenteras handlar om tekniska framsteg och produktutveckling. Men jag vill ändå påstå att det finns ett flertal kvalitetsregister och andra sammanställningar över immateriella värden, exempelvis beträffande kvaliteten i vården. En viktig källa till information om folkhälsan i ett övergripande befolkningsperspektiv får vi genom Socialstyrelsens Folkhälsorapport och Sociala rapport som utkommer regelbundet. Nästa rapport kommer i mars 2001. Socialstyrelsen tar även fram årlig statistik i de ca 40 nationella kvalitetsregister som finansieras med bl.a. Dagmarmedel. Avslutningsvis vill jag understryka att välfärden är en fråga som berör samtliga politikområden men att hög välfärd, både materiell och icke-materiell, av tradition alltid haft stor betydelse inom socialpolitiken.
Herr talman! Jag vill tacka Lars Engqvist för det här svaret. Jag förstår att det inte är lätt att skriva ett svar utifrån min interpellation, men jag tycker ändå att frågan är så oerhört viktig. Låt mig börja med att fråga: Vad är en människa? När någon frågar mig säger jag att det är en själ som har en kropp. Men väldigt många vill nog förknippa det med en kropp som har en själ. Jag tror nämligen att när vi i Sverige säger att det går bra för Sverige tänker vi på att marknaden har slagit köprekord, att börsen går upp och att det skapas fler jobb. Det är bra och positivt. Men i den ekonomiska glädjeyra som vi då kommer i är det lätt att glömma alla människor som mår dåligt av olika skäl, inte minst våra barn. Man säger att barn är gömda eller glömda. Jag tycker inte att det finns några gömda eller glömda barn. Barn föds faktiskt in i en familj och i ett socialt nätverk. De allra flesta barn träffar sjukvården och barnomsorgspersonalen. Det är snarare så att vi inte ser dem än att de är gömda. Under de senaste åren, när det har gjorts nedskärningar i exempelvis vården som socialministern också nämner, är det faktiskt omsorgen som har fått ta stryk. Det gäller inom vården av senildementa, inom psykiatrin och inom den tunga sjukvården, speciellt inom medicinen. Det som saknas för våra medarbetare i kommuner och landsting i dag är tid i äldrevården. Det saknas bemötande och kommunikation mellan personal och patient, tid att lyssna och tid att se signaler även om man inte kan göra sig själv hörd. Det är stressigt. Jag kommer till de rapporter vi har fått om ökade sjukskrivningar. För 20 år sedan sjukskrevs många människor för tunga industriarbeten, belastningsskador, enformiga moment osv. Men nu har sjukskrivningarna ökat på grund av andra belastningsskador, nämligen stress och otillräcklighet. Man känner hela tiden: Jag klarar inte det här. Jag tror att i ett välfärdssamhälle som vi har och vill ha måste vi se till att alla ska kunna färdas väl genom livet. Det handlar även om de perioder när det är motvind, när det är storm och när det är tufft, för det är ju då vi behöver det sociala systemet. Då kanske det många gånger är mer tid vi behöver i stället för materiella tillgångar. I varje fall behöver vi båda delarna. Jag har tagit upp ett exempel på det i min interpellation. Det är när ett barn förlorar en förälder. Då har det varit tradition att det utses en god man, inte för att se hur barnet har det utan för att bevaka dess ekonomiska tillgångar. Jag har inte sagt att det är oviktigt, men jag tycker att perspektivet lite visar på att vi är fast i en materiell välfärd. Jag vill ändå fråga om det inte finns någonting som socialministern i dag kan lova att man ska göra, kanske i uppföljningen av budgeten, för att lyfta fram den ickemateriella välfärden i vårt land.
Fru talman! Jag tror att det finns ett behov av att tala om och använda sig av begreppet ickemateriell välfärd. Men jag tror samtidigt - och det är ganska viktigt - att vi måste känna att en stor del av problemen med den ickemateriella välfärden hänger samman med problemen med den materiella välfärden. Många människor far illa därför att de inte har ett arbete, därför att de inte har möjlighet att utvecklas. De förnekas utbildning, de bor dåligt osv. När vi talar om välfärd tror jag alltså att det är viktigt att man ändå har respekt för att det i stor utsträckning handlar om att rättvist och förnuftigt fördela våra materiella tillgångar. Men så kommer då frågan om ifall en förnuftig och rättvis fördelning verkligen skapar en känsla av välfärd för alla individer. Jag tror - och det skulle vara roligt om vi kunde bli överens om detta - att vi måste muta in fler delar av vår tillvaro som inte mäts med pengar. Jag tror alltså att det är nödvändigt för oss att bestämma oss för att det finns delar av vårt samhälle som inte låter sig och inte bör låta sig mätas med pengar. Mycket av den moderna samhällsdebatten handlar ju nu snarare om att bestämma sig för att låta pengarna påverka alltför stora delar av vår tillvaro. Allting kan köpas och allting kan säljas, allt har ett pris. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det finns delar av vår tillvaro som inte bör vara till salu, som inte bör åsättas ett pris och som bör hållas undan det som normalt kallas för marknaden. Men det här kan vi säkert ägna många politiska diskussioner. Det skulle vara intressant om man kunde enas om på vilka områden det finns skäl att försöka hitta andra måttstockar än de rent materiella.
Fru talman! Jag är helt överens med socialministern om att det måste finnas områden i våra liv som inte kan mätas i pengar. Jag är övertygad om att det är de områden som kanske är viktigast för oss. Jag vet, socialministern vet - vi har alla våra livserfarenheter - att det kan finnas dagar när man faktiskt inte kan tillgodogöra sig någon materiell välfärd därför att man av någon anledning mår dåligt. Det finns många människor i dag som har ångest och känner oro. Det kan vara arbetslöshet, ekonomiska problem, sjukdom, dödsfall i familjen. För de människorna är det oerhört viktigt att känna att samhället förstår att kunna ge tid, värme och en hjälpande hand. Det är så lätt för oss att säga det finns bidrag och att hänvisa till dem. Jag tror att det är viktigt att vi också inser att vi är människor, allihop, när livet är som tuffast och att vi är sårbara. Inom äldrevården i dag tror jag att det är lättare för många äldre att få ett larm eller teknisk utrustning än att få ett par hemtjänsttimmar varje dag. Det hörde vi tidigare här i debatten. Jag vet att socialministern delar den uppfattningen med mig. Det kanske bara är tiden att hinna få berätta, att hinna få ställa frågor, att hinna tala om sin ångest som är det viktigaste. Men vi har så mycket lättare att tala om att man har rätt att få en materiell tillgång, och sedan tycker vi att vi har gjort vårt. Det är framför allt den här delen som jag vill lyfta fram tydligt och klart. Vi ser att vid olika tillfällen i människors liv behövs det olika stöd. Det stöd man behöver när man har drabbats av sorg, när man saknar en förälder är kanske en stödperson i stället för ekonomisk hjälp. Det viktiga kanske är att få bolla det som är positivt och det som negativt. Det viktiga är kanske att bara få vara en medmänniska - en människa som är med. Mycket av sådana här frågor diskuteras aldrig när vi har budgetdebatt här i riksdagen. Ibland saknar jag det. Det känns nästan som att samhället inte riktigt har förstått de stora och djupa perspektiven i våra liv. En del kanske är generade för att stå i talarstolen och säga: Vi människor är alla sårbara och behöver stöd och hjälp. Men det är ju de facto så. Jag tror att det är oerhört många människor i vårt samhälle som skulle må gott av att känna empati från vår sida när man är i stort behov av ett ickemateriellt stöd. Jag är glad över de extrapengar som kommer och som ska satsas inom psykiatrin. Där har jag mycket mer som jag skulle kunna ta upp. Jag hoppas att de pengarna verkligen ska få den effekt som vi har tänkt, så att även den verksamheten, som jag tycker raserades brutalt i slutet på 70-talet och under 80-talet - alldeles för brutalt - och de människorna ska kunna få det stöd och den hjälp som de faktiskt är värda.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig på vilket sätt jag arbetar med att ta till vara internationella erfarenheter vid arbetet med att motverka misshandel av kvinnor, samt vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra riskbedömningen när det gäller partnervåld. Jag besvarar hennes fråga främst utifrån de områden jag som justitieminister ansvarar för. Det är oacceptabelt att kvinnor varje dag utsätts för en partners våld och att hemmet för många kvinnor är den farligaste miljön att vistas i. Våldet mot kvinnor är något som angår oss alla. Detta är, som Ulla-Britt Hagström säkert vet, utgångspunkten för mitt arbete i dessa frågor. Min och regeringens inställning i frågan har också kommit till klart uttryck genom kvinnofridsreformen, som är ett samlat åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Den bygger på ett långvarigt utredningsarbete för att fånga upp alla aspekter på hur sådant våld ska kunna motverkas. Reformen omfattar, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor ska få ett bättre stöd och bemötande. Tanken är att mäns våld mot kvinnor måste bekämpas genom ett brett och långsiktigt arbete inom alla samhällets sektorer och på alla nivåer. Berörda myndigheter har också fått gemensamma uppdrag av betydelse i detta sammanhang. De ska regelbundet redovisa sina insatser till regeringen. Vissa myndigheter har också fått särskilda uppdrag. Inom Regeringskansliet har också en interdepartemental arbetsgrupp bildats för att följa upp kvinnofridsreformen. Justitiedepartementet deltar också aktivt i det internationella samarbetet, bl.a. inom EU, mot våld mot kvinnor och människohandel. Departementet har även under flera år arbetat för att möjligheterna att förebygga brott ska förbättras inom EU och för ett ökat informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Som en konsekvens av bl.a. insatser från Sverige konstaterade stats och regeringscheferna vid toppmötet i Tammerfors i höstas att flera åtgärder bör vidtas för att förbättra samarbetet i frågor som rör möjligheterna att förebygga brott. Också när det gäller frågor om skydd för och stöd till brottsoffer arbetar Sverige aktivt inom EU. Brottsförebyggande frågor kommer att vara prioriterade under Sveriges ordförandeskap. En av de viktigaste åtgärderna inom detta område är att skapa en grund för en kontinuerlig uppbyggnad av aktuell kunskap om effektiva brottsförebyggande åtgärder och etablera någon form av fast nätverk som kan garantera att kunskap tas till vara och sprids. En fråga som särskilt kommer att uppmärksammas är just våld i nära relationer. Internationellt utbyte och internationella kontakter är något som är utmärkande för forskning och utveckling. Att ta till vara internationella erfarenheter vid arbetet med att motverka bl.a. våld mot kvinnor är därför en naturlig del i arbetet hos de myndigheter inom rättsväsendet som har en tydlig inriktning mot forsknings och utvecklingsarbete. Det gäller t.ex. Brottsförebyggande rådet och Rättsmedicinalverket, men också Brottsoffermyndigheten. Jag vill här också tillägga att det synsätt som kvinnofridsreformen utgår från grundas på den kunskap om våld mot kvinnor som kommit fram genom internationell forskning. Arbetet med att förbättra riskbedömningar pågår på flera olika sätt inom rättsväsendets myndigheter. Polisen i Västerbotten arbetar t.ex. för närvarande med ett utvecklingsarbete kring skattningsinstrumentet SARA, som Ulla-Britt Hagström tar upp i sin interpellation. Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med Rättspsykiatriska forskningsenheten i Växjö och syftar till att utforma en SARA-modell som är anpassad till polisiära förutsättningar. Det diskuteras också för närvarande om liknande utvecklingsarbeten ska påbörjas av andra polismyndigheter. Ett arbete med att utveckla möjligheterna att göra säkrare risk och farlighetsbedömningar pågår också inom kriminalvården. I arbetet med dessa bedömningar av risk för återfall används vid ett flertal anstalter olika hjälpmedel som t.ex. instrumentet HCR 20. Vid riksmottagningen på anstalten i Kumla har man även börjat att använda det tidigare nämnda SARA. På riksmottagningen utreds alla långtidsdömda män och en individuell riskprofil tas fram. Den används som en del i bedömningen av vilka särskilda villkor som ska gälla för långtidsdömda, bl.a. vid permissioner. Inom ramen för ett pilotprojekt på Norrtäljeanstalten har också SARA samt ett särskilt instrument för att bedöma risken för återfall i sexuellt våld, kallat SVR-20, prövats. Inriktningen är att användningen av olika skattningsinstrument ska öka inom kriminalvården. Regeringen har vidare i regleringsbrevet för Rättsmedicinalverket för år 2000 särskilt poängterat att verkets forsknings och utvecklingsarbete ska inriktas mot att utveckla förutsättningarna för att göra säkrare risk och farlighetsbedömningar. Som ett led i utvecklingen på detta område kommer Rättsmedicinalverket att under våren 2000 fastställa nya riktlinjer för riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning. En viktig faktor för att förbättra förutsättningarna för riskbedömningar är att myndigheter och andra samarbetar kring frågan. Som ett led i ett sådant samarbete har Brottsförebyggande rådet, Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket påbörjat en diskussion kring på vilka sätt myndigheterna gemensamt kan vidareutveckla arbetet på detta område. Arbetet med riskbedömningar är ett viktigt och prioriterat område för nämnda myndigheter. Vi måste dock komma ihåg att hur förfinade olika skattningsinstrument och andra hjälpmedel än blir kan de aldrig bli något annat än ett underlag för beslutsfattaren. När beslut om en åtgärd väl ska fattas måste detta göras av en person som väger samman alla tillgängliga fakta och omständigheter i fallet.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för ett mycket seriöst och genomarbetat svar på min interpellation om åtgärder mot partnervåldet. Det känns på något sätt som om vi arbetar gemensamt mot våldet och försöker gripa alla halmstrån. Uttrycket Mitt hem är min borg står för det som för många kvinnor är den farligaste miljön att vistas i. Hösten som föregick vårt nya millennium påminde oss gång på gång om kvinnor som mördats av sina män. Detta i ett land som betraktar sig som världens mest jämställda land, och kvinnor vi möter i internationella sammanhang, med den bild av Sverige de fått, tror inte att det är sant. Vi har kommit långt med att implementera begreppet nollvision i trafiken. Men vi har inte lyckats få det allmänt vedertaget att en nollvision vad gäller våld mot kvinnor är en självklarhet, inte heller mot mobbning. Brist på empati, den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism, syns inte bara i den livliga skoldebatten. Vi försvagar ständigt våra historiska rötter. Om inte t.ex. skolministern griper in nu kommer t.o.m. den religion vår tradition, våra lagar och vår kultur vilar på att försvinna från skolans kursplan. Ordet kristendom fanns över huvud taget inte nämnt i Skolverkets första version. Men i går sade skolministern i en debatt: Lita på mig! Så nu hoppas vi att hon griper in. Inom en månad kommer det svaret från regeringen. Herr talman! Det är inte acceptabelt att kvinnor ska behöva leva med risken att utsättas för våld i hemmet. Varje år anmäls 20 000 fall av våldsbrott riktade mot kvinnor. Det är mer än 50 varje dag. Ett stort mörkertal finns också. Man säger generellt att endast 25 % av alla våldsbrott anmäls. Mörkertalet när det gäller våld mot kvinnor är sannolikt större än för våldsbrott i allmänhet. Kvinnomisshandel har blivit en epidemi. Mot epidemier gör stora vaccinationskampanjer nytta. Men kvinnomisshandel har blivit en tyst epidemi. Om vi inte passar oss nu finns en risk för att respekten för människovärdet alltmer försämras i vårt land. Dokumentärfilmen Shocking truth är ytterligare en väckarklocka. Biografbyrån som utgår från en lagstiftning om förbud mot att visa sexuellt våld och tvång har inte ansett sig ha lagstöd för att stoppa dessa sektioner av porrfilm i t.ex. kanalen TV 1000. Granskningsnämnden anser sig inte ha något stöd i radio och TV-lagen för att göra något. Detta utbud föder vi ungdomar med. Men vi föder också män som misshandlar fruar, sambor, fästmör och andra närstående kvinnor. Norge har en starkare lagstiftning. Jag vädjar till justitieministern att se över om vår lagstiftning på det området är tillräcklig. Jag menar nu inte själva kvinnofridsreformen, utan det förebyggande arbetet, där medieutbudet spelar en stor roll. Kvinnofridsreformen tycker jag är mycket bra. Min interpellation handlar om olika metoder för att förbättra riskbedömningen inför partnervåld. Jag är glad att justitieministern pekar på ett aktivt arbete för att finna nya metoder, både egna och internationella erfarenheter tas till vara. Min fråga till ministern är om SARA, den metod jag pekat på och som jag förstår används i Västerbotten liksom på Kumla och Norrtäljeanstalterna, hittills har kunnat påvisa positiva resultat, och hur använder man sig av den i Västerbotten på ett tidigare stadium för att kunna förebygga? Efter vad jag förstår försvinner kvinnans livsutrymme mer och mer i ett misshandelsförhållande, så att hon gradvis blir mer och mer beroende av den man som misshandlar henne. De enda undersökningar av vad vidtagna åtgärder mot kvinnovåld har haft för effekter på våldets omfattning under 90-talet har jag sett är användningen av besöksförbudet.
Herr talman! Ja, vi är stolta över att ha kommit långt när det gäller jämställdhetsarbetet. Vi har också anledning att vara stolta över att frågan om våld i nära relationer är någonting som vi inte accepterar. Jag tycker däremot att det leder helt fel att tala om att vi har en epidemi. Då tror man att det är en sjukdom som sprider sig, ökar i omfattning och berör alltfler människor i samhället. Så är det inte. Det är faktiskt tvärtom. Historiskt sett har vi ändå kommit en bit på väg när det gäller att inte acceptera våld i vårt samhälle, inte i något sammanhang. Från att inte för så länge sedan ha haft något som vi kallade för husaga, då man ansåg att misshandel av närstående inte bara var bra utan var något som det t.o.m. var önskvärt att man utnyttjade i uppfostringssyfte, i disciplinerande syfte, har vi kommit så långt att vi anser att varje övergrepp som görs mellan människor är misshandel och ett brott som samhället har anledning att reagera mot. Det finns heller ingenting som tyder på att det just när det gäller våld i hemmet finns ett ökat våld. Den ökning vi ser i anmälan av brott finns det stor anledning att tro hänger samman med att detta är någonting som har uppmärksammats och som gör att alltfler barn och kvinnor vågar, orkar och förmår anmäla och söka samhällets hjälp. Det ska vi vara väldigt glada för. När det gäller att utveckla riskbedömningsmetoder pågår det, som jag redogjorde för i mitt interpellationssvar, ett aktivt arbete, både inom polisens verksamhet och inom kriminalvården. Tillämpningen av just metoden SARA är så ny ännu att jag inte vågar uttala mig om vilka positiva effekter den har. Men jag utgår från, och har all anledning att göra det med den allmänna erfarenhet vi har, att tillämpningen av hjälpmetoder när det gäller att bedöma komplicerade situationer alltid leder till att de beslut som människor har att fatta, det må vara poliser eller kriminalvårdens personal, blir bättre ju mer systematisk behandling av olika faktorer man gör. Jag är övertygad om att SARA och de andra metoderna kommer att leda till att bättre bedömningar görs i förväg av när risk för våld föreligger, så att samhället kan ingripa och förhindra det fortsatta våldet.
Herr talman! Just ordet epidemi har jag tagit från Jag är glad att det kanske inte är så att misshandeln ökar, utan att man i stället vågar anmäla mer och att den statistik som visar ökning kan bero på det. I så fall är det enbart positivt. Men det är individer, kvinnor, som far illa. Det är faktiskt så att medan vi skriver och debatterar om våldet slås kvinnor sönder. Jag fick ett samtal från en kvinna som säger så här: Alla skrivningar om kvinnovåld känns som ett hån, medan jag sitter inlåst här, med kedjor runt balkongdörren. Det är alltfler kvinnor som hör av sig till oss. En kvinna, vars man fått besöksförbud fyra gånger och som försökt slå ihjäl henne två gånger, upplever sig fortfarande inte ha något skydd. Efter tolv anmälningar och efter att ha spöats i fem år sitter kvinnan inlåst av skräcken, medan förövaren, mannen, går fri som om ingenting hänt. Grannar vågar inget säga av rädsla för mannen. Polisen har tagit hans löfte att han inget ska göra på allvar, medan kvinnans skräck inte lett till någon åtgärd. Hon säger så här: Ishockeyspelare blir tagna ur spel för hjärnskador, medan det är mindre viktigt med sönderslagna, misshandlade och missförstådda kvinnor. Skälet till att polisen inte lyssnat på henne tror hon är att hon har blivit sönderslagen och fått en huvudskada som inte läkt. Hon har därför tappat minnet. Hon menar att det inte räcker att vid förhör fråga kvinnan om näven var knuten eller öppen. Det går inte att gradera misshandel för att få tillgång till larmpaket. Varje misshandlad kvinnas röst måste tas på allvar. Herr talman! Rikskvinnocentrum pekar på det stora informationsbehovet för flera yrkeskategorier. Jag är glad att justitieministern lyfter fram samarbetsfrågorna på alla nivåer. Den interdepartementala gruppen i regeringen är ett positivt initiativ. Jag hoppas att där finns representanter för familj, skola, uppväxtmiljö, bostad, arbetsmarknad, vård och finans. Jag ser fram emot en livlig diskussion inför initiativet om brottsförebyggande frågor under Sveriges EU-ordförandeskap, just om temat våld i nära relationer. En fråga som jag dock saknar i hela den här debatten är drogernas påverkan. Man säger att det ytterst är mannens kontrollerande över kvinnan det handlar om. Statsministern nämner inte heller drogfrågorna i regeringsförklaringen. Detta tycker jag är synd. Jag undrar om vi inte underskattar alkoholens betydelse när det gäller misshandel av kvinnor, därför att mannens kontrollerande tvång kan förstärkas av alkohol. Besöksförbudet måste garantera att kvinnan inte blir uppsökt. Det måste finnas en skyddszon runt kvinnan så att hon inte blir inlåst i ett rum och kök. Vi har inte tillräckligt många trygghetspaket och larm. Det har också visat sig att inte ens elektronisk fotboja ger tillräcklig garanti. Hundar används för lite till skydd för kvinnan. Det måste finnas mer att göra. Jag skulle vilja fråga Laila Freivalds om polisens resurser och polisens attityder. Det blir inte bättre av att tingsrätter och domstolar läggs ned i besparingssyfte och att poliskåren minskar. Hur kan vi skapa ett klimat där närpolisen blir informerad om misshandel så att kvinnor vågar anmäla?
Herr talman! Varje polismyndighet har i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur man ska agera när det gäller att bekämpa våld i nära relationer. Det innebär att polismyndigheten har det som en prioriterad uppgift och att den hela tiden måste utveckla sina metoder, sin kunskap och sin förmåga att hantera detta. I polisens uppgifter ingår inte bara att reagera när brott har begåtts, utan polisens uppgift är också att förebygga brott och att ge skydd och hjälp till dem som blir utsatta för brott. Det är naturligtvis viktigt att polisen lyssnar när kvinnor berättar om sina upplevelser. Det är viktigt att polisen har en tillräcklig kunskap för att kunna tolka och rätt uppfatta den information de får och att då ta till det skydd och den hjälp kvinnan behöver. Det råder inget tvivel om att polisen behöver mer resurser för att kunna utveckla även den sidan av deras arbete. Såvitt jag vet har det aldrig hänt att någon kvinna har blivit nekad hjälp på grund av att larmpaket har saknats. Jag vet att det har förekommit att en polismyndighet har vänt sig till en annan i akuta situationer när det egna lagret av larmpaket har varit slut. Men att man därigenom har varit tvungen att någon gång neka ett larmpaket när bedömningen har gjorts att ett sådant behövs har jag inte hört talas om. Alkoholen har betydelse i våldssammanhang. Jag tror att forskningen med bestämdhet kan säga att alkoholen ibland är en utlösande faktor för våld som förekommer inte bara i hemmet utan också i samband med nöjesliv och olika mänskliga sammanhang. Alkoholen är därför ett problem i samhället även av det skälet. Vi har en restriktiv alkoholpolitik som syftar till att förebygga alkoholens skador. Det är en fråga som naturligtvis också måste uppmärksammas i samband med att vi utvecklar metoder och kunskap om våld i hemmiljö. Besöksförbudet är en viktig åtgärd för att skapa något slags trygg situation för kvinnan. Det är ingen hundraprocentig metod. Dels vet vi att det överträds, dels vet vi att kvinnor inte alltid känner sig säkra på att det ger tillräckligt skydd. Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag att undersöka möjligheten att kombinera besöksförbud med elektronisk boja, och det finns tekniska förutsättningar för att utveckla en sådan metod. Men vi ska inte ha någon överdriven uppfattning om att detta skyddar kvinnan. Den man som har bestämt sig för att bryta mot ett besöksförbud utlöser också larmanordningen i den elektroniska bojan. Men det kan vara en metod att avslöja flera fall av brott mot besöksförbudet. Men för att skydda kvinnan måste våra ambitioner vara högre, och vi måste utveckla andra metoder.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är viktigt att handlingsplanen följs och att det finns dokumentation. Sekretessen måste hållas, t.ex. får inte en hemlig adress lämnas ut. En kvinna ska inte behöva sitta förtvivlad på en vårdcentral och inte känna sig trygg för att hon inte kan ha en adress i vårdcentralens databas. Det finns sådant som för oss är småsaker som har stor betydelse för dessa kvinnor som vi måste se över gemensamt. Jag är också glad att justitieministern talar om alkoholens påverkan. Vi verkar vara överens om alkoholen som en utlösande faktor. Det är synd att vi inte i riksdagen kan ta ett gemensamt initiativ så att vi t.ex. kan behålla de införselregler vi har och inte anamma EU:s införselregler vad gäller alkohol. Det är synd att det har upprättats Internetkanaler och direktkontakter med kommissionären Frits Bolkestein och att vi inte kan uppträda som ett gemensamt parlament i frågan. Jag tycker att vissa uppträder osolidariskt i frågan. Vi måste alltmer lyfta fram i fokus av våldet gärningsmannen. Hittills har det mest varit offrets beteende som har varit intressant. Vi behöver mer av självskattningsinstrument. Det finns människor som vill hjälpa till men som inte tas till vara. Det kan vara t.ex. far och morföräldrar som bygger nätverk och som försöker hjälpa sina döttrar mot våldet. Slutligen vill jag säga någonting om attityder. Det gäller t.ex. den allvarliga frågan om trafficking. Tjejer från Baltikum luras hit i dessa syften. I A Story About Traffic Signs används kvinnor i vägmärkesdiskussionen: " - when I saw a woman lying down." Detta är så felaktiga attityder som påverkar frågorna.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att Sverige ska arrangera en bred internationell konferens om kommunismens illdåd. Interpellationen har överlämnats till mig. Som framgår av interpellationen har Sverige nyligen genomfört en stor internationell konferens om Bakgrunden till det stora internationella gensvaret är det arbete som under flera år utförts i Sverige inom ramen för projektet Levande historia. Det har stimulerat andra länder att ta initiativ för att öka kunskaperna om Förintelsen. Det var denna kombination av positiva erfarenheter från svenska insatser och ett starkt internationellt intresse och engagemang som gjorde att konferensen kunde genomföras på ett framgångsrikt sätt. Regeringen anser i likhet med interpellanten att det även finns behov av att öka kunskaperna om kommunismens offer. Det var motivet för statsministerns initiativ till den partiledaröverläggning som genomfördes förra året. Där diskuterades vilka gemensamma insatser som partierna kunde enas om. Regeringen föreslog, som ett resultat av detta, i vårpropositionen 1999 att anslå 3 miljoner kronor för forskning kring kommunismens brott. Medlen förvaltas av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessutom har Skolverket fått i uppdrag att stärka undervisningen i nutidshistoria. Jag hyser därför gott hopp om att detta kommer att leda till ökad kunskap om kommunismens brott. När det gäller frågan om att anordna en internationell konferens anser jag att det i dagsläget inte finns sådana förutsättningar som låg till grund för framgången med konferensen om Förintelsen. Den fortsatta diskussionen och utvecklingen av insatserna för att öka kunskaperna om kommunismens offer får avgöra om något sådant initiativ aktualiseras. Jag menar att vi nu i första hand bör koncentrera insatserna på forskning och opinionsbildning för att i Sverige öka kunskaperna om de förhållanden som beskrivits i interpellationen. Det är ett gemensamt ansvar för samtliga partier och partiföreträdare.
Fru talman! Det här svaret var väntat. Jag förstår varför. Man vill inte såga av den gren man själv sitter på. Dessutom är regeringens berömda renhållning gentemot kommunismen något överdriven. År 1983 kom jag in i Sveriges riksdag. Då fann jag att dåvarande vpk hade fått ordinarie platser i utskott, trots att man enligt valet inte var berättigad till sådana. Det var inte platser för insyn, det var ordinarie platser. Det är mycket sällan man ger sådana. Det hade man fått därför att man stöttat regeringen Palme året innan. Ändå är svaret förvånande mot bakgrund av allt elände och alla mänskliga tragedier som kommunismen i praktiken har orsakat mänskligheten. Kommunister vill gärna glömma, och nu när man har ömsat skinn säger man att man är garanten för rättvisa, fred, frihet, demokrati och jämlikhet. Fru talman! Ett sämre underbyggt påstående har inte förekommit från något parti i Sverige. Överallt utan undantag, med kommunismen vid makten har mänskliga fri och rättigheter kränkts å det grövsta. Demokrati, t.ex. fria val, har aldrig existerat. Ett rättssystem enligt den modell vi har i västerlandet har aldrig funnits, däremot ett stort system av angivare. Ekonomin har alltid körts i botten till förmån för polis, militär och statlig övervakning. Däremot har man alltid haft ett politiskt gynnarsystem, en s.k. politisk överklass som har haft alla de förmåner som vanligt folk alltid har saknat. Miljöskadorna har varit enorma. Det ser vi i dag, när vi kan se hur det ser ut. I kommunismens namn har, fru talman, faktiskt fler människor fått sätta livet till än vad Hitler i sin samlade ondska åstadkom - och det huvudsakligen i fredstid. Fru talman! Min åsikt är att skillnaden mellan i praktiken tillämpad kommunism och nazism handlar om grader i helvetet och ingenting annat. Nu kan inte jag påstå att svenska vänsterpartister vill bilda Gulag i Sverige. Det tror jag inte. Men det systemet har alltid och överallt där det har funnits skapat sådana samhällen. Man ska också veta att långt in på 80-talet berömde faktiskt Vänsterpartiets föregångare vpk det kommunistiska system som i dag dessbättre har fallit. Några funderingar: Medierna har lite skuld i detta också. När man under den senaste valrörelsen hittade ett porträtt av Lenin i en vallokal som Vänsterpartiet disponerade blev det lite undringar. Men hade man i ett annat partis vallokaler funnit ett porträtt av Hitler hade den stora orkanen brutit ut. Fru talman! Om någon ledamot av Sveriges riksdag i dag säger att han eller hon gillar Stalin, Hitler, Mao eller Pol Pot räcker det med en ursäkt och sedan är man välkommen igen till alla debatter och soffprogram i medierna. Skulle man emellertid ha hittat en ledamot vars farfar på 30-talet vurmade för Hitler hade man börjat undersöka hur långt gener påverkar. Till sist en fråga till vice statsministern: Vari ligger skillnaden mellan att ta livet av en människa på grund av hennes åsikter och att göra det på grund av hennes ras?
Fru talman! En sak är nog alla vi som är i kammaren i dag överens om, det är att Förintelsekonferensen och hela informationskampanjen om Förintelsen har varit mycket bra. Däremot är jag väldigt kritisk mot att man inte har velat ta ett helhetsgrepp för att samtidigt belysa alla illdåd som har begåtts i olika ismers namn. Det hade varit bra om man i Sverige hade kunnat diskutera mer än en fråga i taget, men det har man inte lyckats göra. Man kan om man vill, brukar man säga. Regeringen ville satsa hårt på Förintelsekonferensen. Jag hoppas att regeringen vill satsa lika hårt på att informera om kommunismens illdåd. Det kan också finnas andra illdåd som man kan ta på en gång för att få ett helhetsgrepp. I sitt svar säger vice statsministern att man nu ska göra någonting på hemmaplan och att man satsar 3 miljoner kronor. Innan vi fick regeringen dit har det pågått ganska många debatter här i kammaren. Jag vill påstå att vi har baxat regeringen dit. Det var absolut ingen självklarhet att kommunismen skulle belysas. Det var en debatt i kammaren i oktober 1998 där vice statsministern var med. På slutet kom det fram att man möjligtvis skulle göra något. Det har nu blivit möjligt med de 3 miljoner kronorna. Min fråga är: Hur mycket pengar har man satsat på Förintelsekonferensen och hela den informationskampanjen? Det är nog bra mycket mer än 3 miljoner kronor. På senare tid har Socialdemokraterna börjat markera mot Vänsterpartiet, och det tycker jag är bra. Men man drar ändå inte några slutsatser av sin kritik. Det finns fortfarande här i kammaren ett antal ledamöter som tillhör Vänsterpartiet som kallar sig kommunister. De är på något sätt också stolta över det. Jag tror inte att det skulle vara någon som skulle våga kalla sig för nazist här i kammaren och med stolthet sitta kvar. Det skulle bli ett ramaskri. Men det är accepterat att fortfarande vara kommunist samtidigt som man vet hur många människor som har fått sätta livet till i kommunismens namn. Det är inte meningen att vi nu ska jämföra hur många miljoner människor det är, men nog är det bra många fler. Det rör sig förmodligen om 80-100 miljoner människor som har fått sätta livet till i kommunismens namn. Det har de också fått göra i närtid och väldigt nära oss. Jag blir därför väldigt konfunderad av det svar Sten Andersson får på sin interpellation. Vice statsministern skriver hur bra det varit med Levande historia och Förintelsekonferensen, hur man har fått i gång debatten och fått andra länder att göra någonting på hemmaplan. Frågan är om inte f.d. öststater som Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland behöver hjälp att göra upp med sitt förflutna. Det har de ganska svårt att göra. Då skulle man genom att ha en internationell konferens hjälpa dem att komma i gång att göra upp med sitt förflutna så att de ska komma vidare i sin demokratiseringsprocess. Jag tycker att vi faktiskt har ett ansvar att hjälpa dem precis som vi hade när det gällde Förintelsekonferensen. Min fråga till vice statsministern är om hon inte ser paralleller i detta att hjälpa andra länder. Hon skriver själv att det som redan varit med Förintelsekonferensen har gjort att andra länder kommer i gång och försöker göra upp med sitt förflutna. Det gäller också att informera och vaccinera människor så att inte sådana rörelser ska komma i gång igen. Precis som nazismen ska fördömas måste kommunismen fördömas. Mina frågor är: Hur mycket har Förintelsekonferensen plus hela informationskampanjen kostat? Den är i och för sig inte slut, utan arbetet pågår. Ser vice statsministern paralleller med att hjälpa f.d. öststater att komma i gång att göra upp med sitt förflutna?
Fru talman! Kommunismens kränkningar av mänskliga rättigheter och demokrati var synnerligen omfattande. Den situationen var något som vi hanterade utrikespolitiskt från svensk sida men också hemmavid. Det gäller inte minst oss socialdemokrater, som hade att ta närkampen med kommunisterna på exempelvis arbetsplatserna. Det var verkligen fråga om en kamp. Att vi gjorde det särskilt mycket berodde på att vi såg vad som skedde i andra länder. Just fackföreningsledare och aktiva socialdemokrater blev ständigt kommunismens första offer när den berövade en stat dess demokrati. Därför upprörs också vi av att det finns ledande politiker som i dag kallar sig för kommunister. Det är för mig alldeles obegripligt hur man kan göra det när man i dag tar avstånd från det som faktiskt hände under Sovjettiden. Ett folkmord går aldrig att jämföra med ett annat, i varje fall när man frågar om det är någon skillnad på att ta livet av en människa av det ena eller andra skälet. Det är lika förkastligt hur det än sker. Vad som är väldigt speciellt med Förintelsen är att några ansåg sig ha rätt att bestämma att en hel folkgrupp skulle utrotas och att det sedan skedde med den metod som de utnyttjade sig av. Vi vill att alla folkmord ska belysas. Det är en självklarhet. Det ska huvudsakligen ske inom forskningens ram, inom utbildning, osv. Man ska vara försiktig att använda Regeringskansliet i ideologiska kampanjer. Det tycker jag att båda mina meddebattörer bör tänka på. Det ska ske i yttersta undantagsfall. Projektet Levande historia, där vi ville belysa Förintelsen, är just ett sådant undantag. Alla partier kunde ena sig om att det borde ske. I ett sådant sammanhang kan man använda Regeringskansliet. Men annars ska man vara väldigt försiktig att spänna Regeringskansliet framför ideologiska kampanjer när någon ism ska bekämpas. Det gick inte att få enighet bland partierna vad gällde att ta upp kommunismens mörka historia. Därför får vi hitta andra sätt att göra det. Forskning är ett sätt, och att påpeka för lärarna att de ska undervisa i skolorna om det är ett annat. Men sedan är det partierna, studieförbunden, folkrörelser osv. som får ta sitt ansvar. Där måste alla i demokratins och de mänskliga rättigheternas namn göra sina insatser för att visa vilken vidrig tid det var och hur allvarlig den var för de många människorna som drabbades. Där har Sten Andersson helt rätt. Det var fler offer vad gällde Sovjettidens förtryck av människorna. Fler människor blev mördade av den regimen än som mördades under den nazistiska tiden.
Fru talman! Faktum är att den ideologi som åstadkommit mest elände för mänskligheten har faktiskt statsrådet och hennes parti haft mycket djupt samarbete med under årens lopp. Man har t.ex. stött sitt regeringsinnehav på ett tyst medgivande från det partiet av och till under de senaste åren. Jag jobbade som heltidsengagerad inom facket på Kockums 1960-1977. Vi var förvånade över att det motstånd som vi skulle uppbåda på golvet inte hade samma intensitet här uppe i riksdagen. Där kunde man samarbeta med det parti som man ville att vi skulle bekämpa intensivt nere på verkstadsgolvet. Det var inte helt lätt att förklara detta för alla. Visst ska man vara försiktig med stora konferenser. Det får inte gå till överdrift. Såvitt jag förstår var det Vänsterpartiet som inte ville ha en konferens. Det kan jag förstå. Säkert ville samtliga andra ha en konferens också om kommunismens illdåd. Då tycker jag att man i det fallet ska strunta i Vänsterpartiets åsikt. Hitler ville radera bort vissa folkgrupper. Men kommunismen raderade bort alla om den fick en chans därför att de inte tyckte som kommunismen tyckte att man skulle tycka. Det har funnits två direkt farliga ideologier på vårt klot. Det är nazism, och det är kommunism. Jag anser att bägge ska behandlas med samma hårda vantar. Vill sedan människor ändå rösta på kommunisterna är det okej. Det är ett fritt val, och vi har demokrati. Men jag tror att alla inte är medvetna om de tragedier som faktiskt kommunismen i praktiken alltid och utan undantag åstadkommit.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på mina två frågor. Låt oss glömma hur mycket det har kostat, men jag kan känna att vi har ett ansvar för att f.d. öststater ska kunna göra upp med sitt förflutna. Därför skulle vi behöva ha en internationell konferens. Det är helt riktigt att man måste sopa rent framför sin egen dörr först, att vi måste göra upp med en del här. Där har regeringen en del att göra. Vice statsministern uttrycker sin avsky för att en del fortfarande kallar sig kommunister, men ändå drar hon inga slutsatser. Man fortsätter samarbetet med Vänsterpartiet fast det finns folk som kallar sig kommunister. Nog måste vice statsministern, precis som jag, reagera ganska häftigt när man hör att vänsterpartister - eller kommunister, som jag vill kalla dem - säger att kommunismen har stått för frihet och rättvisa. Var någonstans i världen har det funnits frihet där kommunismen har härskat? Folk har inte kunnat lämna landet. Rättvisan har inneburit att man har blivit angiven och skjuten med ett nackskott. Det kan inte vara definitionen på rättvisa. Det gör att regeringen själv har en del att göra upp med - det håller jag med om - innan man går ut internationellt. Vice statsministern säger att man inte ska använda Regeringskansliet för att bedriva ideologiska kampanjer och att det är ett undantag när det gäller Förintelsen. Då finns det nog all anledning att göra ett undantag även i det här fallet, att försöka ta ett helhetsgrepp och ta upp alla illdåd som har begåtts, så att man inte blir anklagad för att föra en ideologisk kampanj. Jag antar att vice statsministern har läst förre statsministern Ingvar Carlssons bok Ur skuggan av Olof Palme. Jag har inte tid att läsa ur den nu, men där finns en hel del intressanta saker. Ett kapitel heter Den skenhelige Lars Ohly. Där känner han obehag över att man har varit beroende av kommunister för att fatta beslut här i kammaren. Jag konstaterar bara att Ingvar Carlsson ändå försatte sig i den situationen.